Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Denna fråga är mycket störande med tanke på att det gäller trafik på Sverige och att det inte bara är svenskar som har förolyckats i samband med den aktuella olyckan. Bl.a. omkom också nio österrikare, som var på väg till Sverige. De får alltså åka hem i kista, om de över huvud taget hittas. Det drar ned Sveriges anseende att vi inte har bättre kontroll över denna trafik. Kommunikationsministern säger att samarbetet med de 14 andra västeuropeiska staterna i praktiken innebär att det genomförs en noggrann kontroll och att man t.o.m. kan förbjuda färjor som skall avsegla från Sverige att göra det, om säkerheten inte är tillfredsställande. Jag har kunnat konstatera genom ett telefonsamtal i går med en åkare som kör denna väg att man fortfarande inte hittar några flytvästar i hytterna, utan att de påstås ligga i livbåtarna. I hytten hänvisas till räddningsstation 2, men det ges ingen upplysning om var räddningsstation 2 finns. Fordonen surras fortfarande bristfälligt, bara framtill och baktill när det gäller bil med släp. På färjor i annan trafik surras de också mitt på. Öglor finns på en del bilar, men det finns inget krav på att öglor skall finnas, och man sätter inte kedjorna genom öglorna. Det kan vara brist på pengar, men även, vilket jag anser, brist på disciplin på dessa färjor.
Herr talman! De iakttagelser som Carl Olov Persson nämner är säkerligen också föremål för bedömningar hos Sjöfartsverket och dess representanter som utför de här kontrollerna. Det är, som jag nämnde, så att regeringen nyligen har gett verket i uppdrag att redovisa förutsättningarna för och konsekvenserna av än mera skärpta säkerhetsnormer för att ytterligare minska risken för fartygsolyckor. Jag förutsätter att denna typ av iakttagelser rapporteras till Sjöfartsverket och att de kan ligga till grund för den rapport som skall ges till regeringen och därmed ge möjligheter till ytterligare skärpning av bestämmelserna.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern också för det svaret. Det har tydligen också varit så att Sjöfartsverket har haft stora svårigheter att över huvud taget få vara med på haveriutredningen. Jag tycker att denna fråga måste följas med största noggrannhet, och jag är tacksam för att man, som det sägs i slutet av svaret, har gett Sjöfartsverket i uppdrag att göra en ännu effektivare kontroll i fortsättningen.

Herr talman! Göran Magnusson har frågat mig om arbetsplanen för väg E 18 mellan Köping och Arboga blir fastställd i sådan tid att objektet kan tilldelas pengar i samband med vårens investeringsproposition. Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för objektet Köping--Arboga har överklagats till regeringen, och ärendet är under beredning i regeringskansliet. Tidpunkten för regeringens beslut i ärendet är inte avgörande för om medel skall avsättas för objektet. Möjligheten att anvisa medel till objektet är främst beroende av riksdagens ställningstagande till regeringens proposition om inriktningen och finansieringen av väginvesteringarna. Jag räknar dock med att ett beslut om den överklagade arbetsplanen skall kunna tas av regeringen under den allra närmaste tiden.
Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret. Jag tycker att det i vad avser den begränsade frågeställning som det här är fråga om är bra. Den omständigheten att en arbetsplan saknades våren 1992 har spelat detta objekt ett spratt. Vägverkets plan blev klar under sommaren, och Kommunikationsdepartementet har, trots att det nu haft fem månader på sig, ännu inte fastställt den. Jag har i min lokala tidning vid flerfaldiga tillfällen kunnat läsa att denna plan, enligt uttalanden från pressekreteraren på departementet och andra, skulle komma att fastställas inom den närmaste tiden -- kanske redan på torsdag. Jag har så småningom blivit litet orolig för att den omständigheten att regeringen inte slutligt fastställer planen skulle kunna spela detta betydelsefulla objekt ett spratt, genom att det då inte kan räknas in bland de viktiga vägobjekt som kan få del av de pengar som både kommunikationsministern och jag hoppas att riksdagen kommer att så småningom på olika sätt anvisa. Jag vill än en gång säga att det är bra att kommunikationsministern nu säger att bristen på en slutligen fastställd arbetsplan inte kommer att spela någon roll vid bedömningen av vägprojekt i förhållande till andra vägprojekt. Vi tycker i vår region att det är viktigt att projektet kan komma i gång snabbt. Det skulle, enligt min uppfattning, ha varit möjligt att få i gång projektet redan nu med hjälp av en smartare handläggning.
Herr talman! Göran Magnusson och jag är helt överens om att detta är ett viktigt objekt. Däremot är jag inte helt säker på att det senaste uttalandet om att projektet hade varit i gång om handläggningen hade varit smartare är riktigt. Arbetsplanen fick inte mindre än 26 olika överklaganden. Många av dem var undertecknade av flera personer. En del förordade en ombyggnad av den gamla vägen. Andra yrkade på att E 18 får en helt ny sträckning över Köping och Fellingsbro till Örebro. Vidare har en samordning med järnvägsbyggnad osv. diskuterats. Jag tror att den prövning som har gjorts av denna fråga är till gagn för rättssäkerheten för alla de människor som har haft invändningar mot planen. Frågan har belysts på ett riktigt sätt. Låt oss ändå konstatera att huvudfrågan är klart besvarad. Det kommer inte att diskvalificera objektet, även om själva fastställandet inte är klart i det ögonblick som man fattar beslut om den nationella planen för vårt vägnät.
Herr talman! Mitt resonemang om smartare eller annorlunda handläggning kan sträckas ut i tiden till före det att Mats Odell blev kommunikationsminister. Det är 20 år sedan det gjordes ett etappuppehåll på utbyggnaden av E 18 från Västerås över Köping mot Arboga. Jag åsyftade närmast möjligheten att få i gång projektet runt årsskiftet, vilket var den tidigare tanken. Jag skall inte föra diskussionen om överklagandena i detalj. Låt mig konstatera att mestparten av dem som har klagat inte bor utefter den aktuella sträckan. De använder sin rätt att överklaga och skriva till regeringen inte för att diskutera denna sträckning utan i stället den sträckning som skall komma senare från Arboga bort mot Örebro. Jag menar att den omständigheten saknar betydelse för att fastställa denna vägplan. Här råder egentligen ingen oenighet mellan markägare och andra om var vägen skall gå.
Herr talman! Det är inte alltid jag kan glädja en frågeställare. Men jag kan säga till Göran Magnusson att enligt den gällande investeringsplanen skulle denna väg inte påbörjas förrän vid sekelskiftet. Om propositionen om investeringar i infrastruktur, som regeringen kommer att lägga fram under veckan, kommer att antas av riksdagen, ser det ljust ut för att projektet kan komma i gång tämligen snart.
Herr talman! Jag vill uttrycka min tillfredsställelse dels över det sakliga innehållet i svaret, dels över den deklaration som Mats Odell nu har gjort. Vi skall göra vad vi kan för att lotsa igenom regeringens förslag i riksdagen utan att beslutet skall bli att en mindre mängd pengar skall anslås.
Herr talman! Rune Evensson har frågat mig vad jag avser vidtaga för åtgärder för att stoppa nedläggningen av verksamheten vid Teli i Vänersborg. Ingvar Johnsson har frågat arbetsmarknadsministern om han avser att stoppa nedläggningen av verksamheten vid Teli i Vänersborg. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågorna. Jag har valt att svara på dessa frågor i ett sammanhang. Teleinvestkoncernen. Att bedöma den affärsmässiga strategin för Teli Företagssystem AB är en sak för ledningen i bolaget och i Teli AB. Ytterst är det Televerkets ledning som beslutar om strategin för bolaget. Jag har informerat mig i denna fråga på plats i Vänersborg. Jag förutsätter att de bedömningar och beslut som rör Teli Företagssystem bygger på ett från affärsmässig synpunkt korrekt ställningstagande av Teli:s och Televerkets ledning. Jag har kallat till mig generaldirektören för Televerket i morgon för att höra vilka åtgärder han avser att vidta för att mildra effekterna av den nya inriktningen.
Herr talman! Jag får tacka för svaret, även om det var ganska intetsägande. Jag hoppas att det inte skall tolkas som att regeringen tänker svika de anställda på Teli. Fyrstadsregionen håller på att förblöda. Om också Teli skall läggas ned medverkar Televerket och regeringen till att förvärra situationen ytterligare alldeles i onödan. Att bli av med sitt jobb är naturligtvis alltid en mänsklig tragedi. Men att bli av med sitt jobb för att ett företag som går med vinst och har goda utvecklingsmöjligheter läggs ned upplevs dessutom, med all rätt, som ett övergrepp. Det finns anledning att säga att ledningen för Televerket har bedrivit ett ovärdigt spel med sina anställda i Vänersborg. Det kan aldrig frita kommunikationsministern, som ansvarig minister, och regeringen i övrigt från ansvaret för jobben på Jag skall inte här beskriva alla de goda utvecklingsmöjligheter som Teli har, eftersom kommunikationsministern redan känner till dem. Teli har ett mycket brett kunnande inom modern elektronik. Men Teli måste ges rådrum för att kunna ta vara på dessa möjligheter. Staten måste därför aktivt stödja arbetet för en ny produktionsinriktning. Regeringen måste ta ansvar för detta. De flesta är trötta på allt prat om ministerstyre och andra hinder. Man tror att ni i regeringen överdriver hindren för att kunna frita er från ansvar. Vill regeringen ge de anställda på Teli en chans, kan regeringen göra det. Väljer regeringen att inte ge dem den chansen, beror det på att viljan saknas. Då är det regeringens ansvar att de anställda lyfts ut i kylan. Hela Vänersborg, hela regionen, kräver att regeringen skall stoppa nedläggningen. Jag vädjar därför än en gång här i riksdagen till regeringen att inte svika de anställda på Teli.
Herr talman! Även jag vill tacka för svaret. Nedläggningen av Teli upprör alla i den del av Västsverige som berörs. Hur kan detta få ske? I ett läge där företag har problem med lönsamhet och därmed tvingas till nedläggning av den orsaken, kan ingen acceptera att Teli:s verksamhet skall upphöra när företaget går med vinst. Det var 61 miljoner kronor förra året. Det råder alltså stor upprördhet. I en region där stora problem råder inom bilindustrin finns ingen förståelse för nedläggning av lönsamma företag med stort kunnande och bra produkter. På kort tid har tiotusentals namn samlats in i protest. Det är en stor uppslutning i bygden mot detta upprörande beslut av Televerket att avveckla Telekoncernens tillverkning av företagsväxlar och att ge konkurrenten Ericsson monopol på dessa. Jag vill ändå tacka kommunikationsministern för att han kom till Vänersborg och tog del av de anställdas och kommunens åsikter. Kommunikationsminsterns uttalande på presskonferensen om att han skulle studera de fackliga organisationernas och kommunens förslag och att han skulle kalla till sig Televerkets generaldirektör ingav hopp om framtiden. Bygden, kommunen och de anställda sätter nu sitt hopp till kommunikationsministern och att den kontakt som ägaren -- dvs. staten, som representeras av kommunikationsministern -- skall ta med Tony Hagström skall leda fram till att det preliminära beslutet ändras vid Televerkets styrelsesammanträde den 25 februari. Alla inblandade vill att frågan bordläggs för utredning av de nya uppgifter som har kommit fram och att Vänersborgsfabriken får ett rådrum på två till tre år. Efter detta rådrum bör frågan slutligen avgöras. Det nya som har kommit fram är att de anställda har misstänkt att Teli:s öde i Vänersborg har varit avgjort sedan länge. Detta har förnekats av Televerket. Nu har de anställdas misstankar bekräftats av ett protokoll från 1988. Där framgår det att Vänersborgsfabriken skall läggas ned. Detta förklarar varför nödvändiga satsningar inte har gjorts under senare år. Det förklarar också varför Televerket inte har ansökt om de utvecklingspengar regeringen anslagit och som kommunikationsministern efterlyste vid sitt besök i Tony Hagström har naturligtvis känt till det här nedläggningsbeslutet. Men jag vill fråga: Har kommunikationsministern haft kännedom om detta? Om svaret är nej undrar jag hur det kan få vara så, att kommunikationsministern inte fått kännedom om det här beslutet.
Herr talman! Mitt besök i Vänersborg var mycket intressant. På ett mycket konstruktivt sätt har man gripit sig an sin situation. Det effektiviseringsarbete som genomförts inom verksamheten vittnar också om att man är beredd att vidta åtgärder i fråga om själva produktionen för att göra denna ännu effektivare. Som jag säger i mitt svar är detta ytterst en fråga för Televerkets styrelse. Televerkets styrelse träffas på torsdag och skall då ta ställning till det förslag från Televerkets ledningsgrupp som är framlagt. Det är rimligt att jag först får lyssna på generaldirektören och höra vilka åtgärder han avser att vidta för att mildra effekterna av den inriktning som Televerkets styrelse kan komma att fatta beslut om. Vad det handlar om är huruvida Televerket över huvudet taget skall vara producerande i sin verksamhet eller om man skall handla upp, i det här fallet, större företagsväxlar från olika producenter på marknaden. Det är ju inte enbart Ericsson som tillverkar företagsväxlar, utan det finns en stor marknad för sådana växlar. Sammanfattningsvis ser jag fram emot att få lyssna på vad generaldirektören har att säga i morgon i denna fråga. Vi på departementet följer den här frågan mycket noga.
Herr talman! När jag säger att svaret är intetsägande bygger jag mitt påstående litet grand på ministerns uttalande om att han skall höra vad generaldirektören har att säga. Nu säger ministern att han skall lyssna på vad generaldirektören har att säga. Men vad människorna i Vänersborg vill är att Mats Odell, mot bakgrund av vad han fick höra i Vänersborg, säger något till generaldirektören. Regeringen skall hävda åsikten att företaget inte får läggas ner under de omständigheter som man talat om. Jag har sagt att bl.a. Mats Odell har överdrivit när det sagts att regeringen inte kan ingripa. Jag har lyssnat på Radio Väst och har en avskrift här. Man ringde upp konstitutionsutskottets kanslichef och frågade om det verkligen är så här. Då blev svaret: Som minister har man knappast några möjligheter alls att agera. Men ministern kan agera via regeringen. Regeringen har möjlighet att påverka utvecklingen på Teli och att rädda människors jobb. Det är vad man förväntar sig.
Herr talman! De anställda på Teli känner sig naturligtvis som brickor i ett dolt spel om pengar, marknadsandelar, prestige och personer. Sedan i höstas jobbar vi med denna fråga. Det är glädjande att vi nu till slut har fått stöd av Stig Redan i höstas när riksdagens arbete startade ställde jag en fråga till kommunikationsministern. Frågan handlade om Teli:s kvalifikationer. Det var i samband med att 150 personer varslades. Borde inte kommunikationsministern som ägare av Televerket redan då ha informerat sig om vilka planer för framtiden som fanns beträffande Teli? Mats Odell skall ju träffa Tony Hagström i morgon. Tänker kommunikationsministern då föreslå det rådrum som de anställda och Vänersborgs kommun har begärt?
Herr talman! Som Rune Evensson och Ingvar Johnsson är medvetna om skall jag i morgon träffa Televerkets generaldirektör. Ni är också medvetna om vilka möjligheter att agera som jag som minister har. Det är lämpligt att jag först får höra vad generaldirektören har att säga i de här frågorna. Sedan får styrelsen ta ställning till ledningsgruppens förslag. Det är den tågordning som gäller. Jag tycker att det finns all anledning att avvakta både morgondagen och torsdagen innan ytterligare åtgärder vidtas.
Herr talman! Jag lägger mig naturligtvis inte i hur samtalet läggs upp. Men det krav från regionen som jag vill förmedla är att kommunikationsministern framför de synpunkter till Tony Hagström som man har krävt att kommunikationsministern skall föra fram, dvs. att man skall hitta en bra lösning för Teli. På tal om vad ministern kan göra och inte göra måste jag säga att jag nästan blir rörd över att höra statsministern, arbetsmarknadsministern, näringsministern och kommunikationsministern i rad säga: Vi kan inte göra någonting. Men så maktlösa är ni inte. Ni skall inte i den här situationen försöka säga att det är så. Dessutom skulle jag när det gäller de breda kunskaper i modern teknik som finns vilja fråga: Hur kan regeringen, som i går lade fram en proposition där spjutspetsen riktas mot satsningar på forskning inom t.ex. elektronikområdet, acceptera att ett av våra högteknologiska företag eventuellt läggs ner?
Herr talman! Om man nu skall tro på allt som sägs i pressen tänker Tony Hagström i morgon inte fästa något större avseende vid vad kommunikationsministern har att säga. Det är klart att han för länge sedan har bestämt sig. Jag hänsyftar till ett protokoll från 1988. Han uppträder nonchalant inte bara mot de anställda och kommunen utan även mot ägaren. Tänker i så fall kommunikationsministern finna sig i detta? Jag vill också säga att kommunikationsministern skall känna trycket från en hel bygd i Telifrågan. Man är våldsamt engagerad i den här frågan. Det bevisar inte minst de 10 000 namnunderskrifter som jag tidigare nämnde. Som ägare har kommunikationsministern faktiskt stora möjligheter att agera.
Herr talman! Jag har, som sagt, varit i Vänersborg. Jag har informerat mig i denna fråga, och jag är väl medveten om vad bygden, kommunen och de anställda kräver. I morgon skall jag ha ett samtal med generaldirektören. Jag tror att det är till gagn för det samtalet att jag här inte exakt redogör för uppläggningen av mina diskussioner. Jag tror ändå att Rune Evensson och Ingvar Johnsson skall avvakta utfallet av styrelsens beslut i frågan.
Herr talman! Jag vill, precis som Rune Evensson gjorde, markera att jag hoppas att kommunikationsministern själv har en vilja. Det har inte sagts särskilt mycket i det avseendet. Jag utgår från att kommunikationsministern ändå har en vilja när det gäller att få till stånd en rimlig lösning för Teli. Vi får naturligtvis avvakta det samtal som skall föras. Sedan får vi se vilken påverkan kommunikationsministern kan ha på generaldirektören. Jag hoppas att det skall visa sig att en av landets regeringsledamöter har mera makt än vad generaldirektören vid ett av våra verk har. Lycka till i det samtal som skall föras!
Herr talman! Vi får lita på att Mats Odell i morgon når resultat i sina kontakter med generaldirektören. Vi liksom övriga i Vänersborg och alltså också de anställda har nu förhoppningar om att Mats Odell skall kunna göra något i den här situationen. Det positiva intryck som kommunikationsministern ändå lämnade efter sig i Vänersborg förtjänar att det blir en bra lösning i denna fråga.
Herr talman! Jag vill trots allt erinra Ingvar Johnsson om att det är denna riksdag som har delegerat ansvaret till Televerkets styrelse och generaldirektör när det gäller att handlägga den här typen av frågor. Men om riksdagen bestämmer att enskilda statsråd framöver skall ta över det mera direkta ansvaret får väl motioner väckas i den delen. Sedan får dessa behandlas framöver. Men i dag är det alltså Televerkets styrelse som har ansvaret, och det är generaldirektören i den organisationen som har att lägga fram förslag till styrelsen.

Herr talman! Ingbritt Irhammar har, mot bakgrund av uppgifter i massmedier om att barn försvinner från Invandrarverkets anläggningar, frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förhindra att så sker. Under senare tid har i allt ökande omfattning barn och ungdomar under 18 år kommit till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare. I slutet av år Många ungdomar har visserligen kommit tillsammans med släktingar eller bekanta till familjen men andra förefaller ha kommit helt ensamma. Gemensamt för dessa ungdomar och barn är att deras situation är otrygg och kräver särskild uppmärksamhet från såväl Invandrarverkets som socialnämndernas sida. De behöver någon som kan ta till vara dess rättigheter och ge dem stöd. Därför förordnas en god man så snart som möjligt efter ankomsten. Enligt Invandrarverket har ungefär 75 ungdomar utan vårdnadshavare avvikit från förläggning eller sluss under tiden den 1 januari 1991 fram till i dag. Det rör sig med något undantag om ungdomar över 15 år. Invandrarverket följer regelmässigt utvecklingen och har en särskild person avdelad för detta. Ingen av dessa ungdomar har lämnat förläggningen under mystiska omständigheter. Vistelsen på förläggning är i grunden frivillig för såväl vuxna som underåriga asylsökande, och det finns därför under normala omständigheter ingen grund för polisanmälan från Invandrarverkets sida när någon avviker. Om det finns misstanke om att den underårige lämnat förläggningen under hot eller att något annat brott begåtts i samband med försvinnandet, skall detta självfallet anmälas till polisen. En anmälan enligt socialtjänstlagen till socialnämnden görs alltid när en underårig avviker från en förläggning eller sluss. Det är sedan socialnämnden som har att besluta om erforderliga åtgärder om den befarar att den underårige far illa. Jag delar Ingbritt Irhammars oro för att underåriga avviker från förläggningar. Mot bakgrund av den lägesredovisning jag nyss lämnat och det intresse som frågan för närvarande ägnas av ansvariga myndigheter anser jag emellertid inte att några särskilda åtgärder från regeringens sida nu erfordras. Jag vill avslutningsvis understryka att det hittills inte har framkommit något som tyder på att det skulle finnas ett samband mellan de barn och ungdomar som avvikit från Invandrarverkets anläggningar och den pågående polisutredningen om barnprostitution eller uppgifter om att barn skulle ha mördats och blivit nedgrävda.
Herr talman! Jag vill tacka Birgit Friggebo för svaret. Jag ställde frågan av olika skäl -- dels därför att jag kände oro när jag läste om detta i tidningsartiklarna, dels därför att jag kände att jag behövde upplysning i dessa frågor. Svaret syftar faktiskt till att upplysa, och jag är tacksam för svaret, där många av de frågor klargörs som också ställts i pressen. Det är självklart att vi upplever oro, för vi känner ett ansvar för de flyktingbarn som kommer hit utan någon förälder eller någon annan som tar hand om dem. Vi får då uppträda i föräldrarnas ställe och ta hand om dem. Det är bra att det i svaret upplyses om att det utses en god man. Det är oerhört viktigt. Man kan fråga sig hur dessa goda män har lyckats. Har ändå 75 barn försvunnit av visserligen ett väldigt stort antal barn som har kommit hit, frågar man sig om kontakten är god nog, om det inte kan göras någonting för att förbättra kontakterna. Nu har man i efterhand undersökt av vilka skäl barnen har försvunnit och kommit fram till att vi i dag inte behöver känna oro för att de har utsatts för något våld, sexuellt ofredande eller i allra värsta fall mord. Det är möjligt att de ändå har utsatts för dåliga miljöer när de har avvikit från flyktingförläggningarna utan att vi har vetat vart de har tagit vägen. Finns det inga tankar på att förbättra kontrollen, förbättra den hjälp som en god man ändå skulle kunna vara?
Herr talman! Jag tror att man ger en litet felaktig bild av vad det handlar om när man säger att ungdomar -- oftast är det fråga om barn över 15 år -- försvinner. De avviker från förläggningarna. Ibland har det varit fråga om ungdomar som frivilligt har åkt hem. Det har gällt väldigt många av kosovoungdomarna. De har packat sina väskor, de har talat med sina kompisar men inte meddelat förläggningsledningen. Det har då varit ganska lätt att kunna konstatera att de alltså åkt hem och därmed avvikit från förläggningen. Genom ett nytt samarbete mellan de nordiska länderna har det också visat sig att några ungdomar har gett sig i väg till Finland och Norge och där sökt asyl. Det finns nu upprättade kontakter mellan svenska och andra nordiska länders myndigheter. Godmannen har naturligtvis en viktig uppgift. Det är ofta människor som är djupt engagerade för dessa ungdomar. Jag skulle tro att de gör så gott de kan, men det är också viktigt att Invandrarverkets personal bevakar det här. De olika redovisningar som gjorts från Invandrarverkets sida visar ändå att man har situationen under ganska bra kontroll.
Herr talman! Det låter ganska betryggande. Det kan också bero på otillräcklig information till de barn som kommit hit. De har kanske inte förstått hur viktigt det är att myndigheterna får veta vart de tar vägen. Det är möjligt att sådan information skulle kunna förbättras. När jag först läste om detta i tidningarna tänkte jag att nu får vi väl snart en fråga från brasilianska parlamentet, där man oroar sig för hur barn försvinner i Sverige, eftersom vi tidigare har visat oro för hur barn försvinner i Brasilien. Men detta är ett problem i mycket mindre skala. När jag nu får veta att det finns vetskap om vart dessa barn har tagit vägen, är jag nöjd med svaret.
Herr talman! Eftersom Ingbritt Irhammar tar upp detta med information, vill jag bara komplettera med att säga att Invandrarverket nu tar fram information för att ge till ungdomarna, så att de blir medvetna om att de självklart bör meddela vart de tar vägen när de avviker från förläggningarna.
Herr talman! Det var väldigt positivt. Det finns många svenskar som undrat om det verkligen inte är nödvändigt för dem som kommer till vårt land och söker asyl eller uppehållstillstånd att tala om var de finns, när svenska medborgare måste vara mantalsskrivna och tala om vart man flyttar. Det är lika viktigt, och ändå viktigare, i dessa fall för att vi skall kunna stödja och hjälpa.

Herr talman! Åke Gustavsson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen vidtar i anledning av EG Artikel 36 i Romfördraget ger EG:s medlemsländer rätt att upprätthålla nationella lagar om skydd mot utförsel av kulturföremål. De flesta av medlemsländerna har liksom Sverige sådan lagstiftning. Samtidigt medför avskaffandet av tullkontrollerna inom EG att efterlevnaden av de nationella skyddsreglerna inte som nu kan kontrolleras vid de inre gränserna. Därför har EG:s ministerråd nu beslutat om kompensatoriska skyddsregler i form av dels en förordning om exportlicens vid utförsel av kulturföremål till tredje land, dels ett direktiv om återlämnande av kulturföremål som olovligen förts från ett medlemsland till ett annat. Förordningen utfärdades den 1 januari 1993. Direktivet kommer att behandlas i EG-parlamentet under denna vår. Förordningen och direktivet är tillämpliga på de föremålkategorier med värdegränser, som finns upptagna i en till reglerna fogad förteckning. För en rad föremålsslag, t.ex. äldre trä och textilföremål, gäller sådana värdegränser att föremål som för närvarande är skyddade enligt svensk lag i vissa fall skulle falla utanför EG:s skydd. Under de nu inledda medlemskapsförhandlingarna finns således anledning att markera Sveriges intressen på ifrågavarande områden. Frågan bevakas av bl.a. den arbetsgrupp inom regeringskansliet som har regeringens uppdrag att utreda frågor om gränskontroller inför Sveriges inträde i EG. Arbetsgruppens konsekvensstudie utförs, vad gäller kulturföremål, under medverkan av Kulturdepartementet och i nära samråd med berörda kulturmyndigheter. Självfallet kommer man från svensk sida att kraftfullt verka för en modifiering av EG:s skyddsvillkor. Jag vill också erinra om att den svenska lagstiftningen kommer att finnas kvar även vid ett svenskt medlemskap i EG och att det finns möjligheter att säkra efterlevnaden med andra metoder än gränskontroll, t.ex. ökade informationsåtgärder och bilaterala överenskommelser med de största importländerna.
Herr talman! Jag tackar för svaret. I svensk lagstiftning sägs att föremål från bildkonstområdet som är 100 år gamla och representerar ett värde av 50 000 kronor eller mer bara får utföras om man har särskilt tillstånd. I EG miljoner kronor, och här skall det inte gälla någon tidsgräns. När det gäller föremål som är 100 år gamla, såsom folkdräkter, möbler och musikinstrument, skall det inte finnas något förbud. Här har det enbart fastställts en penningsumma på 440 000 kronor. Samisk konst skyddas i Sverige till ett värde av 2 000 kronor. I det här sammanhanget har det inte föreslagits något skydd över huvud taget. Det är ett understatement när kulturministern säger att en rad föremålsslag i vissa fall skulle falla utanför EG:s skyddsregler. Det innebär alltså att EG:s skydd är mycket dåligt. Jag ser naturligtvis allvarligt på detta. Det kan vara ett hot mot det folkliga materialet av historiskt värde, alltifrån allmogemiljö, arbetarmiljö till en lågborgerlig miljö. Däremot kommer dyrbara högreståndsartiklar att skyddas. Statsrådet Ulf Dinkelspiel sade den 21 januari här i kammaren när en liknande fråga diskuterades att ''vi argumenterar för revidering av reglerna, så att hänsyn tas till våra svenska bestämmelser''. I dag erinrar kulturministern om att den svenska lagstiftningen kommer att finnas kvar vid ett svenskt medlemskap i EG. Vilket av beskeden är det som gäller? Behöver vi argumentera eller kan vi ha lagstiftningen kvar? EES-avtalet att regeringen skulle kartlägga konsekvenserna på kulturområdet och att denna kartläggning skulle vara klar innan årsskiftet. Jag har inte fått någon information om huruvida denna kartläggning är slutförd. Min fråga till kulturministern är: När är regeringens kartläggning klar?
Herr talman! Det finns ingenting som är skiljaktigt i Ulf Dinkelspiels besked och mina besked. Som jag säger i mitt svar kommer vi självfallet att kraftfullt verka för en modifiering av EG:s skyddsvillkor. Vi kommer att argumentera för att försöka åstadkomma en förändring. Det bästa vore naturligtvis om man hade bra gemensamma regler över Europa. Men så länge det inte finns några gemensamma regler är det givetvis viktigt att vi behåller den svenska lagstiftningen och försöker att i avsaknad av en gränskontroll med andra metoder, s.k. kompensatoriska metoder, upprätthålla en sådan. Jag kan inte exakt svara på frågan om när konsekvensstudien är klar. Men det kommer den att bli ganska snart, eftersom dessa frågor förmodligen kommer upp på förhandlingsbordet redan under denna vår.
Herr talman! Statsrådet förespråkar en skärpt gränskontroll i avvaktan på att vi skall få gehör för våra bestämmelser. Men i det skrivna svaret säger statsrådet att svensk lagstiftning kommer att finnas kvar även vid ett svenskt medlemskap i EG. Det vore bra om man kunde klara det. Ulf Dinkelspiel säger däremot att han argumenterar för en revidering av EG:s regler för att man inom EG skall ta hänsyn till de svenska bestämmelserna. Därmed kan det ifrågasättas vilket som gäller i detta sammanhang. Jag är positiv till öppenhet och till att utveckla samarbetet i Europa. En annan sida av detta är att det är oerhört viktigt att slå vakt om det svenska kulturarvet. Det är en tillgång för Sverige, och jag tror faktiskt att det är en tillgång också för Europa. Därför är det viktigt att denna fråga bevakas. Slutligen vill jag tacka för att man nu äntligen kommer att redovisa kartläggningen av konsekvenserna på kulturområdet, något som skulle ha skett innan årsskiftet.

Herr talman! Inger Lundberg har mot bakgrund av uppgifter i massmedier frågat mig om Regeringen har den 17 december 1992 uppdragit åt Skolverket och Invandrarverket att undersöka hur kostnaden för undervisningen för asylsökande barn på förläggningar skall gå att minska med bibehållen tillfredsställande kvalitet. Bakgrunden till uppdraget är statens principiella ansvar för kostnader i samband med mottagande av asylsökande, införandet av ett nytt generellt statsbidragssystem till kommunerna samt det drastiskt ökade antalet asylsökande skolbarn och de ökade kostnader som detta medfört. Det nya statsbidraget till kommunerna som infördes den 1 januari 1993 påverkas inte av antalet barn i skolan, vilket medfört att kommuner med många asylsökande barn inte får samma täckning av skolkostnaderna som genom tidigare statsbidragssystem. Därför har regeringen beslutat att Invandrarverket under vårterminen 1993 skall ersätta sådana skolkostnader för asylsökande barn på förläggning som kommunerna tidigare fick ersättning för av staten i annan ordning. Avsikten är att förläggningskommunen också därefter skall få ersättning från Invandrarverket för sina kostnader för asylsökande barn. Samtidigt är ambitionen att söka nedbringa dessa kostnader utan att det går ut över kvaliteten i undervisningen. Uppdraget tar sikte på att det bör gå att hitta flexibla lösningar och andra former för undervisningen av barnen. Med de stora och enhetliga språkgrupper vi har i dag bör det finnas möjligheter att effektivisera och anpassa undervisningen utifrån barnens behov. I uppdraget ligger också att särskilt överväga i vilken utsträckning man kan engagera kompetenta lärare bland de asylsökande för viss undervisning och på så sätt ersätta eller biträda annan skolpersonal. Om utredningen inte skulle lyckas med ambitionen att åstadkomma besparingar i skolverksamheten utan att det går ut över kvaliteten i undervisningen skall besparingsmöjligheter sökas inom andra delar av förläggningsverksamheten. Svaret på frågan är följaktligen nej.
Herr talman! Vi har ett alldeles speciellt ansvar för barnen på flyktingförläggningarna. Dessa barn far oerhört illa. Deras föräldrar känner väldigt stor oro. Barnen befinner sig i en mycket osäker och ovan situation. Precis som alla andra barn har barnen på flyktingförläggningarna rätt till en god skolgång. Det förs nu en diskussion om invandrarpolitiken och dess kostnader. Riksdagens revisorer har krävt en översyn av invandrarpolitiken. Men man blir väldigt bekymrad när den första besparingsinsatsen gäller barnen. Det glöms bort att det är de som är mest utsatta. Dessa barn måste ha samma rätt till stöd som andra barn har. I svaret säger kulturministern att kostnaderna skall nedbringas utan att det går ut över kvaliteten. Enligt tidningsuppgifter skall kostnaderna skäras ned emot 60 %. Det vore naturligtvis önskvärt om man kunde skapa denna tulipanaros. Men hur skall det gå till? De stora flyktingförläggningarna är ofta belägna i kommuner med svag ekonomi. Är det dessa kommuner som skall subventionera statens åtaganden på asylområdet? Invandrarministern talade om barn från stora språkgrupper. Men det är ändå fråga om barn som lever i en mer pressad situation än barn från den största språkgruppen i Sverige, nämligen de svenska barnen. Man talar om enkla lösningar. Måste barnen hela tiden vara kvar på förläggningarna med den press som det innebär? Det har ryktats om att barnen inte skall få ha gymnastik och slöjd. Är det den typen av besparingar som innebär en bibehållen kvalitet?
Herr talman! Det är bra att Inger Lundberg har ställt den här frågan eftersom det har förekommit så många missförstånd, bl.a. i massmedierna. Detta är inte den första besparingsåtgärden, och det kan väl inte vara något fel att man använder pengarna på allra bästa sätt. Vi har dragit ner dagbidragen och det har skett förändringar när det gäller hälsoundersökningarna. Det är inte heller sant att utredningen skall minska kostnaderna med 60 %. Deras uppdrag är att se efter om det går att dra ner kostnaderna så att de blir 60 % av den genomsnittliga kostnaden i de svenska skolorna. Vi skall vara medvetna om att det i dag finns många kommuner som har skolkostnader som ligger ungefär på den nivån. Det är ofta kommuner där man inte har skolskjutsar. Det finns inget behov av skolskjutsar. Det kan t.ex. bli fallet när det gäller asylsökande barn. Det är en homogen grupp som ibland får sin skolundervisning på förläggningarna, men det kan också bli fråga om att ha skolundervisning i lokaler utanför förläggningarna. Så är det ju redan i dag. Inger Lundberg undrar om det är frågan om att fattiga kommuner skall subventionera staten. Utgångspunkten för den här utredningen är ju att när den kommunala påsen bildades avskaffades det riktade statliga stödet till kommunerna. Det är detta vi nu skall åtgärda och se till att kommunerna får pengar. Vad kan det då bli frågan om för besparingsförslag? Jag var i Kroatien för några veckor sedan. Där skötte flyktingarna själva hela skolundervisningen, hela hälsovården och matlagningen på ett alldeles utmärkt sätt. Det kan inte vara fel att undersöka om det bland de asylsökande föräldrarna finns sådana som är lärare och som på ett utmärkt sätt skulle kunna stödja i undervisningen. Det är ett exempel på en tänkbar besparingsåtgärd. Det skulle också innebära att de asylsökande fick en meningsfull sysselsättning.
Herr talman! Jag konstaterar att när regeringen talar om kostnader för skolorna säger man att 85 % av genomsnittskostnaden är ett absolut minimum för privatskolorna utan att de har några speciella behov för att stödja utsatta barn och inga behov av skolskjutsar m.m. Jag vill i alla fall tacka kulturministern för uttalandet om att de kommuner som gör insatserna skall få full kostnadstäckning för detta. Det är viktigt att det slås fast. Men än viktigare är att de barn som vi har ett ansvar för får full trygghet. Jag skulle vilja fråga om invandrarministern har varit ute och besökt de skolor där de asylsökande barnen går och sett vilken oerhört stor betydelse skolgången i den svenska skolan har. Detta sker många gånger i samarbete med asylsökande som biträder i jobbet.
Herr talman! Vi har precis samma uppfattning i grundfrågan. Det är oerhört viktigt att dessa barn får en bra skolgång. Det är naturligtvis särskilt viktigt med den bakgrund som många av de här barnen har. Det finns ingen som helst skillnad där. Detta handlar om den undervisning som sker på flyktingförläggningarna. Det finns också asylsökande barn från flyktingförläggningarna som går i de svenska skolorna. Dessa berörs över huvud taget inte av det här. Jag vill också svara på ytterligare några av de frågor som Inger Lundberg ställde i inledningen. Det gällde frågan om gymnastik m.m. Där kan man tänka sig att den kan ske inom ramen för den fritidsverksamhet som i övrigt finns på förläggningen. Då behöver man inte dubblera den. Antingen kan den fritidsaktivitet som nu finns minska ner eller också kan barnen delta i den vanliga fritidsverksamheten. Det finns alltså en rad sådana saker som Skolverket och Invandrarverket tillsammans skall titta på för att lägga fram ett förslag som ger oss en god kvalitet och använder de resurser vi har på bästa sätt.
Herr talman! Vid flera av flyktingförläggningarna i olika kommuner runt om i landet bedrivs skolundervisningen vid grundskolor. Det är alltså en del av flyktingförläggningarnas verksamhet. Om jag uppfattade kulturministern rätt menar Birgit Friggebo att den verksamheten skall finns kvar och det enda som kommer att beröras är den verksamhet som sker i lokaler på flyktingförläggningarna. Det är naturligtvis mycket skönt att få ett sådant besked för de barn som går i grundskolorna, men man kan undra om vi skall ha så olika standard för barn från olika flyktingförläggningar i landet.

Herr talman! Lennart Fridén har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta så att de stora nationella kulturinstitutionerna sköter sin ekonomi så att ramöverskridanden inte sker. När det gäller Dramaten delar jag Lennart Fridéns uppfattning att signalen om Dramatens ekonomi är oroande. Det är därför som regeringen har tagit upp frågan i årets budgetproposition och redovisat att den utgår från att Dramaten vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att successivt uppnå balans. Det kan heller inte bli fråga om att en tillfällig obalans i Dramatens ekonomi skall gå ut över bidragen till övriga landet. Jag har också haft anledning att tala med chefen för Dramaten i den här delen och vill uttala mitt förtroende för teaterns ambition och förmåga att bemästra svårigheterna. Under våren kommer också ett delårsbokslut att redovisas. Jag vill i det här sammanhanget påpeka att statens kulturpolitiska ambitioner på teaterområdet under många år har varit starkt koncentrerade på att främja uppbyggnaden av ett nätverk av länsteatrar i hela landet. Det har bl.a. inneburit att det regionala teaterstödet under den senaste femårsperioden ökat realt med ca 200 grundbelopp eller ca 10 %. Ambitionen att förstärka nätverket av länsinstitutioner har också kommit till klart uttryck i de två budgetförslag som jag har haft ansvaret för. Denna reformverksamhet i fråga om länsteaterstödet har ingen motsvarighet på de nationella institutionerna. Där har ambitionen främst gällt formerna för priskompensation. Grundbeloppssystemet är en stödform som i jämförelse med andra stöd inom kulturområdet har inneburit en mycket god kompensation för prisökningar. Grundbeloppen har inte heller varit föremål för de tvåprocentiga rationaliseringskrav som i övrigt har tillämpats på institutioner inom hela statsförvaltningen. Det finns således ingen grund för påståenden om en orättvis behandling av länsteatrarna -- snarare tvärtom.
Herr talman! Jag vill tacka kulturministern för svaret på min fråga. När man läser i tidningar och även får påringningar där det talas om att de på Dramaten ägnar sig åt vad som kallas kreativ bokföring, att revisorerna varken har velat tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet och där det konstateras att resultatutjämningsfonden i princip är borta, är det litet lustigt att läsa årets budgetproposition där ministern utgår från att man hanterar den här fonden på ett riktigt sätt. Den första fråga som man då ställer sig är: Vilken fond? Detta med tanke på att större delen av den har försvunnit. Det är riktigt som statsrådet påpekar att det har skett en otrolig uppbyggnad av länsteatrarna. Men även innan dessa reformer trädde till fanns det ett antal etablerade teatrar. Jag tänker då på stadsteatrarna i Helsingborg, Göteborg, Borås och Malmö. De kan inte sägas ha blivit särskilt väl gynnade sedan grundbeloppssystemet infördes. Jag upplever det ganska starkt som ordförande i det som vi kanske skulle kunna kalla västkustens Dramaten, nämligen Göteborgs stadsteater. Där har man inte fått ett enda grundbelopp till under åren sedan det systemet infördes. Det är inte utan att man förstår dem som arbetar vi dessa teatrar. De upplever en viss orättvisa när de ser hur mycket som har satsats centralt på olika institutioner. Det allra viktigaste är kanske det som fastslås i statsrådets svar, att detta inte kommer att gå ut över någon annan. Det är bra att få det fastställt. Man får tydligen ha piskan på Dramaten för att de skall kunna klara av sina ekonomiska problem. Jag tror att många med spänd förväntan ser fram emot delårsbokslutet, inte för att man vill illa åt Dramaten, utan därför att man vill ha kultur för pengarna. Då är det viktigt att de hanteras på ett riktigt sätt.
Herr talman! Jag delar naturligtvis Lennart Fridéns uppfattning att vi skall ha kultur för pengarna. Det är också bakgrunden till behandlingen i budgetpropositionen, när vi säger att Dramaten måste vidta åtgärder för att komma i balans och att det måste finnas en resultatutjämningsfond. Detta är en fråga. Men när man med den utgångspunkten går ut och påstår att scenerna i andra delar av landet får en orättvis behandling jämfört med nationalscenerna i Stockholm, finns det anledning att reagera. Lennart Fridén nämnde t.ex. Göteborgs stadsteater och Malmö stadsteater. Göteborgs stadsteater fick 20 nya grundbelopp budgetåret 1990/91 och Malmö stadsteater 35 nya grundbelopp. Varje grundbelopp är värt ungefär 200 000 kronor. Någon motsvarande uppräkning beträffande nationalscenerna har över huvud taget inte skett. Där har diskussionen rört urgröpningen på grund av priskompensationen, som nationalscenerna under en rad av år inte fick och där vi förra året gjorde ett krafttag. Samtidigt fick länsteatrarna reformutrymme genom ett realt tillskott, som medförde att de kunde anställa mer personal.
Herr talman! Jag missunnar inte på något sätt länsteatrarna vad de har fått. Men faktum kvarstår. Det är inte svårt att förstå att man blir rädd ute på länsteatrarna, när man för några år sedan kunde dölja flera tiotals miljoner på Operan. Vi kan nu se hur man på Dramaten skjuter ett stort underskott framför sig. Teatrarna ute i landet anser att de inte har fått vad de borde ha fått, och det är då inte konstigt att de reagerar. Vi kan ganska länge diskutera vad som har hänt med de regionala resp. centrala institutionerna. Vi kan konstatera att Europarådet ju har hävdat att vi bör göra mycket mer för de alternativa centrum som vi har i Sverige, t.ex. Malmö, Umeå och Göteborg. Vi kan återkomma till detta vid ett senare tillfälle. Det viktigaste för mig var att få svar på att man inte på något sätt skall belasta kulturinstitutionerna ute i landet och att Dramaten har fått i uppdrag att klara sitt. Det ser vi fram emot.

Herr talman! Carl Olov Persson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att Sveriges Radio, som public service-företag, skall uppfylla sin uppgift att sända sjövädersrapporter på för fiskarna lämpliga tider. Bakgrunden är, enligt Carl Olov Persson, att Sveriges Radio har ändrat tiderna för sjövädersrapporteringen. Enligt vad jag under hand har erfarit har sändningstiden för sjövädersrapporteringen i P1 13.00 och kl. 21.50. Sveriges Radio uppger att man har flyttat sändningstiden kl. 16.35 bl.a. på grund av relativt sett lågt lyssnarintresse. Sveriges Radio utreder för närvarande om de lokala P4-kanalerna kan komplettera P1:s sjövädersrapportering. Varje programföretag bestämmer enligt radiolagen ensamt vad som skall förekomma i dess sändningar. Företagen skall då iaktta bestämmelserna i radiolagen och i resp. företags avtal med staten. Radionämnden granskar i efterhand om programföretagen utövat sin sändningsrätt i enlighet med radiolag och avtal. Det avtal mellan staten och Sveriges Radio som trädde i kraft den 1 januari 1993 och som gäller för perioden 1993--1996 innehåller endast allmänna bestämmelser om Sveriges Radios programverksamhet. I övrigt har företaget självbestämmanderätt vad gäller programinnehåll, sändningstider m.m. Någon särskild uppgift att sända sjövädersrapporter finns inte. Jag förutsätter givetvis att programbolagen följer avtalen. Som statsråd kan jag däremot inte på annat sätt än via avtalens innehåll påverka programverksamhetens inriktning.
Herr talman! Detta är en enkel men mycket viktig fråga. Att det är ett lågt lyssnarintresse tyder ju på att det inte finns så många fiskare längre. Men de försörjer oss trots allt med fisk. För dessa yrkesutövare är det viktigt att få sjövädersrapporter så att de kan ta upp sina nät i rätt tid, om det blir hårt väder. Sveriges Radio innehåller något om att Sveriges Radio skall svara för viss nyhetsförmedling, väderrapportering, ekonomisk rapportering osv.
Herr talman! Någon specifikation av vad nyhetsrapporteringen skall innehålla finns inte. T.ex. sjövädersrapporter nämns inte. Jag delar naturligtvis Carl Olov Perssons uppfattning att detta är en viktig säkerhetsfråga för fiskare. Men Carl Olov Persson skall notera vad som sägs i svaret om att Sveriges Radio utreder om de lokala P4 kanalerna kan komplettera P1:s sjövädersrapportering. Jag har erfarit att det finns ett visst intresse från lokalradion på Gotland att delta i ett sådant programarbete. Om det kommer till stånd, tror jag att det blir en väsentlig förbättring på denna punkt. Det skulle t.o.m. kunna bli fler sändningar än man har i dag.
Herr talman! Jag har med tacksamhet noterat dessa rader. Det gäller bara för oss att se till att det verkligen blir en bra service för fiskare.

Herr talman! Carl Olov Persson har frågat mig enligt vilka principer peruanska flyktingar kan komma att avvisas från Sverige. Samtliga asylärenden bedöms individuellt, sett bl.a. mot bakgrund av läget i det land den asylsökande kommer ifrån. Naturligtvis gäller samma regler för peruanska asylsökande som för alla andra. Gruppbeslut fattas aldrig i asylärenden, och frågeställarens uppgift att alla asylsökande peruaner kommer att avvisas är alltså grundlös. Regeringen har under 1992 och hittills under 1993 fattat beslut i 28 ärenden rörande peruanska asylsökande. Av dessa beviljades uppehållstillstånd i sex fall. Peruanska asylsökande utgör en relativt stor grupp av de asylsökande i Sverige, och inströmningen har ökat under senare år. Såväl regeringen som myndigheterna följer utvecklingen i Peru mycket noga och har tillgång till omfattande material om situationen där. Invandrarverket och Utlänningsnämnden anser inte att det mot bakgrund av läget i Peru finns anledning att anta att samtliga asylsökande har skyddsbehov. Regeringen har inte funnit anledning att göra någon annan bedömning i de ärenden som överlämnats till regeringen för beslut. Jag vill också upplysa om att den europeiska kommissionen för mänskliga rättigheter nyligen har fattat beslut i två ärenden, i vilka peruanska asylsökande, som enligt beslut av regeringen skall avvisas från Sverige, hade klagat till kommissionen. De hade anfört att de skulle löpa risk att torteras om de avvisades till Peru. I båda fallen fann kommissionen att ärendena inte skulle tas upp till prövning, då klagandenas påståenden bedömdes vara uppenbart ogrundade. Kommissionen anförde att svenska myndigheter har omfattande erfarenhet av att bedöma asylansökningar från peruanska medborgare och att regeringen noggrant prövat omständigheterna i ärendena. Prövningen enligt svensk lag om en avvisning kan verkställas med hänsyn till risken för tortyr överensstämmer enligt kommissionen väl med de krav som ställs enligt den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Kommissionen fann därför att det inte fanns anledning att anta att klagandena riskerar tortyr eller annan behandling som strider mot den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter vid återsändande till Peru.
Herr talman! Jag fick ägna en hel del av julhelgen till att åka till Fagersta och prata med dessa peruaner, som hade gått in för att hungerstrejka. Flera politiker från vårt län, bl.a. Hugo Bergdahl från Folkpartiet, var där. Vi förde flera intressanta samtal med peruanerna och människor omkring dem. Där påstods att statsministern hade sagt att alla peruaner var terrorister och att de är utvisade i grupp. Jag har analyserat detta och konstaterat att det är fel. Man kan inte säga på ett sådant sätt som statsminister i Sverige och få fortsätta att vara statsminister. Jag meddelade detta till flyktingarna och till pressen i Fagersta. Vi vet dock att läget i Peru inte är helt lätt att tyda. Efter det att ledaren för Sendero Luminoso hade gripits har det närmast uppstått en häxjakt. Man har det utsagda målet att gerillan skall var utplånad till 1995, antagligen genom arresteringar eller strid. Att i det här läget göra politiska bedömningar som skall ligga till grund för flyende människors rätt att få politisk eller humanitär asyl i Sverige är en grannlaga uppgift. Varje regering måste rimligen ha rätt att agera mot den typ av verksamhet som Sendera Luminoso har bedrivit. Det sägs att man lämnat travar av civila lik efter sig. Samtidigt måste vaksamheten vara stor när ett visst mått av oundvikligt våld från regeringens sida börjar visa tecken på att övergå i statsterrorism. Jag vill därför uppmana kultur och invandrarministern att i detta läge mycket noga överväga peruanska flyktingars rätt till politisk asyl.
Herr talman! Jag kan försäkra Carl Olov Persson om att det görs mycket noggranna överväganden. Varken regeringen, Invandrarverket eller Utlänningsnämnden är okunniga om situationen i Peru. Jag tycker att det är bra att Carl Olov Persson har ställt även denna fråga, eftersom det finns så många missförstånd. Ett exempel är att man säger att alla skall avvisas. Det är inte sant. Jag redovisade här regeringens beslut, men även efter Utlänningsnämndens och Invandrarverkets beslut har många peruaner fått stanna, t.o.m. som flyktingar och de facto-flyktingar. Ett annat exempel är att man säger att alla stämplas som terrorister. Det är också helt fel. Det finns en del personer som har en lös anknytning till Sendero Luminoso, och själva åberopar de inte terroristhandlingar. Det finns många peruaner som över huvud taget inte har någon koppling till Sendero Luminoso, och många av dem har helt öppet kunnat resa ut ur Peru utan användande av falska handlingar och liknande. Däremot är det riktigt att Sverige naturligtvis inte vill bli en bas för anhängare till Sendero Luminoso. I våra beslut har vi beskrivit att vi inte tycker om den här organisationen. Jag tror inte att det finns någon som egentligen gör det i Sverige. Men det hindrar inte att man ibland naturligtvis skall ta humanitära hänsyn. I ett visst avseende har vi gjort markeringar. Det gäller när personer från Peru, som har anknytning till Sendero Luminoso, har väntat länge här i Sverige. I sådana fall har anknytningen ansetts vara ett särskilt skäl för att de inte skall få uppehållstillstånd enligt de generella, schabloniserade väntetidsreglerna.
Herr talman! Jag tackar kulturministern för det mycket gedigna svar jag har fått.

Herr talman! Berith Eriksson har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att garantera att reglerna i FN:s barnkonvention om rätt till undervisning efter grundutbildning skall uppfyllas beträffande barn som sökt skydd i Sverige. Någon motsvarande skyldighet för kommuner att erbjuda gymnasieplats för asylsökande ungdomar finns inte. Under normala betingelser kan ansökningar om uppehållstillstånd prövas inom en så kort tid att asylsökande ungdomar inte hinner få så goda svenskkunskaper att de kan tillgodogöra sig undervisningen i den reguljära gymnasieskolan, dvs. på de nationella programmen och deras motsvarigheter. Den fråga, som Berith Eriksson berör, är då av begränsad praktisk betydelse. För närvarande meddelas på grund av kriget inga beslut rörande asylansökningar av bosnier. Barn från Bosnien kan därför tvingas vänta på beslut om uppehållstillstånd under avsevärd tid och i vissa fall möjligen hinna tillägna sig tillräckliga svenskkunskaper. Berith Erikssons uppgift att det krävs permanent uppehållstillstånd för att tas in i gymnasieskolan är inte riktig. Enligt gymnasieförordningen får en sökande som inte är bosatt i Sverige tas emot som elev i gymnasieskolan om den sökande bl.a. har erforderliga förkunskaper och om det finns plats på den sökta utbildningen. Inom ramen för det som numera kallas individuella program i gymnasieskolan kan ges bl.a. undervisning som syftar till att stimulera eleverna att senare gå över till ett nationellt eller specialutformat program. Här finns utrymme för motsvarighet till de tidigare s.k. introduktionskurserna för invandrarelever. Kortare kurser av liknande karaktär kan anordnas för ungdomar i gymnasieåldern, t.ex. inom ramen för insatserna för Meningsfull Vistelse på förläggning. Regeringen kommer att under året förelägga riksdagen en proposition om mottagandet av asylsökande och flyktingar. Syftet är att åstadkomma ökad flexibilitet, bl.a. vad avser vistelse på förläggning. I det sammanhanget kommer frågan om ansvaret för barn som bor utanför förläggning att tas upp. Vad jag nu har redovisat ligger väl i linje med FN:s barnkonvention.
Herr talman! Jag tackar kulturministern för svaret. Det är positivt att det inte stämmer att man måste ha permanent uppehållstillstånd. I min fråga berör jag ett fall med två barn. När pojkens god man ansökte till gymnasieskolan för pojkens räkning fick han nämligen svaret att det krävs permanent uppehållstillstånd. Det är konstaterat att pojken har tillräckliga förkunskaper. Han bor inte på förläggning. Man kan fråga sig varför han fick det här svaret och om rektorn för gymnasiet var okunnig. Barnkonventionen stadgar att vi skall göra vårt yttersta för att söka efter barns föräldrar. Det gäller ensamma barn. Jag dristar mig till att berätta om det här speciella fallet, även om jag inte har lyckats få en skriftlig bekräftelse på att det från Invandrarverket har gått ut till ambassaden att man skulle sluta att söka efter de här barnens föräldrar. Barnen har inte haft kontakt med sina föräldrar på ett halvår. Det uppstår problem även om de skall sändas tillbaka. Vart skall de sändas? Modern är från Serbien och fadern från Kroatien, och de är bosatta i Bosnien. Vem skall bestämma över de här barnens medborgarskap i framtiden? När det gäller ensamma barn anser jag verkligen -- bortsett från problemet med skolgången -- att man inte kan hålla på och lägga fallen på hög hur länge som helst.
Herr talman! Låt mig informera om ett samtal som jag hade i Zagreb för några veckor sedan då jag träffade internationella Röda korset, som är närvarande inne i Bosnien på olika platser. Man sade att det bästa sättet att underlätta återfinnandet av anhöriga är att kontakta svenska Röda korset, som då kontaktar Genève. Sedan förs ärendet ned till Jugoslavien. Det är förmodligen det allra bästa sättet att försöka få kontakt med sina anhöriga.
Herr talman! Den vägen har god man i de här fallen använt för att försöka få tag i föräldrarna utan att lyckas. Även om en kommun inte har skyldighet att ta emot en gymnasieelev hoppas jag att den här debatten har gjort det lättare för den här pojken att få fortsätta i gymnasieskolan.

Herr talman! Berith Eriksson har frågat mig om man, i det fall då det inte är möjligt att sända tillbaka personer till deras hemland, kan konstruera och påtvinga personerna ett annat hemland. Svaret är nej. Däremot kan det finnas fler än ett land till vilket asylsökande har sådan anknytning att de kan avvisas. Huvudregeln är att en asylsökande som skall avvisas skall återvända till sitt hemland, dvs. det land i vilket han eller hon är medborgare eller varit permanent bosatt, eller till det land från vilket han eller hon kom till Sverige enligt principen om första asylland. Den asylsökande har rätt att själv välja att åka till vilket land som helst om han eller hon kan visa att han eller hon tas emot där. Om det finns särskilda skäl kan en avvisning verkställas till ett annat land än hemlandet eller första asylland. Men avvisning till ett sådant land kan endast verkställas om den avvisade har någon anknytning till landet, t.ex. genom tidigare boende eller det faktum att personen har uppehållstillstånd i landet eller familj där. Som Berith Eriksson väl vet kan jag inte kommentera enskilda beslut i asylärenden.
Herr talman! Jag tackar även för detta svar. Inget av de skäl som kulturministern här har nämnt stämmer på detta fall. Det är mycket tragiskt. Man får en känsla av att man nu till varje pris försöker att slänga ut människor. Om man skall anse att en människa har anknytning till ett land måste man se till när hon befann sig där, under vilka omständigheter och hur länge samt om hon själv anser att hon har anknytning till detta land. I detta fall har de varit här i Sverige i tre år. Den andra frågan i det här fallet gäller inlåsning. En mamma och hennes sextonårige son har nu varit inlåsta i fyra veckor, när det på alla sätt borde ha räckt med uppsikt. Också detta ger signalen att man tar till inlåsning i mycket större utsträckning än tidigare. Barnförvaret minskade exempelvis när polisen trodde att det skulle bli ett förbud, men under december månad fördubblades det. Denna sextonårige pojke är att betrakta som ett barn.
Herr talman! Jag är tyvärr förhindrad att diskutera ett enskilt fall. Det kan finnas andra omständigheter som det inte går att peka på i ett frågesvar. När det gäller frågan om förvar har Berith Eriksson och jag precis samma uppfattning. Riksdagen har där, i varje fall när det gäller förvar av barn, en annan uppfattning, vilket jag beklagar.
Herr talman! Jag ser fram emot de utredningar som nu är på gång. Det behövs en annan överklagningsmyndighet i stället för den rundgång vi har i dag.

Herr talman! Åke Selberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att lindra effekterna av den svåra betessituationen för renarna i Västerbotten och Norrbotten. Berith Eriksson har frågat mig om regeringen kommer att tillföra ytterligare medel för nödutfodringen. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Riksdagen har beslutat att användningen av de medel som anvisas under anslaget Främjande av rennäringen skall fördelas på användningsområden efter överläggningar mellan Statens jordbruksverk och Svenska samernas riksförbund. I beslutet framhölls att det är viktigt, om så befinnes angeläget, att parterna fortlöpande reserverar önskade medel för katastrofskadeskyddet. Under de åtta år detta system har tillämpats har överläggningarna omfattat drygt 100 miljoner kronor. För katastrofskadeskyddet har under denna tid, på samernas begäran, reserverats endast nio miljoner kronor, medan utgifterna för staten varit närmare 45 miljoner kronor. De senaste sex åren har kostnaderna varje år vida överstigit de medel som har reserverats enligt samernas önskemål. Den nu uppkomna situationen är således en kombination av regelbundet återkommande betesproblem och en för låg avsättning av medel till katastrofskadeskyddet. Det var mot den nu angivna bakgrunden som regeringen den 11 Förbundet har begärt att beslutet omprövas med hänsyn till den allvarliga betessituationen. Regeringen kommer att ta ställning till denna begäran på torsdag.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Den första fråga man ställer sig är vad som har hänt med den fond som inrättades 1973 för katastrofskadeskyddet och som åren 1973--1983 årligen tillfördes pengar. Om man sedan ser till den nya ordningen upptäcker man allt som skall rymmas inom denna budgetpost Främjande av rennäringen. Tittar man i årets budgetproposition ser man att nästan halva potten på 11 miljoner skall gå till att upprätthålla stängsel mot Norge. Sedan skall den räcka till betesinventeringar och en rad andra budgetposter. Jag hörde att jordbruksministern vid den förra uppvaktningen sade att samerna har katastrof varje år. En orsak till att det blir så är att det har varit speciella vintrar. Men det beror också på att det inte längre finns skogar med hänglav. Det gör att det inte fungerar som det har gjort förut, dvs. att det finns bete för renarna i sådana situationer som vi har i dag. Nu säger jordbruksministern att regeringen skall ta ställning till detta på torsdag. Jag förutsätter att vi inte återigen skall låta en massa renar svälta ihjäl. Om man ser till vad som har hänt enbart i Lainovuoma kan man räkna ut att det skiljer ungefär 4 000 renar mellan fjolårets och årets renräkning.

Herr talman! Också jag får tacka jordbruksministern för svaret. Anledningen till att jag ställt frågan är att vi både i Norrbotten och i Västerbotten upplever att läget för närvarande är allvarligt i vissa områden. Det gäller inte alla områden. Den uppvaktning som SSR gjorde den 2 februari ledde till ett avslag från regeringen. Vi tycker att detta var felaktigt i den situation som man nu befinner sig i. Man säger att det är katastrof varje år. Jordbruksverket säger i sin skrivelse att det inte är någon extraordinär situation just nu, men det är felaktigt. Det kan jag vittna om, eftersom jag bor mitt i ett område där det verkligen är bekymmersamt. Renarna dör redan i dag i mycket stor utsträckning. Det hade därför varit välgörande om hjälpen hade kommit vid det tillfälle då man uppvaktade regeringen. Då hade den gjort största verkan, och man hade säkert heller inte behövt lika stora resurser. Jag tycker att det svar som jordbruksministern gav ändå inger vissa förhoppningar om en omprövning. Om summorna som nu har presenterats stämmer har jag ingen kompetens att verifiera. Men att det behövs hjälp är helt klart, och jag hoppas att det blir en positiv bedömning nästa gång.
Herr talman! Låt mig först besvara Berith Erikssons fråga om 1973 års fond. Under den tiden avsattes varje år 330 000 kronor som en särskild delpost i budgeten. Men utbetalningarna uppgick i genomsnitt till ungefär 800 000 kronor per år. Det innebar att någon fond aldrig bildades, utan möjligen skapades i stället något slags hål med brist på pengar som finansierades över statsbudgeten. Det var därför beslutet 1985--1986 kom till och som innebär att av de medel som ställs till rennäringens förfogande för främjande av rennäringen skall man avsätta pengar och vara beredd på vad som eventuellt kan inträffa. Som jag tidigare nämnde har effekten av detta nu blivit att man också här har behövt mycket mer pengar än vad som har avsatts. Jag har förståelse för synpunkten att det inte är lätt att rymma in allting i de 11 miljoner kronor som den här posten i budgeten innehåller. Det är dock inget isolerat problem i just detta sammanhang. Det finns väldigt många poster i budgeten som det inte är lätt att rymma in allting i. Sedan är det fråga om hur fallet är. Man kan konstatera att det varje år har behövts och även har beviljats ersättningar för katastrofskador.

Detta är ett bekymmer. Jag vill gärna referera till en uppvaktning av samer som gjordes före beslutet den 11 februari. Jag sade då att jag inser att det är nödvändigt att renarna stödutfodras, men frågan är bara vem som skall betala detta. Generellt är det djurägarna som har huvudansvaret för att djuren får ett foder, vilket också gäller för renägarna. Å andra sidan är det, vilket Åke Selberg säger, bekymmersamt. Det är därför ärendet på nytt har tagits upp till prövning.
Herr talman! Då hoppas jag också att jordbruksministern inser att det behövs forskningspengar för att få klarhet i dessa frågor. Dels behövs en översikt över vad som har hänt under ett antal år, dels en beredskapsplan med stöd för förebyggande åtgärder och stöd för inträffade skador. Detta bör göras klart för att man inte med förvåning år efter år skall ta emot meddelanden om att nödutfodring behövs. Man bör då också beakta exempelvis aktuella extrema väderförhållanden eller andra förhållanden som har förändrats.
Herr talman! Jag är naturligtvis medveten om det som jordbruksministern säger, nämligen att det är en kärv budget och att det gäller att vända på slantarna. När beslut fattades om en ny djurskyddslag var vi helt överens. Djurskyddslagen har också ett gott anseende. Därför kan det knappast vara i linje med den att låta renarna gå mot en massdöd. Visst, det finns naturligtvis också ett ansvar som ligger hos djurägarna. Det är riktigt som Berith Eriksson här säger, att det i högsta grad är nödvändigt med forskning och översyn för att inte samma situation skall dyka upp varje år -- det är ju inte katastrof varje år. Men med litet längre framförhållning går nog problemen att klara på ett bättre sätt. Jag syftar då på utfodringen.
Herr talman! Det finns medel anslagna för renforskning. Det är viktigt att vi försöker få klarhet i vad som är normalt resp. onormalt. Det är också viktigt att ta reda på och bestämma sig för vem som har ansvaret i de olika situationerna. Det kan naturligtvis vara så att regeringen, när den fattade sitt förra beslut, inte uppskattade att problemen var så stora som de verkligen var. Men vi får se om det blir någon ändring nästa gång regeringen tar ställning.

Herr talman! Carl Olov Persson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att förhindra att det offentliga ägandet av mark ökar. Carl Olov Persson hänvisar till att det har skett en förändring av policyn så att Svenska kyrkan och Akademin inte längre behöver förvärvstillstånd för förvärv av jord och skog. Såvitt jag har erfarit finns det i dag inga tecken som tyder på att det offentliga ägandet av mark skulle öka. Tvärtom minskar det t.ex. genom Dessa bestämmelser har sedan dess inte ändrats utan gäller alltjämt. Tillämpningen av jordförvärvslagstiftningen indikerar inte heller någon ökning av offentligt ägande av mark. Mot bakgrund av det anförda anser jag att de farhågor som Carl Olov Persson framför i sin fråga saknar grund. Jag har därför i dagsläget inte för avsikt att vidta några åtgärder.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Det här är en ganska viktig principfråga. Bonden har tillståndsplikt vid köp medan staten inte har det. Om man då utsträcker statens ägande till offentliga organisationer över huvud taget såsom exempelvis kyrkan, högskolan eller annan offentlig förvaltning, kan det hända att man ganska snabbt får en ändring i ägarstrukturen. I dag är ca 50 % privatägt, 25 % är bolagsägt och 25 % ägs av offentlig sektor. Jag har trott att nuvarande regering skulle se positivt på privat ägande, och det kan jag nog fortsätta att tro. Tidigare fattade Lantbruksstyrelsen dessa beslut, och där ingick fackmänniskor såsom jägmästare och agronomer som hade känsla för näringen. I dag är det jurister vid Jordbruksverket som tolkar lagen. Man anser där att staten, oberoende av hur långt ifrån ägandet organisationerna finns, inte behöver få något förvärvstillstånd prövat. Det handlade tidigare bara om statliga köp där man använde äskade anslagsmedel. Jag tror att man nu måste hålla ögonen på detta och verkligen se till att det inte sker en förändring. Jag är tacksam för att det finns en viss utförsäljning av Domän, och den kanske kan medverka positivt till ett ökat privat ägande, vilket är viktigt för bibehållandet av en levande landsbygd, för möjligheten att skapa försörjning i glesbygd och för en satsning på småföretag över huvud taget.
Herr talman! Carl Olov Persson och jag är överens om den grundläggande principen, dvs. att privat ägande av mark är att föredra framför statligt ägande. Det har funnits en praxis sedan länge när det gäller frågan om hur man skall betrakta kyrkan och universiteten, nämligen som juridiska personer. Som Carl Olov Persson vet skedde det förändringar i jordförvärslagen 1987 och 1991. På den punkten har i och för sig inte lagtexten ändrats. Men samtidigt har det skett lättnader i jordförvärvslagen när det gäller fysiska personer. Det står i jordförvärvslagen att lagen gäller inte om egendomen förvärvas av staten genom annan myndighet än statens affärsdrivande verk. Vid de principiella överväganden som har gjorts i departementet, och som inte rör det specifika fall som har åsyftats, har det framkommit att man inte kan betrakta kyrka och universitet som juridiska personer. Därför skulle det inte behövas ett förvärstillstånd i dessa fall. Men det här förändrar inte min grundläggande inställning, nämligen att man skall vara restriktiv med det statliga ägandet.
Herr talman! Det här gäller inte bara privat ägande i relation till statligt ägande utan även bolagssidan. För att få en levande landsbygd är det bra om det går att få mer privat ägande. I samband med att propositionen om Domänverket antogs, skrev jag en liten artikel som publicerades i Land och en del andra tidningar. Jag har fått ett otal telefonsamtal och brev från folk som vill förvärva mark av Domän. Det har inte varit helt lätt att förvärva mark. Jag kan inte tänka mig att det har varit några större förändringar när det gäller ägare av mark på den kanten. Men jag bevakar den frågan på annat sätt.
Herr talman! Det som nu är viktigt i den gällande jordförvärvslagen är att fysiska personer har en favör jämfört med juridiska personer. Om man hade betraktat staten som en juridisk person skulle det utgöra en skillnad som är till nackdel för staten i det här sammanhanget. Om man inte betraktar staten som juridisk person utan bara som staten, kan det innebära att staten inte på samma sätt har hinder i jordförvärvslagen. Å andra sidan finns det inga ambitioner från statens sida att för närvarande öka sitt innehav av mark. Jag tror att det löser problemet i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag hoppas att vi tillsammans kan bevaka att det sker en positiv utveckling på den här fronten.

Fru talman! Ärade kolleger! Värderade medlemmar av den diplomatiska kåren! Den dramatiska utvecklingen i världen och särskilt i Europa ställer ökade krav på svensk utrikespolitik samtidigt som den öppnar nya möjligheter. Inför förändringarna i vår omvärld måste vi på ett helt annat sätt än tidigare vara beredda till omprövning och nyorientering. Men vår utrikespolitik är inte bara en reaktion på omvälvningarna i Europa och vårt eget närområde. Den är i första hand resultatet av en omsorgsfull bedömning av vad som är Sveriges intressen, värderingar och mål, i såväl våra bilaterala förbindelser som i det gemensamma arbetet på att skapa ett säkrare Europa och en bättre och fredligare värld. Svensk utrikespolitik står nu inför några av sina största uppgifter någonsin. Detta ställer krav på framsynthet, samarbete och handlingskraft. Samtidigt som vi förhandlar om medlemskap i den europeiska gemenskapen leder vi EFTA i arbetet på att försöka föra EES-avtalet i hamn till halvårsskiftet. Under år 1993 är vi ordförande i den europeiska säkerhetskonferensen ESK. Vi fortsätter systematiskt ansträngningarna att fördjupa samarbetet med de nya demokratierna i Central och Östeuropa. Arbetet med att effektivisera vår biståndspolitik och anpassa biståndssamarbetet till förändringarna i världen fortskrider. Sverige är aktivt engagerat i reformarbetet i FN och ökar sitt deltagande i FN:s fredsbevarande operationer. Fru talman! Förhandlingarna om medlemskap i EG kommer att föras med kraft och målmedvetenhet utifrån väldefinierade svenska intressen och ståndpunkter. Vi delar Gemenskapens grundläggande värderingar och stöder dess långsiktiga mål. Vi är beredda att ta vårt ansvar för att trygga frihet, fred och välstånd tillsammans med andra europeiska nationer. Vi har all anledning att tro att svenska värderingar och ståndpunkter kommer att mötas med respekt och samarbetsvilja. Som en aktiv medlem av Gemenskapen kommer vi att vinna ökat gehör för svensk politik på den internationella arenan. Den militära alliansfriheten består alltjämt samtidigt som vi deltar i uppbyggandet av en ny europeisk freds och säkerhetsordning. Ett utvidgat europeiskt samarbete ger förutsättningar för att skapa fred och stabilitet i hela Europa. I centrum står EG, som har den samarbetsstruktur och de ekonomiska resurser som krävs för att integrera de nya demokratierna i Central och Östeuropa med Västeuropa på grundval av den värdegemenskap som grundlades vid ESK:s toppmöte i Paris för två år sedan. Stärkandet och utvidgningen av EG motverkar de tendenser till inskränkt nationalism och främlingsfientlighet som på senare tid skymtat inte bara i Östeuropa utan också i Västeuropa. Vi lever nu i en period när de tidigare klara definitionerna inte längre kan tillämpas, en period av sökande efter nya former för samverkan under nya betingelser. Denna formativa period kommer sannolikt att pågå under en stor del av 90-talet. Så småningom kommer ett nytt samarbetsmönster att utkristallisera sig mellan de europeiska samarbetsorganisationerna, vilka alla har samma övergripande syften. Inom den Västeuropeiska unionen, som symboliskt nog nyligen flyttade till Bryssel, kommer EG ländernas försvarspolitiska samarbete att utvecklas. NATO behåller samtidigt sin roll, men dess försvars och säkerhetspolitiska uppgifter förändras. I NACC har man skapat ett samarbetsråd som på olika sätt bidrar till att lösa och NATO samverkar i sin tur med ESK och FN. Europarådet ger ett viktigt bidrag när det gäller att bygga upp rättsstatens institutioner i de länder som nyligen befriats från kommunismen. Fru talman! Sveriges ordförandeskap i ESK innebär att vi för första gången spelar en central roll i försöken att finna lösningar på en rad europeiska säkerhetsproblem. Det svenska ordförandeskapet har fyra huvudmål: att genom förebyggande diplomati och krishantering utveckla ESK som fredsinstrument, att befästa den demokratiska värdegemenskapen i Europa, att förbättra samverkan med FN och att fortsätta stärka ESK som organisation. Den omedelbara uppgiften är att verka för en fredlig förändringsprocess i Centraloch Östeuropa. De omfattande internationella ansträngningarna att lösa den tragiska konflikten i det f.d. Jugoslavien har hittills kommit till korta. Grymheter som etnisk rensning, urskillningslös artilleribeskjutning, massövergrepp mot kvinnor och tortyr förekommer dagligen. Vi måste försöka stoppa ondskans spiral och ställa krigsförbrytarna till svars inför en internationell domstol. Det är ett betydande framsteg att Säkerhetsrådet nu beslutar inrätta en särskild krigsförbrytardomstol. Inom ESK:s ram har svenska Utrikesdepartementets rättschef Hans Corell lagt fram ett förslag om hur en sådan domstol skulle kunna verka. Sverige bidrar till fredsansträngningarna på en rad områden. Vi deltar i fredsfrämjande missioner till Kosovo, Sandjak och Vojvodina. Vi är djupt engagerade i den humanitära hjälpverksamheten i Bosnien-Hercegovina. Vi medverkar i ESK:s sanktionsövervakning och vi deltar i FN operationerna i Kroatien och Makedonien. Sverige har mera generöst än de flesta andra länder i Europa tagit emot flyktingar från konfliktområdet och ger betydande bidrag till UNHCR:s verksamhet där. Hercegovina och Kroatien kan bara nås inom ramen för Vance-Owen planen med aktiv amerikansk och rysk medverkan och med stöd av en omfattande fredsbevarande insats. På längre sikt måste vi medverka till att utveckla en europeisk solidaritet som kan hejda konflikter innan de orsakar lidanden av den omfattning som drabbat civilbefolkningen i det forna Jugoslavien. Fru talman! Ansträngningarna att fullt ut träda in i det europeiska samarbetet utör ena delen av vår Europapolitik. Den andra består i de vidgade förbindelserna med de nya demokratierna i De baltiska staternas återkomst till kretsen av suveräna länder har varit av stor betydelse för Sverige och påverkar i hög grad vår utrikespolitik. På kort tid har mycket uträttats i dessa länder för att återvinna självständighetens innehåll och återupprätta gamla grannförbindelser. På senare tid har vi sett en del hoppfulla tecken på att reformprocessen rör sig i rätt riktning, framför allt i Centraleuropa men också i Baltikum. I flera av de länder som befriats från sovjetkommunismen verkar demokratin numera fast rotad. Den ekonomiska utvecklingen uppvisar samtidigt positiva drag. Trots väldiga ekonomiska och politiska problem leder fortfarande president Den framtida säkerhetspolitiska utvecklingen i området är emellertid fortfarande oviss. Att utvecklingen i Ryssland är av särskild betydelse för Sverige och för norra Europa behöver knappast påpekas. Detta har inte bara en militär aspekt. Det gäller också att kunna handskas med risker och problem i form av miljöföroreningar, kärnkraftsolyckor och en organiserad brottslighet, som inte bara smugglar vapen och narkotika utan även människor. Rysslands förhållande till de baltiska staterna är på vissa punkter fortfarande oklart. Trots uppmaningar från det internationella samfundet, inte minst Sverige, har Ryssland ännu inte ingått avtal om ett snabbt tillbakadragande av sina trupper från alla de baltiska länderna. Samtidigt har dessa på ett år de facto reducerats till omkring hälften av sin tidigare numerär. Ett framsteg är att rapportering härom numera sker till ESK, liksom att andra aspekter av de rysk-baltiska förbindelserna är föremål för en fortlöpande dialog. För en stabil utveckling i vår region är det nödvändigt att Ryssland i största möjliga utsträckning integreras i det europeiska samarbetet. Detta är också ett övergripande mål för Sveriges förbindelser med denna granne och stormakt. Under sitt besök i Ryssland i början av månaden undertecknade statsministern en omfattande deklaration om förbindelserna mellan våra båda länder. Denna erbjuder en god grund för utvecklingen av ett framåtblickande samarbete. Fru talman! Sveriges samarbete med Central och Östeuropa har som mål att stödja återupprättandet av demokratins och rättsstatens institutioner, att stödja återinförandet av en fungerande marknadsekonomi, att stödja de baltiska staternas ansträngningar att befästa sin nationella suveränitet och att stödja åtgärder för att förbättra miljön. Efter det dryga år som gått sedan regeringens program för östsamarbetet presenterades kan vi med tillfredsställelse konstatera att de grundläggande riktlinjerna visat sig hålla. I samarbetet med Estland, Lettland och Litauen har Sverige kommit att spela en ledande internationell roll. Bland våra insatser under det gångna året kan nämnas frihandelsavtalen med alla de tre baltiska staterna, det växande suveränitetsstödet, stödet till de baltiska valutorna och tillkomsten av det baltiska investeringsprogrammet. En nyhet för nästa budgetår är en särskild kreditgarantiram på en miljard kronor avsedd för export till de baltiska staterna och Ryssland. Därtill förbereder vi ett särskilt samarbetsprogram med tonvikt på nordvästra Ryssland. Vi fortsätter att bygga ut samarbetet med Polen. Utgångspunkten för det regionala samarbetet är våra nära och breda kontakter med de nordiska länderna -- ett samarbete som under året fått en ny vitalitet. Reformeringen av det nordiska samarbetet fortskrider samtidigt som det får nya dimensioner. I det nya Östersjörådet samarbetar vi med alla Östersjöns strandstater. Förra månaden etablerades också Barentsrådet, som förhoppningsvis kommer att innebära ett uppsving för de skandinaviska kontakterna med norra Högt på de regionala rådens agenda står kärnsäkerhetssamarbetet, som har ett omedelbart intresse för Sverige och Rysslands övriga grannländer. Här behövs såväl regionala som bilaterala insatser. Sverige har verkat för ett ökat internationellt engagemang i denna fråga samtidigt som vi byggt ut våra bilaterala insatser. Stora insatser görs också för miljön i Östersjöområdet genom satsningar på miljövänliga jordbruksmetoder och bättre avloppsrening. Fru talman! I och med att uppgifterna blivit mer konkreta och näraliggande präglas vår utrikespolitik också av större realism. Regeringen har lagt ökad vikt vid den europeiska identiteten i vår utrikespolitik. Det finns emellertid ingen motsättning mellan vårt engagemang i det europeiska samarbetet och vårt aktiva intresse för världen utanför Europa. Vår utrikespolitik är inget nollsummespel. En del frågor kräver globala lösningar, medan andra måste lösas på ett regionalt eller bilateralt plan. Detta är utgångspunkten för vårt bidrag till lösningen på två av de konflikter som FN brottats med under nästan hela sin historia. I Mellanöstern är den 15 månader gamla fredsprocessen för närvarande utsatt för påfrestningar. Under mina besök i regionen nyligen uttalade jag Sveriges starka stöd åt de krafter som värnar om fredsprocessen. Jag kunde med tillfredsställelse notera att man på såväl israelisk som palestinsk sida såg långsiktigt på denna och hyste gott hopp om att förhandlingarna skall kunna återupptas senare i vår. Detta förutsätter att frågan om de deporterade palestinierna får en för alla parter acceptabel lösning på grundval av säkerhetsrådets resolution 799. Från svensk sida söker vi bidra till fredsprocessen både genom våra bilaterala kontakter med parterna och genom ett aktivt deltagande i de multilaterala samtalen. Grundläggande är att vi eftersträvar öppna och goda förbindelser med alla parter. Det upptrappade våldet mellan israeler och palestinier är oroväckande. Det är vår uppfattning att MR-frågorna i regionen måste få ökad uppmärksamhet. Sverige stöder tanken på att upprätta en arbetsgrupp för mänskliga rättigheter inom ramen för de multilaterala samtalen. Medan fredsprocessen i Mellanöstern tillfälligt stannat upp har den tagit ny fart i Sydafrika. Efter en serie konstruktiva samtal har ANC och regeringen närmat sig varandra i centrala frågor. Allt tyder på att flerpartiförhandlingarna om landets politiska framtid kommer att återupptas inom kort. En viktig förutsättning för framgång i den fortsatta politiska processen är att alla parter medverkar till att det förödande våldet bringas under kontroll. Sverige stöder FN:s generalsekreterares ansträngningar att bidra till förhandlingsprocessen, och vi är beredda att medverka till en utökning av den internationella observatörsgruppen. De ekonomiska sanktionerna mot Sydafrika bör avskaffas så snart de politiska förutsättningarna föreligger, vilket kan komma att ske snart. Fru talman! Världens länder har blivit alltmer beroende av varandra. Massfattigdom, explosiv befolkningsökning, djupt rotade etniska konflikter, växande flyktingströmmar, utbredda kränkningar av de mänskliga rättigheterna och allvarliga hot mot miljön utgör betydande utmaningar för det internationella samfundet. Med en årlig global folkökning på närmare 90 miljoner människor och 15 miljoner på flykt är internationell samverkan kring mänsklighetens ödesfrågor ofrånkomlig. Även efter årets tillfälliga besparingar är Sverige ett av världens mest generösa givarländer. Den svenska regeringen har särskilt betonat betydelsen av att främja de mänskliga rättigheterna och demokratiseringsprocessen inom utvecklingssamarbetets ram. I dag avslutas en internationell konferens i Saltsjöbaden som haft detta samband som tema. I stora delar av u-världen genomförs nu marknadsekonomiska reformer. Sverige kommer även i fortsättningen att ge kraftfullt stöd till sådana förändringar. En fri världshandel betyder mer för utvecklingsländerna än direkta överföringar av finansiella resurser i form av u-landsbistånd. För många av de fattigaste länderna kommer dock biståndet att spela den viktigaste rollen även framöver. En överenskommelse i GATT:s s.k. Uruguayrunda är av största betydelse för såväl u som östländerna -- liksom för Sverige som handelsnation. Från svensk sida kommer vi att verka för att den utdragna GATT-rundan skall kunna avslutas inom en snar framtid på grundval av föreliggande förhandlingspaket. Världsekonomin är i stort behov av den positiva impuls ett förhandlingsresultat skulle ge. Många länder, framför allt i Östasien, har visat att det går att på kort tid ta staget från utbredd fattigdom till relativt välstånd. Flera av dem utgör numera styrkepunkter i världsekonomin. Också i stora delar av Latinamerika har tillväxten på senare tid varit positiv, vilket stärkt den demokratiska utvecklingen. Afrika behöver emellertid också framdeles betydande resurser, såväl katastrofbistånd som bistånd till ekonomisk och demokratisk utveckling. Fru talman! FN har efter det kalla krigets slut kommit att spela en central roll i ansträngningarna att upprätthålla internationell fred och säkerhet -- just såsom stadgan avser. Tendensen att söka lösningar på internationella konflikter utanför världsorganisationen är i avtagande. Sverige tillhör de länder som länge hävdat att brott mot mänskliga rättigheter inte kan betraktas som ett lands inre angelägenheter. På grundval av stadgan har FN:s säkerhetsråd på senare tid fattat beslut om att ingripa i stater där det sker en massiv kränkning av mänskliga rättigheter, som t.ex. i I den nya värld vi lever i ställs allt större krav på FN som fredsinstrument. På drygt ett år har antalet personer som tjänstgör i FN:s fredsbevarande insatser femdubblats. Aldrig har så många och omfattande FN-operationer inletts som under denna period. FN:s bristande finansiella bas och komplicerade organisatoriska struktur utgör dock ett ökande problem. Gapet mellan ''vilja'' och ''kunna'' håller på att växa på ett oroväckande sätt. Resurserna står inte i proportion till uppdragen. Generalsekreteraren framhöll nyligen att världsorganisationen inte längre lider av ett underskott på trovärdighet utan av ett överskott. Sverige deltar i dag i de allra flesta av FN:s fredsbevarande operationer. Bara under de senaste två månaderna har regeringen beslutat om deltagande i tre nya operationer: i Somalia, Jugoslavien. Den dramatiska ökningen av antalet FN-operationer innebär att vi i större utsträckning än tidigare måste göra prioriteringar. Finansieringen av Sveriges bidrag till FN:s fredsbevarande insatser har under alla år varit provisorisk. I syfte att bättre samordna denna har regeringen i årets budget föreslagit att anslagen för fredsbevarande ändamål förs över till UD:s huvudtitel. I sin rapport En dagordning för fred föreslog generalsekreteraren nyligen att stående FN-styrkor skulle upprättas för att bevara eller skapa fred med tvångsmedel. Med vår nuvarande beredskapsstyrka för fredsbevarande insatser möter vi redan i viss utsträckning generalsekreterarens önskemål. Enligt gällande lag kan utlandsstyrkan uppgå till 3 000 man väpnad trupp samtidigt, men det finns inga begränsningar vad gäller civila experter. ÖB kommer att inom ramen för försvarets planering förbereda rekrytering, organisering och utbildning av personal för att underlätta snabba svenska insatser. Med tanke på att FN-operationerna i allt större utsträckning kommer att tillämpa tvångsmedel för att åstadkomma fred bör riksdagen grundligt diskutera svensk medverkan också i den typen av insatser. Är vi beredda att låta våra soldater skapa fred med våld och dö i strid utomlands? Fru talman! FN förblir omistligt som globalt fredsoch samarbetsinstrument. Det finns inte något annat forum än FN som kan handskas med de stora ödesfrågorna, som spridningen av massförstörelsevapen och miljöförstöringen. Det kalla krigets slut utgjorde en historisk vändpunkt för internationell nedrustning. Förenta staterna har med berörda OSS-länder kommit överens om att skära ner sina strategiska kärnvapenlager med två tredjedelar och att eliminera merparten av sina taktiska kärnvapen. Det är nu viktigt att avtalen ratificeras och genomförs. Detta kan också kräva bidrag från andra länders sida, bl.a. Sverige. Konventionen mot kemiska vapen är unik därigenom att den förbjuder en hel kategori av vapen. Sverige arbetar för att det växande internationella samförståndet skall leda till nya och effektiva åtgärder mot massförstörelsevapen. Regeringen fäster särskild vikt vid att förhindra spridningen av kärnvapen, bl.a. genom att stärka icke-spridningsavtalet, NPT, och verka för ett fullständigt provstopp. I FN har vi understrukit att säkerhetsrådet har ett särskilt ansvar för ickespridningsfrågorna. FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro i juni förra året har skapat nya möjligheter att hantera de ekologiska överlevnadsfrågorna. Regeringen kommer att verka för en aktiv uppföljning av Riobesluten i FN:s nyinrättade kommission för hållbar utveckling och i andra internationella organisationer. På sikt kan dagens problem och konflikter bara lösas i en mer samarbetsinriktad internationell miljö. Detta förutsätter att FN är organiserat och finansierat så att det kan handla effektivt över hela det fält som omfattas av ett vidgat säkerhetsbegrepp med mänskliga rättigheter, ekonomisk frihet, social rättvisa och ekologiskt ansvar. Tillsammans med de övriga nordiska länderna deltar Sverige i ansträngningarna att förbättra FN:s organisation och finansiering. Fru talman! Generalsekreteraren har framhållit att världens länder nu har fått en andra chans att skapa den värld FN:s stadegefäder sökte åstadkomma. Detta låter sig inte göra med omedelbar verkan. Men om vi i samarbete söker realistiska och pragmatiska lösningar på de globala problemen har vi kommit ett stycke på väg. För sin del kommer Sverige att leva upp till sitt ansvar.

Fru talman! Fru utrikesminister! ''Från Stettin vid Östersjön till Trieste vid Adriatiska havet har en järnridå sänkts ned över vår kontinent.'' Winston Churchills berömda ord markerade inledningen till en exceptionell era i Europas tusenåriga historia. Aldrig tidigare hade vår kontinent på ett så brutalt sätt kluvits i två delar. Nu finns inte det kalla krigets tvångströja kvar längre. Men vi har alla blivit plågsamt medvetna om att kommunismens och murens fall inte innebar fredsrikets ankomst. Mycket av det som nu sker har i stället mer att göra med det förflutnas demoner än med framtidens ljusbärare. På sätt och vis tar historien revansch. I Europa ser vi det som allra grymmast i Bosnien. Samtidigt hotas stora delar av det forna östblocket av en social härdsmälta, som en följd av att vi inte förmår hantera övergången från kommandoekonomi. Chockterapiernas blindhet främjar kasinokapitalismen snarare än en social marknadsekonomi. En ny skiljelinje dras upp. Nutidens Churchill skulle kunna säga: ''Från Rostock vid Östersjön till Sarajevo på Balkan förmörkas efterkommunismens tid av arbetslöshet och utslagning, intolerans och nationalism, terror och död.'' Följden kan bli att Västeuropa blir i-land och Östeuropa u-land, att välståndssökande och arbetslösa folkvandrar till väst. Den militär och polis som väst ställde upp mot det kommunistiska hotet i öst mobiliseras nu vid gränserna mot s.k. Under det kalla kriget var kärnvapenkapprustningen det dominerande säkerhetsproblemet. Den nukleära apokalypsen hänger inte över oss som förr, men kärnvapen finns kvar i stor mängd, trots viktiga och omfattande nedrustningsavtal. Palmekommissionens varning för den stora mängd av taktiska kärnvapen och risken för att dessa hamnar i orätta händer är alltjämt högaktuell. Nu gäller det att slå in på en politik som har som mål att slå fast kärnvapennedrustningens oåterkallelighet och, på sikt, det totala avskaffandet av dessa domedagsvapen, liksom av de kemiska och biologiska. Nedrustningen får inte bli en säkerhetspolitikens restpost under 90-talet. Om det är någon gång som kärnvapenfrihetens vision skall börja förverkligas är det nu. De långsiktiga hoten mot den alleuropeiska säkerheten är i dag emellertid av en annan, icke militär karaktär. Den ungerske premiärministern Antall har uttryckt detta genom att säga att väst alltid var redo att möta det militära hotet från öst, men var helt oförberett på att hantera östs frigörelse. Väst, inkl. Sverige, har helt enkelt ingen strategi gentemot öst. Att inte väst agerar i en ny Marshallanda har dock sina skäl. Östkommunismens fall har i stort sett sammanfallit med västkapitalismens kris. Inget västland har förmått skaffa fram resurser av den storleksordning som måste till, särskilt när detta kräver inrikespolitiskt kontroversiella åtgärder. Tyskland är väl det enda undantaget. För Rysslands del kan det i värsta fall bli tal om en social explosion efter Sovjetunionens implosion. Det väldiga landet är drabbat av en tusenprocentig inflation, en kraftig produktionsnedgång, ett växande skuldberg och en lavinartad arbetslöshet. En tredjedel av Rysslands befolkning har inkomster under existensminimum. Militärer och nationalister har en mardröm om att också Ryssland skall upplösas. Därför förespråkar några ett slags rysk Monroedoktrin. En särskild orosfaktor är det förhållande att 600 000 officerare och soldater blev överflödiga i röda armén under 1992. Även om en vredgad militär i kombination med militanta nationalister troligen inte kommer att utgöra en utrikespolitiskt aggressiv kraft kan vi inte bortse från denna osäkerhetsfaktor. I vår Europadebatt, fru talman, finns det många olika bilder. Hopp och misströstan, visioner och mardrömmar blandas i våra sinnen och våra tal. Men oavsett om vi är pessimister eller optimister förblir en sak säker: hur tung och grå vardagen än må vara i öst, är den ändå bättre än det förflutnas ofrihet. Europabankens chef Jacques Attali har pekat på tre angelägna initiativ för att möta de sociala och ekonomiska säkerhetshoten från öst. Han föreslår inrättandet av en alleuropeisk gemensam marknad, en frihandelszon som går utöver EG:s och EFTA:s serie av bilaterala avtal och som inkluderar Ryssland. Han föreslår vidare ett alleuropeiskt institutionellt ramverk, som ger reformstaterna i öst en chans att utvecklas på nytt efter kommunismens fall samt ett alleuropeiskt investerings och sysselsättningsprogram. Denna Attaliplan förtjänar svenskt stöd. Det är uppenbart att demokratiprocessen i öst måste syresättas och att reformstaterna måste konsolideras av ett omfattande alleuropeiskt samarbete, som går snabbare fram och blir mer djupgående än vad arkitekterna i Bryssel ursprungligen hade tänkt sig. Kanske borde man i Europa dra lärdom av handelsavtalet NAFTA, som på kort tid har utvecklats till ett framgångsrikt samarbete till ömsesidig nytta mellan två så ojämlika ekonomier som å ena sidan Mexicos och å andra sidan USA:s och Kanadas. I modern tid har ett par generationer av européer märkts av två förödande världskrig. När den franske försvarsministern Pierre Joxe, som är jämngammal med mig, talar om sin barndom säger han att han tydligt minns att han som pojke alltid var tvungen att bära gasmask. Vi i Sverige har glömt och sluppit detta trauma. Vi har levt länge i något av en isolerad idyll. Men för kontinentens politiker är Europatanken ett livsprojekt. Om man frågar dem varför just de inom EG-länderna skulle ha något slags tolkningsföreträde vad gäller Europas framtidsbygge, svarar de att de genom att i årtionden ha varit både offer och aktör i det europeiska dramat har en legitimitet. Drömmen om en varaktig fred var vägledande för Aristide Briand, den franske utrikesministern, då han i slutet av 1920-talet lanserade sin plan på en europeisk federativ union. I Sverige stöddes den tanken av Socialdemokratens chefredaktör Arthur Ett drygt årtionde senare kom Jean Monnet med sin idé om en europeisk union i samma syfte, nämligen att förhindra krig genom att sammanfläta folk och nationer i ett nära samarbete. Willy Brandt tog vid under det kalla kriget med sin systemöppnande östpolitik. Olof Palme fortsatte samma tankegång med sin doktrin om gemensam säkerhet. Hade någonsin en Mikhail Gorbatjov kunnat bana väg för perestrojka och nedrustning utan denna visionära politik från Brandts, Palmes och andras håll? Jag ser dagens debatt om Jacques Delors och EG:s europeiska union som en förlängning av denna mångåriga europeiska strävan, att skapa en mosaik av självständiga nationer, som samordnar sitt handlande till ömsesidig nytta på de områden som de själva kommer överens om. Några nämner fredstanken. Den må ha varit drivkraften för EG efter kriget. Men den är inte längre central, nu när det kalla kriget är slut. Detta är en statisk och perspektivlös syn. Vad vore vi i dag utan den stabilitet som ändå EG-ländernas samarbete och gemensamma utrikespolitik utgör? Vilket kaos skulle vi inte ha framför oss om varje västeuropeiskt land förde sin egen utrikespolitik, enbart utifrån sina egna nationella särintressen? Vad jag inte vill se är en europeisk union som en del i en Orwellsk 1984-världsbild, där tre fientliga block -- Eurasien, Ostasien och Oceanien -- bekämpar varandra. Inte heller vill jag se framväxten av en västeuropeisk rikemansklubb. Det är en illusion att tro att vi kan bygga någonting av värde och varaktighet i Europa om inte också folken i Afrika, Asien och Latinamerika får möjligheter till ett drägligt liv. Tredje världens länder förlorar varje år hundratals miljarder dollar på grund av de rika ländernas handelshinder. Om vi inte får minskade ekonomiska klyftor och sociala orättvisor kommer vi ständigt att få leva med hoten om konflikter och krig och med outhärdliga moraliska utmaningar. Dessutom kommer våra gränser att tvångsmässigt öppnas av östs och syds välståndssökande och hungrande människor om vi inte frivilligt öppnar våra marknader för östs och syds varor. Båtflyktingarna från Nordafrika som kommer till Spanien och övriga Sydeuropa växer i antal, och vi har kanske bara sett början av samma problem i I dessa omvälvningarnas tid gäller det för Sverige att söka sin roll i de sammanhang som jag har berört. Regeringen har tyvärr inte, trots de många orden, presenterat någon övergripande målbeskrivning eller strategi för Östeuropa. Det saknas prioriteringar vad avser länder och sakområden samt delvis biståndsformer. Av löftet om en miljard kronor per år har det i år blivit 640 miljoner kronor för nya insatser. Ärendena samlas på utrikesministerns bord i brist på fungerande hanteringsordning. Regeringens östpolitik saknar med andra ord tillräckliga medel, skaparkraft och fantasi. Vi behöver därför formulera en ny östpolitik över partigränserna, en politik som också behöver stöd av ett risktagande och framtidsinriktat näringsliv. I ett sådant perspektiv är det viktigt att vi i vår del av Europa utformar en strategi för ett pånyttfött norra Europa -- som sträcker sig över Nordsjön, som en dynamisk region i det alleuropeiska samarbetet. Den västliga integrationen är inte sig lik efter Edinburgh, men processen fortsätter ändå framåt. Ett ännu okänt slutmål gäller fundamentet i den s.k. europeiska arkitekturen, nämligen vilken typ av säkerhetssystem Europa skall ha i framtiden. NATO, VEU, EG, NACC och ESK finns alla där, men alltjämt med oklara inbördes relationer och ambitioner. Sveriges militära alliansfrihet förblir oförändrad, som Ulf Dinkelspiel klart deklarerade i Bryssel. Den linjen betyder förstås att medlemskap i NATO eller VEU är oförenligt med Sveriges nuvarande säkerhetspolitik. Debatten om vårt förhållande till VEU är egentligen något av en skendiskussion. VEU representerar en ambition på olika håll i Europa om ett självständigt europeiskt försvarssystem utan den formella knytningen till supermakten USA. Än så länge är det emellertid endast NATO som representerar någon trovärdig form av regional och kollektiv säkerhet. Debatten mellan NATO och VEU-orienterade européer kommer att fortsätta länge än. Inom parentes tycker jag att regeringen inte ger en korrekt beskrivning av EG-ländernas försvarspolitiska samarbete. Det är inte alla länder, vilket man kan tro av framställningen, som vill delta i detta. Jag kan erinra om vad den danske försvarsministern nyligen sade: Ett militariserat EG betyder ett litet Europa. Den revolutionerande omvälvningen i europeisk och global säkerhetspolitik påverkar förstås också vårt lands traditionella neutralitetspolitiska linje. Den linjen har aldrig varit en dogm eller ett självändamål. Våra möjligheter är nu inte längre begränsade av det kalla krigets och blockpolitikens villkor. Vi kan och vi vill delta fullt ut i skapandet av nya säkerhetsstrukturer i Europa. Menar vi allvar med vår uppslutning kring begreppet gemensam säkerhet, innebär detta också att vi är beredda att ge upp en del av vår suveränitet även inom säkerhetspolitiken. Eller med andra ord: har vi haft en revolution i europeisk och global säkerhetspolitik, är det tid för en reformation av svensk säkerhetspolitik. Det gäller både politiskt tänkande och militär hårdvara. Men som sagt: i dagens läge finns det inget alternativ till vår militära alliansfrihet. Det talas ovanligt mycket om FN i årets regeringsdeklaration. Det välkomnar vi, eftersom man tidigare så beklagligt glömde bort FN. En oundgänglig faktor i strävan efter global gemensam säkerhet är att stärka FN:s säkerhetsråd och generalsekreterarens befogenheter. I ''Dagordningen för fred'', som Boutros Ghali har presenterat, föreslås bl.a. att medlemsländerna skall ställa upp på ett bättre sätt än tidigare för den nya säkerhetspolitiska situationen i världen. De skall också på ett snabbare sätt ha tillgång till styrkor som kan sättas in för olika ändamål. I en motion till riksdagen har Socialdemokraterna begärt en planering för en svensk ''fredsbrigad'' som ett svar på Boutros Ghalis uppmaning. Danmark har redan fattat ett sådant beslut, och Norge likaså. Den styrkan skulle kunna ställas till förfogande för FN och också, under speciella betingelser, för ESK. Med en sådan ''fredsbrigad'' skulle Sverige också visa att man fullt ut tar sitt ansvar i en ny tid med nya krav. Ansvarstagandet för den europeiska och globala säkerheten måste med andra ord inte tas enbart genom medlemskap i VEU eller i NATO. Fru talman! Det är kanske inom ESK som Sverige bäst kan omsätta sin säkerhetpolitiska energi. Den snabba utvecklingen, i synnerhet i f.d. Jugoslavien och i det gamla Sovjetunionen, har försvagat och försinkat ESK:s möjligheter, det är sant. Men det innebär emellertid inte att det inte skulle finnas utrymme för tankar och initiativ, förutom dem som i dag tagits inom ESK, som skulle kunna lägga grunden för en fastare utveckling inom morgondagens ESK. Låt mig ange några förslag till svenska initiativ. Efterlevnaden av ESK:s Parisstadga borde skötas mer systematiskt av ett särskilt övervakningsorgan. Man skulle till detta kunna knyta det särskilda ombudet för mänskliga rättigheter, som då skall arbeta i nära samråd med Europarådet. En årlig rapport skulle kunna utarbetas om läget för de mänskliga rättigheterna i varje medlemsland. Vid allvarliga brott mot dessa rättigheter skulle man också kunna ingripa med sanktioner eller hot om uteslutning, osv. ESK:s s.k. krisförebyggande center borde stärkas väsentligt. Här skulle de europeiska nationerna kunna samordna uppgifter och informationer för att på ett tidigt stadium identifiera hot mot säkerheten, krisungar, osv. Det finns redan nu en mycket nära samordning mellan EG-ländernas utrikesministerier som skulle kunna utgöra grunden för ett slags säkerhetspolitiskt Interpol, där vi alla skulle kunna ingå. Ett liknande nätverk av samordnade informationsutbyten om olika miljöhot skulle kunna upprättas. Det gäller atomsopor, utsläpp av gifter och kemiskt avfall, risker i samband med nedmontering eller förstöring av kärnvapen eller kemiska och biologiska vapen. Det skulle till ESK också kunna knytas ett slags Miljöinterpol. En europeisk flyktingkommission skulle kunna upprättas, som i samarbete med FN:s flyktingkommissarie kunde avlasta till förmån för de jättebehov som finns mest i de fattiga delarna av världen. Det allra viktigaste är att koordinera bättre insatser för demokratiprocessens stärkande i form av en demokratins Marshallplan. Fru talman! Det finns ett samband mellan inrikesoch utrikespolitik, mellan nationell och internationell säkerhet. Upplever man inte trygghet i den egna närmiljön känner man inte heller säkerhet i ett yttre, vidare sammanhang. Där kanske vi har en av förklaringarna till EG motståndet i Sverige. Vi måste också här hemma se över vilka konsekvenserna blir av de stora förändringarna i världen. Sveriges säkerhet och välstånd är direkt beroende av hur vi förmår bära vårt internationella ansvar. Det duger inte att tro att vi kan bygga en nationell eller regional välfärdsenklav, eller att tro att de resurser vi sätter av för internationella ändamål inte måste växa. Det går inte heller att bortse från helheten och inte vara beredd att ompröva gamla lösningar, prioriteringar och principer. Sanningen i dag är att vi saknar fullgod beredskap för fredsskapande och konfliktförebyggande insatser. Efter att under lång tid hört till dem som mest engagerat ställt upp i FN:s fredsbevarande insatser ligger Sverige nu på 29:e plats. Vi måste se vilka omprioriteringar vi bör göra inom försvaret för att klara också de nya hoten mot vår säkerhet och för att konsolidera freden. I höstens krispaket skars biståndet ned. Runt om i världen uppfattades det som ett symboliskt nederlag för biståndet. Vår biståndspolitik måste vara nyskapande, och enprocentsmålet måste uppnås. I Östeuropa har västvärlden inte levt upp till de krav som den historiska omvandlingen nu ställer. Den nya chans som Europas folk har får inte gå förlorad. Antalet människor på flykt ökar. Vi måste möta detta med en politik som tar ett helhetsgrepp om flyktingskapets och folkförflyttningarnas orsaker och verkningar. Sammantaget: Säkerhet, fattigdom, miljö och utveckling, Östeuropas omvandling, flyktingfrågorna -- de stora frågor det här handlar om kräver en bred nationell samsyn. Det handlar både om att inse de intressen vi här delar med andra och att mobilisera en förnyad känsla av solidaritet inom och över gränserna. Vi har därför föreslagit att en nationell kommission tillsätts för att se över och föreslå förändringar i syfte att stärka Sveriges internationella ansvarstagande. Jag hoppas, fru talman, att vi skall kunna nå en bred enighet om detta syfte i denna riksdag.

Fru talman! Utrikesministern, ledamöter och åhörare! Har Sverige ändrat utrikespolitik? Det är en fråga eller ett påstående som då och då dyker upp i den allmänna debatten. Vissa hävdar att Sverige ändrat inriktning på sin utrikespolitik, att vi numera inte lägger näsan i blöt i varje liten fråga långt bort i fjärran länder, att vi blivit alltmer Att som vissa socialdemokrater skarpt kritisera regeringen för att Sverige inte kom in FN:s säkerhetsråd, är bara sedvanlig partiretorik för att ge regeringen en känga, att visa att man inte sköter sig och samtidigt försöka visa sin egen förträfflighet. När det nu fattades några röster i första röstningsomgången stod det väl klart för alla att Europa genom Spaniens inval hade fått sin kvot fylld och att resultatet därför skulle bli vad det blev. Denna valutgång tar somliga till intäkt för att pådyvla regeringen passivitet och bristande vilja att spela en roll inom världssamfundet. Jag håller inte med. Om regeringen gjort en kursändring från att lägga näsan i blöt överallt till att mera aktivt främja svenska intressen genom en framsynt Europapolitik, så hälsar jag detta med glädje. Svenska utrikespolitiska insatser i främmande länder genom olika biståndsinsatser skall jag återkomma till. Här finns ingen anledning att slå sig för bröstet. Att Sverige skall gå in i den europeiska gemenskapen, EG, för att sedan också ingå i den europeiska unionen råder det stor enighet om i denna kammare. Vänstern samt en och annan protektionist från övriga partier har en annan uppfattning, men i det stora hela är vi överens. Vi hoppas att de svenska förhandlarna uppnår resultat som vi alla kan känna oss nöjda med. Våra motparter i förhandlingarna är egentligen inga motparter. De vill detsamma som vi, dvs. nå en lösning som innebär att Sverige kommer in i den europeiska gemenskapen. Vägen dit blir kanske törnbeströdd, och våra krav blir kanske inte tillgodosedda till hundra procent. Vi får ju titt och tätt höra att vi inte skall lägga oss platt till marken i ambitionen att komma in i EG. Motparten, dvs. EG-företrädarna -- nu under dansk ledning -- lär ha samma utgångspunkt. Vägen till EG ser i dag ut att bli mera törnbeströdd än den verkade bli för något kvartal sedan. Schweiz ställer inte upp på EES-avtalet. Detta skapar oro i EG-länderna, eftersom man inser att nettotillskottet till EG:s kassakista blir mindre om Schweiz andel till olika stödfonder inte betalas av övriga EFTA-stater. EG-företrädare börjar då blanda bort korten och drar in andra faktorer i problematiken. Man vill få kompensation för handelsavtal som EFTA tidigare slutit med Turkiet. Spanjorer, portugiser och greker vill passa på att omförhandla delar av jordbruks och fiskeavtalet. Att sådana här frågor nu på nytt plockas upp till ytan inger betänkligheter. Drar ett godkännande av EES-avtalet ut på tiden kan nya problem uppstå. I Norge går debatten om EES-avtalet på högvarv. Skall avtalet omförhandlas är det långt ifrån säkert att tre fjärdedelar av norska stortinget ger sitt fortsatta stöd till ett avtal med nuvarande utseende. Spelar detta då någon roll för Sverige? Ja visst. Om vi inte klarat av EES-avtalet som mellanstation blir den kommande folkomröstningen mycket mera komplicerad. Förutom de frågor som vi nu skall förhandla om kommer ju ett ja till EG/EU också att innebära ett godkännande av hela den avtalsmassa som nu ligger inom EES-avtalet. Genom ett EES avtal är vi ju i mångt och mycket delaktiga i EG:s inre marknad. Om EES-avtalet faller är vi mycket mera sårbara för utpressningsförsök från EG länder som vill gynna egna särintressen på bekostnad av våra. Men man kan ju undra om spanska eller andra länders företrädare insett att hela processen med ett utvidgat EG senareläggs -- det handlar om många år framöver -- om man alltför kraftigt skriker på kompensation när nu Schweiz backat ut från EES. Det verkar vara ett högt spel. Vi får hoppas att det inte är alltför högt. Vissa frågor i EG-problematiken försöker svenska politiker sopa under mattan. Det är de frågor som rör säkerhets och försvarspolitik liksom frågor om den monetära unionen. Beträffande den monetära unionen finns det ingen anledning att kritisera regeringen för att man uttalat något i stil med uttrycket kommer tid, kommer råd. Kanske är det en alltför fri tolkning av regeringens uttalande om den monetära unionen. Men när det gäller vår kommande säkerhets och försvarspolitik talar man i gåtor. Vi skall vara neutrala men ändå inte neutrala, eller om det är tvärtom. Vi skall vara alliansfria men ändå inte alliansfria, eller kanske även här tvärtom. Så håller man på. Varför inte tala om att vi aldrig varit riktigt neutrala -- att vi jämkat och snirklat när det gällt att leva upp till vår neutralitet? Sverige under andra världskriget? Hur var det med baltguldet? Hur var det med baltutlämningen? Så snart vi fått press på oss har vi vikt undan. Det är kanske taktiskt rätt, men föga ärorikt -- och föga neutralt. Hur hade det varit om Sovjet hade attackerat oss efter andra världskriget? Hade vi då levt upp till vår alliansfrihet? Hade vi sagt nej tack om vi hade erbjudits hjälp av NATO? Hade vi snällt hissat ner byxorna och låtit ryssen ge oss smörj? Vi hade naturligtvis inte gett upp så lätt, men ingen tror väl på allvar att vi skulle ha klarat oss utan hjälp av några vänner. Nej, den gamla svenska modellen med alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig handlade om motsatsen till den i andra sammanhang så hyllade tesen om solidaritet. Det var ju inte av solidaritet vi valde vår alliansfria och neutrala linje, utan det gjorde vi av egoistiska skäl. Vi ville slippa dras in i andras krig, samtidigt som vi hoppades att andra länder skulle komma till vår hjälp om vi behövde sådan. Det var solidaritet i en körriktning -- vi skulle inte vara solidariska med andra, men andra förväntades vara solidariska med oss. Vilket hyckleri! Ny demokrati menar att vi skall gå in i diskussioner om att ansluta oss till en gemensam europeisk försvars och säkerhetspolitik. Om det visar sig att den västeuropeiska unionen, VEU, är rätt forum för en gemensam europeisk säkerhetspolitik skall vi vara med där. Men vi skall ju inte med någon bakvänd solidaritet ställa oss utanför ett samarbete. Jag tror att svenska folket känner sin plikt att hjälpa till när det behövs. Fru talman! Det är ju detta med solidaritet och önskan att undvika konflikter i Europa som var bakgrunden till att man började nära tanken på ett gemensamt Europa. Med ett monetärt samarbete -- med en gemensam säkerhets och försvarspolitik, med en gemensam europeisk handelsmarknad -- skulle man bygga upp ett Europa fritt från krig. Denna solidaritetstanke -- denna fredstanke, dvs. att ett nära ekonomiskt samarbete främjar förståelsen mellan länder -- försvinner ofta i debatten. Vi pratar mest om hur mycket vi vinner eller förlorar i jordbruksavtalen, i fiskeavtalen, i miljöfrågor och på handelsmarknader. Ja visst. Vi måste få tillgång till den marknad som EES-avtalet ger oss. Vi måste få tillgång till det inflytande som ett EG/EU-medlemskap ger. Får vi inte tillgång till den europeiska marknaden kan vi definitivt säga ajöss till vår välfärd. Vi bevakar alla möjliga särintressen utan att prata om det kanske viktigaste av allt: en bestående fred. Jag hoppas att det material som nu håller på att utarbetas och som skall ge svenska folket ett bra underlag när det gäller att ta ställning till ett EG/EU-medlemskap med kraft tar upp fredsaspekten i Europasamarbetet. Det är så lätt att man bara väger plus och minus utan att beakta solidaritetsaspekten, fredsaspekten. Om man börjar titta runt hörnet för att se hur det står till med sammanhållningen i Europa blir man beklämd. Överallt är det konflikter. I Jugoslavien tycks alla slåss mot alla. Slovenien var tydligen det enda område som kom undan helskinnat när frågor om alla gamla oförrätter skulle lösas. Serber, kroater och bosnier försöker alla kapa åt sig mesta möjliga innan man sluter en fred som sedan alla vill riva upp så snart det går. I Makedonien behövs det FN-trupper för att hålla ordning. Där gäller striden t.o.m. namnet på landet. I Kosovo brakar det löst när som helst, säger initierade personer. Fler konflikter ligger på lut. I Belgien råder motsättningar mellan valloner och flamländare. På Cypern råder en bräcklig vapenvila mellan turkar och greker. Baskerna vill ha frigörelse. Mördandet på Nordirland tycks aldrig ta slut. Det förekommer motsättningar mellan balter och ryssar, mellan olika folkslag i det forna Sovjet osv. Var skall det sluta? Det är tydligt att de flesta länder inte kan hantera sin situation. De måste ha hjälp. Varifrån skall de få hjälp? Svaret måste bli: inom Förenta nationernas ram. Vi i Ny demokrati föreslår i en särskild motion att en internationell fredsskapande militär styrka upprättas och underställs FN:s säkerhetsråd. Fru talman! Pierre Schori tar i sitt anförande upp en ny socialdemokratisk motion om en fredsbevarande svensk styrka. Jag vill då bara påpeka att Ny demokrati redan för ett år sedan lade fram ett liknande förslag om en katastrofbrigad. Då var intresset från Socialdemokraternas och andra partiers sida ljumt. Jag tror att Richard Ulfvengren i sitt anförande här senare i dag kommer att utförligare redogöra för den föreslagna brigaden. Tiden är nu mogen för en militär styrka som får ungefär samma roll som en polisorganisation i en enskild nation har. Samtidigt måste den internationella domstolen reservationslöst av medlemsländerna accepteras som högsta organ för lösandet av internationella konflikter. Rollen som världspolis har ofta fått spelas av USA. Somalia och Kuwait är de senaste exemplen på nationer som kan rikta ett tack till USA. Men den amerikanska opinionen kommer inte att i alla lägen acceptera att amerikanska liv riskeras och offras i fjärran länder. Detta gäller ju alldeles speciellt om inte andra länder är beredda att hjälpa till för att upprätthålla världsfreden och försvara demokratiska staters överlevnad. Som exempel kan Jugoslavien nämnas. Vad kan omvärlden göra för Jugoslavien? Vi kan nöja oss med att få i väg hjälpsändningar och med att fördöma de stridande parterna i hopp om att konflikten löses av sig själv. Vi kan acceptera den etniska rensningen och erbjuda de fördrivna människorna bostad på annan plats i världen. Det enligt vår mening enda hållbara alternativet är att med internationell rätt arbeta fram den bästa lösningen och att sedan med internationella militära trupper se till att denna lösning efterlevs. Uppgiften blir svår. Människoliv kommer att krävas, men alternativen är säkert sämre. Fredsskapande styrkor skall medlemsländerna ställa till Säkerhetsrådets förfogande. Styrkorna skall vara tyngre beväpnade än FN:s fredsbevarande styrkor, och de skall kunna rycka in med kort varsel. Fredsstyrkorna skall rekryteras på frivillig nationell basis och genomgå gedigen träning och utbildning i resp. lands nationella armé. Mellan 1945 och 1987 har FN gjort 13 fredsbevarande insatser och sedan 1987 ytterligare 13. För kommande tolvmånadersperiod planeras fredsbevarande insatser för 16 miljarder kronor. Trots att detta belopp bara motsvarar tre promille av de globala militära satsningarna flyter inbetalningarna från medlemsländerna trögt. Det skulle vara avsevärt lättare att få fram pengar till både fredsskapande och fredsbevarande styrkor om medlemsländerna budgeterade sina militära FN bidrag via försvarsanslag i stället för via utrikesanslag. Sverige bör spela en aktiv och pådrivande roll för att förverkliga tanken på fredsskapande militära styrkor. Vi måste vara beredda att tillsammans med andra nationer ingripa för att lösa blodiga konflikter i vår omvärld. Det gäller då att ingripa med trupp, inte bara med diplomatiska uttalanden. Det kalla kriget är över. Nu finns det förutsättningar att skapa denna internationella polis som så väl behövs. Låt Sverige ta på sig rollen som aktiv lobbyist för att medlemsländerna skall ställa militär trupp till Säkerhetsrådets förfogande. Fru talman! I ämnet blodiga konflikter är det omöjligt att låta bli att beröra vidrigheterna beträffande de olika grupperna inom det forna Jugoslavien. Det är därför som man med glädje hälsar FN:s beslut om att åtgärder nu skall vidtas för att det skall gå att komma till rätta med övergreppen på civilbefolkningen. En tribunal skall inrättas för att få de ansvariga dömda. Man får hoppas att redan tillskapandet av denna tribunal får en sådan effekt att flertalet grymheter upphör. Man känner en sådan vanmakt över att den civiliserade världen inte snabbt har kunnat ingripa. Våldet äger ju rum mindre än 200 mil från oss. Det är inte alla nationer som omgående griper till svärdet vid olösta gränsdragningar. En liten solskenshistoria är uppgörelsen i år mellan Sverige och Norge om att upphäva en konvention från 1905 om en neutral zon mellan Norge och Sverige. Trots att det aldrig förekommit några gränskonflikter mellan våra båda länder efter 1905 tog det nästan 90 år att avveckla konventionen. Allting tar sin tid. Fru talman! Det går inte att tala om utrikespolitik utan att beröra biståndet. Jag ämnar i detta avsnitt bara ta upp Sydafrikaproblematiken. Jag gör det med en jämförelse med vår biståndspolitik. Det är en ren skandal -- ja, ordet skandal borde förstärkas med diverse kraftuttryck -- att Sverige i sin biståndsbudget föreslår att 240 miljoner kronor skall avsättas till sydafrikanska organisationer varav ANC skall få ungefär hälften, medan det totala biståndet till Öst och Centraleuropa bara uppgår till drygt tre gånger detta belopp. Fundera över relationerna -- 871 miljoner till Estland, miljoner till sydafrikanska organisationer. Man häpnar. Att fortsätta den socialdemokratiska politiken, som innebär att man ger bort skattebetalarnas pengar till militärdiktaturer, socialiststater och socialistpartier, är ju befängt. Det finns många sätt att försnilla skattebetalarnas pengar på. Stödet till ANC är ju i reala termer ganska obetydligt. Men Svensson på gatan tycker nog att dryga 100 miljoner är en ansenlig summa och att pengarna borde kunna användas bättre. I ivern att stödja den gamla utrikes och biståndspolitiken struntar man i skattebetalarnas reaktion. Vore det inte mera välbetänkt att se till att svenskt näringsliv snabbt kan komma tillbaka till den sydafrikanska marknaden genom att omedelbart häva sanktionerna mot Sydafrika? Vi skall alltid som världssamvete hålla ut längst -- kosta vad det kosta vill. Sluta upp med de här dumheterna! Häv sanktionerna! Detta har vi i Ny demokrati krävt i ett flertal motioner. Första gången jag tog upp frågan var i november 1991, men förslaget röstades enhälligt ned. Så småningom åkte en fempartidelegation ned till Sydafrika för att på ort och ställe bilda sig en uppfattning. Delegationens ställningstagande fick mig att på nytt reagera och motionera. Jag skrev då ''De fyras gäng'', men eftersom varumärket redan hade inregistrerats av kineserna, valde jag av artighet att kalla majoriteten i utredningen för ''De fyra''. Moderaternas representant fronderade och tyckte i likhet med Ny demokrati att det nu väl ändå var dags att låta Nelson Mandela få tappa greppet och inflytandet över svensk utrikespolitik. Regeringen har med stöd av Socialdemokraterna envist bakbundit svensk industri genom att halsstarrigt lyssna på Nelson Mandela och hans röda ANC. Men just i går möttes vi av beskedet att sanktionerna kanske skall hävas. Det är bra. Men att behålla den självpåtagna tvångströjan så länge, och att fortsätta med detta självplågeri flera år i onödan, är för bedrövligt. Fru talman! Jag skall i mitt nästa anförande återkomma till biståndspolitiken.

Fru talman! Vi upplever nu början av genomgripande förändringar i världen, som har möjliggjorts genom det kalla krigets slut. Men regeringen bryr sig bara om Europa, och det är inte ens hela Europa som upptar dess intresse, utan den mindre och rikare delen, Västeuropa. Den svenska utrikespolitiken reduceras till EG-politik. Världen utanför ägnas ett förstrött intresse. Afrika får 2,5 rader i regeringens utrikesdeklaration. Inte ett ord ägnas de grundläggande obalanserna i världen, dvs. att en fjärdedel av jordens befolkning konsumerar 60 % av maten i världen, att en miljard människor hungrar och att 14 miljoner barn årligen dör av fattigdom. Utrikesministern har inte sagt ett ord om nord--sydkonflikten och de växande klyftorna. Finns det ingen medkänsla med de fattiga som under 80-talet tvingades ge den rika världen ett bistånd som motsvarar minst sex Marshallplaner? Det verkar inte så. Biståndet till de fattiga skärs ner, och det sker efter att lyxskatter har avskaffats. Det handlar i båda fallen om ungefär lika mycket pengar. Världen är större än EG, och ordningen i världen är orättvis. Därför måste de nya möjligheter, som nu finns när världen inte längre hålls i ett skruvstäd av två kapprustande supermakter, tillvaratas. FN kan nu äntligen spela den fredsbevarande roll som avsågs vid dess bildande, och bli en allomfattande organisation för kollektiv säkerhet. Jag anser att Sverige -- fast vi inte fick någon plats i säkerhetsrådet -- kan spela en pådrivande roll för att de reformer som står på FN:s dagordning skall leda till ökad demokrati och kollektiv säkerhet för alla, såväl stora som små. USA:s dominans i FN måste brytas. Det får inte vara så att säkerhetsrådet endast kan besluta om sanktioner när USA så vill. USA har satt i gång en ommodellering av FN efter sitt skön. Generalsekreterare Boutros-Ghali tvingades att skyndsamt utse Richard Thornburg, f.d. justitieminister hos Bush, till ledare för FN:s administration under hotet att USA annars skulle sluta betala till FN. FN:s biståndsorgan skall strömlinjeformas enligt Världsbankens modell. De rika länderna vill inte ge pengar till de FN-organ där u-länderna har inflytande. Det är bättre med Världsbanken, där man röstar efter kapitalinsats, och där USA har veto. Om det skall bli ett reformerat FN, skärps konflikten nord--syd. Lägg därtill i-ländernas ökande protektionism, som sätter upp hinder för uländerna i världshandeln. GATT-förhandlingarna blockeras av EG:s och USA:s strid om jordbruket. Det verkligt allvarliga är att när dessa två giganter dumpar sina subventionerade jordbruksöverskott, slås u-ländernas bönder ut. De växande orättvisorna är en tickande bomb. Vi kommer att få se explosioner i land efter land. Peru är ett alarmerande exempel. För några år sedan varnade jag i denna kammare för vad som skulle komma att hända där. Det var efter en larmrapport om att man i Limas soptippar hade uppmätt ett minskat innehåll av organiska ämnen, dvs. vad som ansågs ätbart. Nu har soptipparnas barn växt upp till tonåringar i kåkstäderna. Det är bland dem som Den lysande stigen rekryterar nya anhängare. Armod och svält föder hat och desperation -- terrorism. Hör ni, fru utrikesminister, den tickande bomben? Ni kan exempelvis lyssna till soptipparna i Moskva, där 22 000 människor ''livnär'' sig. Berlinmurens fall väckte jubel. Jublet fortsatte och stegrades vartefter diktaturerna föll. På Vaclavplatsen ropade Pragborna i talkör ''Tillbaka till Europa''. Sedan dess har det gått litet mer än tre år. Nu upptäcker de att de inte alls är välkomna i Europa -- i EG-Europa--, i varje fall inte med sitt stål, sina textilier och sina livsmedel. Samma hårda bud gäller för det övriga Central och Östeuropa. Lech Walesa har anklagat väst för att sätta upp en ny ridå -- en ridå av silver -- mot öst. Om dessa länder inte får exportera sina varor ökar arbetslösheten ännu mer. De säger: Om ni inte tar emot våra varor, får ni ta emot våra människor. Det är många även i väst som har insett detta och som varnar för konsekvenserna. Häromdagen var en amerikansk forskare i Stockholm. Han larmade om en hotande flyktingvåg på 5--15 miljoner människor från Ryssland. Till skillnad från denne amerikan är jag övertygad om att väst kan medverka till att stoppa sönderfallet i Ryssland. Men då behövs det mycket större insatser än vad som görs i dag. Utrikesministern aviserar inga nya insatser, utan tycker att det regeringen nu gör är tillfredsställande. Men företagsledare som Percy Barnevik och Björn Svedberg gör uppenbarligen en annan bedömning när de säger att det behövs svenska krediter på 15 resp. 30 miljarder kronor. Regeringens östpolitik är idéfattig och kortsynt. Jag vänder mig mot den självbelåtenhet som präglar utrikesministerns tal. Sverige gör stora insatser exempelvis för miljön i Östersjöregionen. Sanningen är ju att de pengar som anslås bara är en promille av vad som behövs. Arbetet med att göra kärnkraftverken i öst säkra går med snigelfart.

Skall regeringarna i väst fortsätta att slå dövörat till eller skall de göra som i Tyskland? Där diskuterar man nu att uppföra en elektronisk mur mot öst för att stoppa flyktingar. I stället för Ulbrichts och Honeckers mur som revs, kan det bli en Kohlmur. Men även om man lyckas stoppa flyktingarna, kommer vapen och narkotika att strömma in, bl.a. till vårt land. Därför måste Ryssland snarast integreras i ett helt Europa. Det sade också utrikesministern -- men bara såsom ett mål; hon angav inga medel. Och det är givetvis inte lätt för henne att säga som Attali, när Sverige förhandlar med EG, som inte vill integrera Ryssland och inte vill släppa in de östeuropeiska exportvarorna. Vänsterpartiet har lagt fram ett antal förslag om hur handel, investeringar, vänsamarbete osv. skall kunna utökas med Central och Östeuropa, inbegripet Ryssland. Vi vill att Sverige skall göra som Danmark, där man har beslutat att komma upp i 0,5 % av BNI i Östeuropabistånd till år 2000. Jag hoppas att våra förslag skall behandlas seriöst. Vad utrikesministern sade om ansträngningarna för att stoppa blodbadet i f.d. Jugoslavien uttryckte väl vad vi alla känner. Endast en politisk lösning kan bli en verklig lösning. USA:s och Rysslands medverkan behövs. Det arbete som Hans Corell har utfört för att få till stånd en krigsförbrytardomstol är en banbrytande insats som förtjänar all respekt. Säkerhetsrådets beslut har ju redan kylt av några av dem som har skrutit med sina bedrifter i den etniska rensningen. Vi kan i dag inte se något slut på blodbadet i Bosnien-Hercegovina. Men det är en ljusning att Ryssland nu har kommit med i fredsansträngningarna. Här kan vi från svenskt håll med våra goda kontakter bidra till att stödja de icke-chauvinistiska krafterna. Vi kan -- bl.a. genom deltagandet i fredsstyrkan i Makedonien -- medverka till att förebygga att konflikten sprider sig till ett stort Balkankrig. Även på närmare håll är svenska insatser viktiga för att förebygga att de ryska extremisterna vinner övertaget -- de må vara bruna eller röda. Det är ju vad man nu fruktar mest i Baltikum. Att Ryssland fullföljer sina internationella åtaganden och tar hem sina trupper är en nyckelfråga. Vi menar att Sverige bör underlätta detta bl.a. genom att skänka trähus för att lösa en bit av bostadsfrågan för hemvändande officerare och stamanställda. Ett samarbete mellan svenskar och ryssar med att bygga bostäder skulle kunna bli en symbol för nya och konstruktiva relationer syftande till en alleuropeisk integration, där Ryssland finner sin plats. Integrationen måste bli alleuropeisk, om den skall leda till stabilitet. Läget i Central och Östeuropa är fortfarande labilt. Demokratiseringen är inte oåterkallelig. Det finns andra nationella motsättningar än de i f.d. Jugoslavien, inte minst i den nya staten Slovakien. Här liksom i Rumänien är den ungerska minoriteten hotad, samtidigt som nationalistiska krafter i Ungern ses som ett hot i grannländerna. Vi har all anledning att bevaka hur de mänskliga rättigheterna efterlevs i den här delen av Europa. Den snabbt tilltagande antisemitismen i Ungern måste fördömas liksom den dåliga behandlingen av zigenarna, inte minst i Rumänien. Även i Västeuropa finns rasism, vilket utrikesministern tog upp. Det har just kommit en rapport från Amnesty International om tortyr och misshandel av utlänningar på polisstationer i Västeuropa. Den rapporten bör utrikesministern ta upp i ESK-arbetet. De stora möjligheter som ordförandeskapet i ESK ger måste tas till vara.

Fru talman! Jag kan berätta för Bertil Måbrink att ESK:s minoritetskommissarie Max van der Stoel just i går kom tillbaka till Haag efter ett besök i Jag skulle vilja ta upp ett tema från utrikesdeklarationen. Det föreligger ingen motsatsställning mellan vårt engagemang för grannar och för Europa och ett globalt engagemang. Tvärtom är regional integration en del av global integration. I en ansvarsfull utrikespolitik förstärker de olika delarna varandra. ordförandeskap samverkar med vårt utvidgade engagemang i FN. Det har i debatten uttalats farhågor för att Sverige såsom EG-medlem skulle hamna i en inåtvänd isolationistisk organisation, som inte har någon förståelse för världen utanför de industrialiserade ländernas krets. Jag menar att detta självfallet är en vrångbild. Det räcker att nämna namnen Holland, Spanien, Portugal, Storbritannien och Frankrike för att få klart för sig att EG:s medlemskrets består av länder som i alla tider har haft sitt ansikte vänt utåt. Sverige kommer inte att råka i lag med en samling stater, som inte har något intresse för den tredje världen. Tvärtom kommer vårt medlemskap snarare att tillföra oss kunskaper och kontakter med ytterligare delar av den tredje världen. Vi kommer att öppna oss mot länder som Sverige hittills inte har haft så stora förbindelser med bland utvecklingsländerna. Det är inte heller så att EG i sin utrikespolitik visar ett bristande engagemang eller medkänsla med tredje världen. En genomgång av EG:s numera alltmer gemensamma utrikespolitik visar att den i väsentliga avseenden sammanfaller med den som Sverige har fört och för. Sverige skulle inte ha någon svårighet att ansluta sig till de uttalanden som EG har gjort om t.ex. konflikterna i Mellersta Östern, Gulfområdet eller Sydafrika. EG har inte givit uttryck för någon annan syn på rätt och rättvisa beträffande små länders och utsatta minoriteters problem än vad Sverige gör. EG lämnar bistånd till de flesta av världens u-länder, inte minst till mycket fattiga länder i Afrika, som Sverige så länge har samarbetat med. Avtal om handelslättnader och bistånd har ingåtts med ett stort antal länder i Medelhavsregionen och Mellersta Östern. EG:s gemensamma handelspolitik liknar på många områden vår. Såväl Sverige som EG har inskränkningar när det gäller import av jordbruks och livsmedelsprodukter, men Sveriges textilimport är något mer liberal än EG:s. Det förtjänar påpekas att den genomsnittlige EG medborgarens import från u-länderna är större än den genomsnittlige svenskens, trots att Sverige på någon punkt har en liberalare importpolitik. Jag tror att dessa korta konstateranden visar att EG inte är någon sorts förening för innesittare utan i hög grad har sitt engagemang förlagt till världen utanför Gemenskapens gränser. Jag vill tillägga att det självfallet inte finns någon motsättning mellan EG-ländernas vilja att stärka sitt ekonomiska samarbete och viljan att ta ansvar för tredje världen. Det förhåller sig ju snarare tvärtom. En stark ekonomi är en förutsättning för en generös solidaritet med tredje världen och, vill jag gärna tillägga, även med Central och Östeuropa. Jag ser EG såsom den stabila motor, som måste bygga under vårt samarbete med Jag vill gärna uttrycka min glädje över att Pierre Schori i sitt anförande ägnade Central och Östeuropa så stort utrymme. Jag delar dock inte hans analys helt och hållet. Som jag ser det är det snarare de länder som frejdigt tillämpar marknadsekonomins principer som i dag kan peka på framsteg och utveckling. Vi kan se på Polen och Tjeckien, f.d. Tjeckoslovakien. Vi kan t.o.m. i viss mån se på Estland, där detta händer. Vi kan se delar av utvecklingen i Ryssland, vilket ändå visar att företagskraften finns kvar. Därför delar jag inte Pierre Schoris analys i detta hänseende. Jag har litet svårt att se att de grupper som sysslade med gemensam säkerhet i mitten av 1970-talet egentligen var de verkliga frigörarna av Östeuropa. De utgick ju från fortsatt blockuppdelning av Östeuropa. Någon riktig befrielseideologi var det väl inte fråga om. Verkligheten är den att det under socialdemokratisk tid inte fördes någon östpolitik värd namnet. Jag skall inte påminna om en del av de pinsamheter som avslutade den socialdemokratiska epoken i förhållande till dåtidens Central och Östeuropa. Nu för vi en östpolitik med klara riktlinjer. Som jag sade tidigare har vi tredubblat stödet till Central och Östeuropa. Vi har avsatt ett betydande stöd till de baltiska valutorna. Vi har i hög grad mobiliserat det internationella samfundet för Baltikums sak både ekonomiskt och politiskt. Vårt suveränitetsstöd med insatser bl.a. för polis, tull och kustbevakning har blivit mycket uppskattat och något av en förebild för andra länder. Vi har med kraft engagerat oss på olika sätt och med betydande bidrag för en förbättrad säkerhet vid de sovjetbyggda kärnkraftverken. För Baltikum har regeringen sedan den tillträdde avsatt mer än en miljard kronor. Med Ryssland utvecklar vi nu ett särskilt program för samarbete med de västra regionerna. Den vittomfattande deklarationen som statsministern har skrivit under med president Jeltsin vittnar tydligt om våra satsningar på långsiktigt samarbete med vår numera demokratiska stormaktsgranne. Självfallet tänker vi inte slå oss till ro med det som vi nu gör. Sverige och de nordiska länderna har en stor möjlighet att agera pådrivande, att verka inom ramen för både EG och det internationella samfundet -- att hjälpa till med tankar och idéer och även att dra resurser till samarbetet med Centraloch Östeuropa, med Baltikum. Vi har gjort så bl.a. när det gäller valutastödet till Baltikum, där vi lyckades få Japan att i en internationell aktion i sista minuten hjälpa till att ställa upp med 100 Vi kommer att fortsätta att verka i denna anda på den konferens som EG:s ordförandeland Danmark har inbjudit till. Den kommer att äga rum alldeles efter påsk, den 13--14 april.

Bertil Måbrink oroar sig för nya murar. Men jag vet aldrig att jag såg Bertil Måbrink vara nere och knacka på Honeckers mur på den tiden eller hjälpa till att riva ner den när Bertil Måbrink var en framträdande företrädare för vpk här i riksdagen.

Fru talman! Fru utrikesminister! Om man skall säga något om regeringens utrikesdeklaration, är det mesta en huvudfåra. Det finns ingen egen identitet i den. Man skriver mycket om den europeiska identiteten, men ingenting om vår egen identitet, identiteten i svensk utrikespolitik. Vi har tidigare talat om europeisk identitet. Det är naturligtvis en självklarhet. Det är ingen som tror att vi är någonting annat än européer. Vi vet ju det själva. Men om man upprepar detta som ett slagord hela tiden, leder det till att man förlorar platsen i FN:s säkerhetsråd. Det leder till att man krymps som människa och som nation, att man avskärmar sig från det globala, från verklighetens värld. Vår utrikespolitik är inget nollsummespel, säger utrikesministern i sin deklaration. Förhoppningsvis är vår politik inget spel över huvud taget utan ett engagemang för verkliga människor. Var finns uttrycken för engagemang för Haitis båtflyktingar, för Moçambiques fattiga, mot Unitas antidemokratiska terror i Angola, för Thailands utnyttjade, för de sydafrikanska flyktinglägrens vidsträckta elände, för de palestinska flyktingarnas oändliga väntan, för Bosnien och för den tröstlösa kalla ryska landsbygden? Jag saknar inlevelsen i mänskligt lidande, i de enskilda människoödena runt om på vår jord. En forskare i Göteborg, statsvetaren Ulf Bjereld, har analyserat den borgerliga regeringens utrikespolitik. Jag använder hans ord för att inte verka för egensinnig här. Han säger att Sveriges fiasko i samband med att Sverige inte blev invalt i FN:s säkerhetsråd kan spåras i den nya Europafokuserade svenska utrikespolitiken. Han talar om att den svenska aktiva utrikespolitiken tidigare under socialdemokratisk ledning men med stöd av Folkpartiet och Centern kännetecknades av kritik mot supermakterna, framför allt mot Sydafrika och Sovjetunionen, men också mot Israel och USA.

Då kan jag återgå till Ulf Bjereld igen som säger att Sverige i ESK-processen var en av de stater som mest aktivt försökte jämka samman östblockets och västblockets ståndpunkter. Det behövdes just i de svåra och kalla tiderna under kalla kriget. Då behövdes självständiga aktörer, ingenjörer för freden och för blocköverskridande, för att få ihop parterna och för att mildra riskerna för kärnvapenkrig och andra konflikter. Där spelade svenska diplomater en oerhört viktig roll inom ESK-processen. Den s.k. Madridkonferensen som inrymde det hela kom till stånd tack vare mycket aktiva svenska insatser, på grund av att vi tillhörde en alliansfri nation. Att då säga att vi nu för första gången spelar en central roll i försöken att finna lösningar på europeiska säkerhetsproblem, tror jag att Gubbstrutten i Dagens Nyheter skulle kommentera genom att säga: Fi donc, la baronesse. Bilden av att sitta tillsammans med europeiska politiker i möten, är inte lika med en aktiv utrikespolitik. När t.ex. statsministern reste med julskinka till våra soldater som då var i Kroatien, var det bra. Det var en nödvändig uppmuntran för dem av våra medborgare som åkte dit liksom de nya till Makedonien. Det har ett fint syfte. Men när statsministern åkte dit och träffade Kroatiens statsminister, sade han, oss veterligt, inte ett ljud om den politik som Kroatien nu för, en militariserande politik. Det gäller alltså att inte bara visa upp sig på bilder. Mänskliga rättigheter är ett annat område. När utrikesministern nu säger att man gärna ställer upp med att arbeta för en kommitté för mänskliga rättigheter när det gäller Mellanöstern, välkomnar vi detta. Även vi har nämligen motionerat om detta. Vi såg hur utrikesministern föga diplomatiskt hanterade detta när hon var på plats i Mellanöstern och förslaget kom upp i en något förvriden artikel som skildrade de försök och ambitioner som finns från palestiniernas sida att få till stånd en sådan kommitté. Då blev det nobben direkt. Nu kommer regeringen tillbaka, och det är bra.

Fru talman! Fru utrikesminister! Den svenska biståndspolitiken skulle förändras -- åtminstone fick man det intrycket när regeringen presenterade sin regeringsförklaring hösten 1991. Man ville främja marknadsekonomi, man ville kunna skönja en demokratiseringsprocess, och man ville verka för mänskliga rättigheter. Två länder markerades speciellt. Man skulle slopa allt bistånd till Cuba, och man skulle ifrågasätta Vietnam. Cuba blev av med det mesta av sitt stöd. Att det var ett riktigt beslut är ostridigt. Kubanerna verkar nu på nytt fundera på att ge sig in in striderna i Angola. Det kanske var en tidningsanka, kanske inte. Det verkar ju besynnerligt att ett fattigt land som Cuba kan avsätta medel för krigföring på andra kontinenter. Vietnam då? Nej, regeringen naggar biståndet litet i kanten men kör i stort sett vidare som om ingenting hänt. Har regeringen inte upptäckt att man kört in i en återvändsgränd när man fortsätter med samma sorts bistånd år ut och år in? Biståndsberoende afrikanska länder blir bara fattigare och fattigare. Vi kör fullständigt sönder ländernas egen förmåga att få ordning på sin ekonomi. Det kallas för biståndsberoende. Mängder av länder och organisationer ger bistånd i ett och samma land. Samordningen är ibland obefintlig. Missbruk, slarv, korruption, stöd till diktatorer och stöd till kommunistregimer borde ha lett till en omprövning av politiken. Men det har inte skett. Det som ändå skett är en utvärdering av biståndet till Moçambique. Översynen har det talande namnet ''Bistånd under omprövning''. Läser någon i regeringen den? Tar någon i regeringen intryck av den? Vi får se. Hittills har man ofta tyckts tänka att det blir bättre lycka nästa år. Hur tänkte Socialdemokraterna föregående år när vi skulle rösta om biståndsbudgeten? Hur tänkte ni när ni insåg att vi i Ny demokrati tänkte rösta för era välunderbyggda förslag om sänkning av biståndet till vissa länder. Jo, det blev ett förfärligt springande här i bänkarna när man insåg att jag och övriga nydemokrater tänkte rösta för era sänkningar men rösta mot när det gällde motsvarande ökningar av biståndet till andra länder. Ni hade ju klara motiv för att sänka biståndet till vissa. Men, nej då var biståndsmålet 1 % av bruttonationalprodukten viktigare. Det var alltså viktigare att sätta sprätt på skattebetalarnas pengar till ändamål som man inte trodde på än att rädda dessa pengar till andra projekt. Ett motiv var förstås också att ge oss i Ny demokrati smäll på fingrarna. Men får man hantera skattemedel på detta sätt? Det tycker ni självfallet, eftersom ni gjorde så här. Pengarna skulle bara ut, oavsett ändamålet. För att bli av med pengarna lade ni ned era röster. Bara vi nydemokrater röstade för de socialdemokratiska yrkandena. Medvetet fällde man sitt eget välunderbyggda förslag. Fick socialdemokratiska sympatisörer detta klart för sig? Ja, så går det till i politiken. Är det ingen som tänker på att det är skattemedel vi bollar med? Hur kan man ta så lättvindigt på ett par hundra miljoner i biståndsnedskärningar när vi ökar budgetunderskottet med en halv miljard per dygn och bara räntan på vår statsskuld kostar 160 000 kr i minuten? Nå vad vill då Ny demokrati. Jag skall bara förklara grunddragen i vår politik. Richard Ulfvengren kommer senare i debatten att gå in mera i detalj. Vår utgångspunkt är att Sverige -- precis som övriga länder inom FN -- skall försöka bistå fattiga länder med 0,7 % av vår bruttonationalinkomst. Men med dagens urusla ekonomi -- jag berörde det nyss -- har vi inte råd. Vi får göra som vårt grannland Finland -- dra ned biståndet till hälften. Vi har i våra motioner lagt oss på en nivå som uppgår till drygt 0,5 % av BNI eller drygt 7 miljarder kronor. Men i vårt bistånd på ca 7 miljarder räknar vi även in biståndet -- eller som regeringen säger kostnaderna för samarbetet -- till Öst och Knappt en tredjedel eller 1,8 miljarder vill vi ge i multilateralt bistånd. Vi prioriterar världens största och mest explosiva problemområde -- den snabba befolkningsökningen, men vi drar ned på mycket annat. Forskare visar att befolkningen i Afrika beräknas bli fördubblad på 20 år. Utan familjeplanering och utan födelsekontroll blir ju hjälpen verkningslös. Våra största miljöproblem skapas just av befolkningsexplosionen. Bland multilaterala organisationer finns det sådana där Sverige är största givare i absoluta tal. I någon organisation står Sverige för 20 % av dess budget. Vi har inte råd att hålla på så här. Nästa tredjedel av biståndet vill vi prioritera för katastrofinsatser och biståndsinsatser genom frivilligorganisationer som frikyrkor, Rädda barnen, Röda korset och liknande. Vi vill avveckla idén med programländer. Vi vill skära ned programlandbiståndet med 3 miljarder kronor. Vårt tredje biståndsområde är hjälpen till länder i vår närhet, dvs. till Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland. Som jag sade tidigare är det enligt vår mening i Ny demokrati skandal att så litet hjälp går till våra närmaste grannar. Vi vill öka hjälpen från regeringens föreslagna 871 miljoner kronor till 2 miljarder. Vi vill övergå till mera bundet bistånd. Vi vill ge svenskt näringsliv större möjligheter att få i gång verksamhet genom att utöka exportkreditgarantiramen till 4 miljarder kronor. Detta är en fyrdubbling i förhållande till regeringsförslaget men innebär också att vi tär på 2 Strategin beträffande allt bistånd bör enligt vår mening vara att verka för global frihandel. Jag tror att BITS i sin verksamhetsberättelse angivit att om existerande handelshinder inom EG, USA, Canada och Japan reducerades med hälften, så motsvarar detta hela det internationella biståndet. Varför ser då världens rika länder inte till att man halverar sina handelshinder, skyddstullar, importrestriktioner m.m.? Det är ju ett fantastiskt hyckleri att först skall vi hjälpa fattiga länder att komma i gång med jordbruk, industri, infrastruktur, institutionsuppbyggnad m.m., men så fort utvecklingslandet försöker få avsättning för sina produkter möts man av protektionism. Detsamma gäller de s.k. skuldlättnadsåtgärderna. U-länderna har tagit upp lån genom bl.a. Världsbanken till låga räntor. Så småningom har räntesatserna höjts, ytterligare lån har tillkommit och betalningsförmågan är ofta lika med noll. Då försöker vi och många andra i-länder att skänka pengar för att u-länderna skall bli av med sina skulder. Men egentligen -- om man hårdrar det -- innebär detta att Sverige ger bistånd till andra iländer. Det syns inte så väl, för transaktionerna döljs genom tal om Parisklubb, Världsbanken m.m. Men egentligen går sådant bistånd från givarlandet, Sverige t.ex., till mottagarlandet, låt oss säga Tanzania, för att sedan sändas vidare till t.ex. Canada. Skall vi verkligen främja den sortens transaktioner? Har vi inte bättre användning för våra pengar?

Fru talman! Anledningen till att jag inte nämnde Sydafrika är att Eva Zetterberg kommer att tala om Sydafrika i sitt anförande. Mellanöstern kommer Berith Eriksson att ta upp mera konkret i sitt anförande. Låt mig säga till utrikesministern att det var väldigt dåliga exempel på länder som skulle visa att EG verkligen är intresserat av den tredje världen -- Spanien, Holland och Frankrike, alla gamla kolonialmakter. Det skrämmer mig en aning och bekräftar hur EG:s biståndspolitik så småningom kommer att se ut. Jag har inte ifrågasatt biståndet till Östeuropa. Sverige gör där en insats. Vad jag ville säga är att det inte är tillräckligt och att vi måste se på vad konsekvenserna kan bli om vi inte ökar våra insatser i Östeuropa. Jag har en siffra på att katastrofen i Jugoslavien och de flyktingar som då kom till Sverige kostade Sverige åtskilliga miljarder. Kanske det hade varit bättre att vi i början av 80-talet hade gjort massiva insatser för att hindra bl.a. den ekonomiska katastrofen i Jugoslavien. Det är vad jag argumenterar för. Jag skulle gärna vilja höra utrikesministerns kommentar till vårt förslag om 0,5 % av BNI i bistånd år 2000, som danskarna har fattat beslut om. Hur ser utrikesministern på det? Det skulle vara värdefullt att få utrikesministerns kommentar. Om en klok bankchef, det må vara i EBRD, gör ett klokt uttalande kan det väl inte vara något fel i att jag som vänsterpartist tycker att det är bra, precis som jag kan säga att de stora kapitalisterna i Sverige gör vettiga uttalanden om vilka insatser som måste göras i Östeuropa. Jag skulle vilja ta upp ett problem, och det gäller de mänskliga rättigheterna, en fråga som ju lyfts fram som ett viktigt ämne i våra relationer med omvärlden. Jag tycker att det är väldigt bra. Jag tror att utrikesministern och jag kan vara överens om att man aldrig kan tjata för mycket i denna så viktiga fråga. Det finns i världen ett antal länder med skiftande politisk färg som grovt bryter mot de mänskliga rättigheterna. Jag skall nämna några: Kina, Indonesien, Marocko, Cuba kommer inte heller undan kritiken. Problemet här, fru utrikesminister, är att Sverige inte uppträder konsekvent och med fasthet i denna fråga. Vilka bedömningar ligger bakom det faktum att exempelvis Kina och Indonesien skall vara betjänta av svenska biståndsmedel? Vilka bedömningar ligger bakom det faktum att exempelvis Cuba inte är betjänt av svenska biståndsmedel? Såvitt jag förstår är det därför att man anser att Cuba bryter mot de mänskliga rättigheterna, vilket jag kan instämma i. Men det gör ju också Indonesien och Kina och på, kanske jag skall säga, ett ännu grövre sätt. Varför skall de få svenska skattebetalares pengar? Jag får inte det här att gå ihop, utrikesministern. Jag tror att det är viktigt att detta klaras ut på något vis. Den här selektiva bedömningen förstår jag inte, rent ut sagt. För bryter man mot mänskliga rättigheter -- det må vara vilken regim som helst i denna värld -- skall vi vara konsekventa och agera på ett likvärdigt sätt gentemot alla, nämligen att inte ge sådana regimer biståndsmedel för olika projekt. Jag anser att man kan använda biståndsmedel men under förutsättning att dessa biståndsmedel går till insatser för ett kulturellt utbyte eller forskarinsatser. Då får man ju kontakt med de människor som utsätts för regimens förbrytelser. Dessa människor kan komma hit, och våra forskare kan åka till dessa länder. På så sätt kan vi bidra till att kampen för de mänskliga rättigheterna kan intensifieras. Det är endast så jag anser att man bör använda biståndsmedel. Jag vill att utrikesministern klarar ut detta, för det är en viktig hörnsten i svensk utrikespolitik, inte minst med tanke på att Margaretha af Ugglas i oppositionen var mycket aktiv i detta avseende, vilket var bra. Men när Margaretha af Ugglas blev utrikesminister har det blivit något annorlunda. Jag tycker att utrikesministern skall förklara detta.

Fru talman! Jag skulle kunna kvittera Pierre Schoris göteborgska citat med andra göteborgska citat ur Pehr Gyllenhammars bok ''Även med känsla'', men jag låter saken bero. Var och en kan läsa själv hur Pehr Gyllenhammar analyserar och beskriver socialdemokratins utrikespolitik under den tid Pierre Schori också var mycket aktiv i den. Fru talman! Jag beklagar däremot att Pierre Schori återkommer till vrångbilden att Sveriges EG inträde står i motsatsställning till vårt intresse för tredje världen. Jag menar att han gör Europatanken en stor otjänst både hemma och utomlands. Han gör svensk utrikespolitik en stor otjänst. Pierre Schori kritiserar gärna, men var är hans konstruktiva, alternativa förslag? Jag har noterat ett som jag tycker mycket märkligt inslag i årets motionsflod. Det är ett socialdemokratiskt förslag, som Pierre Schori för resten nämnde i sitt första inlägg, om att riksdagen skulle tillsätta en nationell kommission för att se över och stärka Sveriges internationella ansvarstagande. Därmed avser han, såvitt man kan läsa i motionen, snart sagt hela vår utrikespolitik, FN-politik, säkerhetspolitik, bistånd, Östeuropasamarbete och de internationella miljö och flyktingfrågorna. Vi måste formulera en politik och manifestera ett engagemang som svarar mot de internationella utmaningarna, heter det i motionen. Man föreslår att representanter för de politiska partier som är beredda att ta ansvar och även andra delar av samhället, inkl. folkrörelserna och näringslivet, skall ingå i kommissionen. Som jag ser det måste detta udda förslag vara ett utslag av idétorkan och ha tillkommit någon sen natt då ingen varit närvarande som fullt ut kunnat skönja dess konsekvenser. Det är ett korporativistiskt förslag som står i strid mot regeringsformen och mot svensk parlamentarism. I regeringsformen heter det att regeringen styr riket, är ansvarig inför riksdagen, att regeringskansliet skall bereda regeringsärendena och att vid beredningen skall behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter. I den omfattning som behövs skall tillfälliga sammanslutningar och enskilda yttra sig. Det är endast på detta sätt bidrag utifrån kan komma in i beredningsprocessen. När det gäller utrikespolitiken finns det som bekant ett särskilt organ, Utrikesnämnden, som erbjuder ett forum för överläggningar mellan regering och opposition i utrikesärenden av större vikt. En nationell kommission av den skisserade typen skulle alltså ställa Utrikesnämnden åt sidan. Också riksdagens normala roll vid utformningen av svensk utrikespolitik skulle drastiskt minska, om förslagsställarna fick sin vilja igenom. Ett korporativistiskt organ av den typ som Socialdemokraterna föreslår hör helt enkelt inte hemma i ett demokratiskt statsskick. Det är inte bara kommissionens roll utan också dess sammansättning som är dubiös. Det vore intressant att ställa frågan: Vad menas med ''representanter från de politiska partier som är beredda att ta ansvar''? Vem anger vilka dessa partier är? Är det motionärerna själva? Man kan ju fråga sig om t.ex. Moderaterna skulle få vara med. Vilka folkrörelser skulle vara kvalificerade? Hyresgäströrelsen, men inte Pensionärernas riksorganisation, eller tvärtom? Vilka företag skulle få vara med? Astra, men inte Saab, eller tvärtom? På vilka grunder skall detta avgöras? Som utrikesminister måste jag också fråga mig vilken roll jag själv skulle spela i förhållande till denna konstitutionella innovation. Skulle jag få delta i komissionens sammanträden, eller skulle jag bara få instruktion att utforma den politik som kommissionen enligt förslagsställarna skall teckna? I så fall borde jag kanske i stället kalla mig för kommissarie för de utrikes angelägenheterna, efter känd förebild från Petrograd 1917, där den förste utrikeskommissarien hette Trotskij. Jag tror nog att vi skall låta förslaget försvinna i barmhärtighetens glömska och fortsätta att bedriva svensk utrikespolitik i normala banor enligt den gällande författningens regler. Till Pierre Schori vill jag säga att jag naturligtvis uppskattar de konstruktiva förslag som han har lämnat i fråga om ESK-arbetet. Det är naturligtvis ändå en viss skillnad på att som medlem i den neutrala gruppen i ESK arbeta för konstruktiva förslag och på att sitta i ordförandestolen och ha en möjlighet att driva ESK-arbetet vidare. De senaste månaderna har Sverige som ESK ordförande medverkat till en utvidgad konfliktförebyggande roll i Kosovo och en förstärkning av ESK:s insatser för att genomdriva FN:s mot Serbien-Montenegro riktade sanktionsregim. ESK har tillsatt en sanktionssamordnare och har nu sanktionsmissioner på plats i alla grannstater -- bl.a. är det en svensk som leder missionen i Ukraina.

Tagna var för sig kan man kanske säga att dessa insatser är begränsade steg framåt i arbetet för fred, frihet och stabilitet i Europa, men sett i ett större sammanhang är insatserna långt ifrån betydelselösa bidrag till den långsiktiga uppbyggnaden av en europeisk freds och samarbetsordning. Det svenska ordförandeskapet ger oss en möjlighet att bidra till uppbyggandet av ett Europa, i vilket stödet för demokratins och rättsstatens ideal, för de mänskliga rättigheterna och för marknadsekonomin förstärks och fördjupas. Ordförandeskapet ger oss också möjlighet bidra till att se till att förändringsprocessen i Central och Östeuropa förs in i fredliga banor och -- vilket inte är minst viktigt -- att alla Europas stater, även Ryssland, deltar i de politiska rådslagen. Jag vill gärna betona det faktum att vi ser Rysslands deltagande i ESK-arbetet som oerhört viktigt, och vi vill bedriva en bred dialog med Ryssland.

Fru talman! Det är något bisarrt att utrikesministern i en utrikesdebatt ägnar sin tid åt en föreläsning om regeringsformen. Jag vill bara upplysa om att inför miljökonferensen i Stockholm 1972, inför Riokonferensen, inför den kommande kvinnokonferensen i Peking osv. tillsatte man nationella kommittéer eller kommissioner för att samla idéer och styrka bakom angelägna förslag. Jag menar att vi har ett sådant förslag. Fru talman! Det har sagts mycket om Sydafrika här i dag, minst dock av utrikesministern. Jag tycker att det är hög tid att tala klarspråk. Apartheid har varit en av de vedervärdigaste och mest beständiga diktaturerna i modern tid. I över 80 år har ANC bekämpat detta system av minoritetsdiktatur. Det tillhör ett av svensk utrikespolitiks noblaste drag att i över 30 år ha kunnat vara associerad med denna frihetskamp. Det finns därför anledning att hylla den demokratiska frihetskampen -- jag tänker då inte på de moderater som ständigt poppar upp och säger att sanktionerna skall avskaffas inom några veckor, något som de nu har sagt i ett par år.

De har kämpat och lidit i de sjukdomshärdar till kåkstäder som de har bott i, i Soweto, Alexandra och Blue Fountain. Det är i dessa getton som kampen för demokrati och människovärdighet har vuxit. Det är där som ANC har hämtat sin styrka. I dessa dagar talas det mycket om vad vi skall göra gentemot Sydafrika. Vi kan göra si och svenska företag kan göra så. Men vi tänker inte på det som ligger bakom, nämligen syftet med vår politik och sanktionerna som har varit att stärka demokratin, att hjälpa människorna mot en övermäktig polisstat. Det är därför som ANC skall hyllas i dag. ANC har efter hårda förhandlingar nått fram till en överenskommelse med regimen, en överenskommelse som vi har all anledning att respektera och underbygga genom att hålla kvar sanktionsvapnet till dess att de formella grunderna är på plats, dvs. att man i det sydafrikanska parlamentet har anhängiggjort den muntliga överenskommelsen. Det är därför som man inte omedelbart kan -- som moderaterna i går till vår förvåning ville i Utrikesnämnden -- häva sanktionerna, men moderaterna stötte på patrull genom att solidaritetens centrum -- dvs. gjorde motstånd. Det finns i dag anledning att uttala respekt också för de Klerk, Sydafrikas president. Han har genom mod och beslutsamhet drivit fram en process som är nödvändig. Man sitter i samma båt i Sydafrika, och man har en gemensam framtid, vilket ger mycket hopp om Sydafrika. Det är dock tack vare den internationella solidariteten som kampen har kunnat drivas just nu, enligt vad man säger i Sydafrika. Sanktionerna har haft effekt. Tacksamheten mot Sverige och Norge är stor. Det gäller nu att inte snubbla på mållinjen, fru utrikesminister. Fru talman! Allra sist: Det tillhör befrielserörelsen ANC:s statsmannaattityd att nu i segerns sötma också påta sig ansvaret för att -- som Oliver Tambo uttryckte det i förra veckan -- ''befria förtryckarna från fruktan för demokratin och framtiden. Vi får inte bli svarta rasister.'' Låt oss stödja den kampen för fortsatt demokratisering och samhällsutveckling i Sydafrika genom att fortsätta att ge vårt stöd, också när apartheid väl har försvunnit, till de demokratiska krafterna i Sydafrika.

Fru talman! Det är många frågor som man vill belysa i en utrikesdebatt. I utrikesutskottet har vi bl.a. behandlat ett omfattande material angående mänskliga rättigheter. Jag tycker att detta är ett utomordentligt viktigt område -- vi har ju nu upplevt problemet på nära håll genom rapporter om civilbefolkningens lidanden i Jugoslavien. Jag känner personligen starkt för dessa frågor även om aktiviteterna när det gäller MR-betänkandet inte varit så stora från oss nydemokrater. Man blir dock beklämd när man ser hur svårt det är att verkligen komma människor till hjälp när ländernas regeringar helt enkelt struntar i både grannländers och FN:s fördömanden. Även här gäller det att stärka FN:s roll. I MR-betänkandet behandlas även vår motion om tillgång till KGB-arkiven. Vi har aktualiserat frågan och också avgivit en särskild reservation till betänkandet. Vi vill att regeringen utnyttjar eventuella möjligheter att få tillgång till arkiven. Kanske kan vi då komma närmare en förklaring på Raoul Wallenbergs öde, om DC 3-ans nedskjutning liksom vad som hänt flera saknade fartygsbesättningar. Tag vara på möjligheterna att utforska dessa arkiv, om det finns sådana! Andra arkiv som kan vara väl värda ett svenskt officiellt intresse -- fast av litet andra skäl -- är de s.k. Stasiarkiven i Tyskland. Mycket lär vara förstört men tveka inte att försöka att få tillgång till den information som kan vara av svenskt intresse. En aktuell fråga som också är värd att belysa är den om människosmuggling. Det handlar om flyktingpolitik, men frågan har självfallet en utrikespolitisk dimension. Vilka åtgärder planerar regeringen för att möta hotet om illegal invandring via smugglingsbåtar? Kommer regeringen att föreslå åtgärder i Baltikum och i Ryssland för att få stopp på den här trafiken? Ett av problemen synes vara att balterna inte skriver under FN:s flyktingkonvention. Vägen över Baltikum kommer därför att vara attraktiv för flyktingar som inte vill riskera att sändas tillbaka så snart de nått Sverige. Vilka påtryckningar gör vi mot de baltiska staterna -- eller snarare vilken hjälp ger vi de baltiska staterna för att de skall känna sig mogna för ett undertecknande av flyktingkonventionen? Ryssland lär ha undertecknat konventionen, och där träder den i kraft i maj. Balterna har litet kryptiskt sagt att de inte är tekniskt redo. Vad kan vi göra för att de skall bli tekniskt redo? Behöver de hjälp med lagstiftning, med polisiär kompetensutveckling eller var ligger problemet? Vet regeringen det, och har den några planer på att hjälpa till? När vi nu dragit över till Baltikum, kan jag inte undgå att ta upp ytterligare en av våra motioner om att bistå våra grannländer. Det gäller förslaget att adoptera ett land. Vi vill inte ockupera, inte kolonialisera, bara adoptera. Det rör sig om en ekonomisk adoption. I Baltikum har man svårt att få i gång handel, näringsliv, industri, miljöinvesteringar m.m. Om vi adopterade t.ex. Estland, garanterade för dess handel och valuta och hjälpte till att bygga upp samhälle och industri, skulle utvecklingen i Estland gå mycket snabbt. Vi i Sverige skulle samtidigt ge svensk industri ett handtag. Det finns säkert många som i vanlig ordning ropar: ''Det går inte, det går inte!'' Nej, har man den utgångspunkten, går det säkert inte heller. Men inta i stället en positiv ställning -- se möjligheterna, inte alltid bara svårigheterna! Denna adoptionstanke har vi även utvecklat i ett förslag om ett givarland -- ett mottagarland. Med en sådan princip -- om man kunde få alla i-länder att ta sitt ansvar -- skulle man komma ifrån en mängd byråkrati och en massa bortkastade pengar på vägen. Ett givarland tar då hela ansvaret för utbildning, teknisk kompetens, institutionsuppbyggnad, jordbruksfrågor, valutafrågor m.m. Mottagarlandet slipper stå med mössan i hand och tacka kanske hundratals olika givare. Där kan man i stället koncentrera sig på sin huvuduppgift, att få fart på sitt eget land. Varför inte starta med ett gemensamt nordiskt samarbete, att fem nordiska länder tar tag i hjälpen till fem olika mottagarländer? Inte heller här finns kanske några möjligheter -- bara svårigheter. Jag skall sedan kommentera några saker som har berörts i debatten. Bertil Måbrink tog upp frågan om bundet bistånd till Baltikum på husbyggnadssidan. Det är en utmärkt tanke. Vi har en liknande motion som heter ''Kreativt bistånd'', som bygger på information från verkställande direktören i vad jag tror är Sveriges största trähusföretag, Nordic Homes. Jag hoppas att Bertil Måbrink och vi gemensamt kan påverka regeringen i den riktning vi önskar i den här frågan. I sitt bemötande av utrikesministerns anförande tog Pierre Schori upp frågan om avsaknaden av egen identitet i utrikespolitiken. Vill Pierre Schori att regeringens politik skall ha en egen identitet, som skiljer sig från Socialdemokraternas? I andra sammanhang pekar Pierre Schori ofta på att vi skall ha en utrikespolitik som omfattas av alla. Varför detta krav på en egen identitet? I sitt senaste anförande tog Bertil Måbrink upp den märkliga synen på biståndet till Kina och Indonesien. Det är ju märkligt att Sverige ger bistånd till dessa länder. Jag håller med Bertil Måbrink om att det är sedvanligt hyckleri. Man snackar så mycket, men det är precis som Måbrink säger: Det vinglas fram och tillbaka, och någon konsekvent politik att yvas över är det inte. Jag tycker att vi i Sverige borde föra en mer konsekvent politik. Säger vi att vi är emot länder som inte tillämpar demokratiska rättigheter och mycket annat, skall vi också dra oss undan därifrån och inte se till egenintresset, att det för svensk industri kanske är positivt att vi är med även i sådana länder. Har vi en viss politik, så har vi. Då tycker jag att vi skall konsekvent hålla oss till den.

Herr talman! Jag skall inte gräla på utrikesministern för att jag inte fick något svar om mänskliga rättigheter. Tiden är som bekant begränsad både för utrikesministern och för oss andra. Men jag tror att vi kan vara överens om att det är ett väldigt viktigt ämne. Kanske bör det anordnas en särskild debatt under våren via interpellationer, så att vi får grundligt penetrera det problemet. Jag vill bara uppmärksamma utrikesministern på en sak. I bilaga 5 till budgeten, alltså Utrikesdepartementet, står det att vi inte ger några krediter till Indonesien. Det är inte riktigt sanningsenligt, för vi ger faktiskt biståndsmedel, men vi går bakvägen, om jag får uttrycka mig så, via Nordiska Investeringsbanken och Detta är inte bra. Det är ett exempel på dubbelmoralen i den här frågan. Så får det inte gå till. Motiveringen för att inte ge bistånd till Indonesien är ju att man där bryter mot mänskliga rättigheter och fortsätter ockupationen av Östtimor. Jag tycker att utrikesministern skall ta en titt på detta. Kanske upptäcks då att det går till på samma sätt i fråga om fler länder. Det skulle vara katastrofalt, om det är på det sättet. Det är inte en sanningsenlig redovisning, när man skriver i budgetpropositionen att Sverige inte ger bistånd till Indonesien. Svenska biståndsmedel går ju dit via Nordiska Investeringsbanken och I sammanhanget vill jag också vädja till utrikesministern. Det pågår en rättegång mot FRETELIN:s ledare på Östtimor. Det är en rättegång som har föregåtts av ohyggliga saker, tortyr inte bara av Gusmao utan också stora delar av hans familj, som dessutom är försvunnen. En oerhört grym tortyr har tydligen utövats före rättegången. Jag har fått uppgifter om att ett antal länder följer rättegången på Östtimor men att Sverige inte skulle göra det. Vi har ju haft många debatter om Östtimor, och jag har uppfattat utrikesministern så att Sverige också skulle vara med och bevaka rättegången. Jag hoppas att de uppgifter som jag har fått är felaktiga och att Sverige nu har representanter på platsen. Jag tycker att det skulle vara olyckligt om Sverige skulle utebli från den här rättegången. Avslutningsvis vill jag säga några ord om Kambodja. Bengt Hurtig kommer att ytterligare ta upp det ämnet, men låt mig säga att insatsen i Kambodja är FN:s största, kostsammaste och svåraste operation någonsin. Här kan det uppstå ett misslyckande, och allt fler talar om ett fiasko för FN. Har FN verkligen råd att, som prins Sihanouk uttryckt det, låta Kambodja lida skeppsbrott? Och vad kommer att hända när FN:s styrkor lämnar landet efter valen i maj, om dessa kan genomföras som planeras? Vi har motionerat om svenskt bistånd till kommande vald regering i Kambodja, bl.a. för att den skall kunna bygga upp sin försvarsmakt. Det betyder inte -- jag vill understryka det -- att vi vill starta någon svensk vapenexport till landet. Det är inte vapen som saknas. Sådana finns det tvärtom alldeles för mycket av, vilket bl.a. lett till snabbt tilltagande banditism. Det behövs snarare hjälp att samla in vapnen och få dem under kontroll. Vad som behövs i Kambodja är hjälp med utbildning och kommunikationer. Ute i byarna finns varken utbildat hemvärn eller bevakning för att försvara sig mot de röda khmerernas räder, vilka vanligen kommer nattetid. Samtidigt behövs det andra medel än militära för att utplåna det trauma som Pol Pot och hans anhang efterlämnade i människornas sinnen i Kambodja. Det görs kanske bäst i skolan, men en offentlig rättegång mot Pol Pot och hans medlöpare skulle bli ett effektivt bidrag till att avdemonisera dem och skingra skräcken. Jag vill uttrycka önskemål om att Sverige aktivt agerar i den här frågan, både i FN och på annat sätt, att FN-insatserna nu kommer att lyckas, att röda khmererna icke får möjlighet att komma tillbaka och att det blir en demokratiskt vald regering i Kambodja.

Herr talman! Jag avser att ägna detta anförande åt två mycket väl definierade och speciella utrikesfrågor, men jag vill inleda med att direkt kommentera Pierre Schoris sista inlägg. Jag blev genuint upprörd över att en ledamot av Utrikesnämnden ställer sig inför allmänhet och medier och ger sitt referat av förloppet av ett sammanträde i Utrikesnämnden. Det står i strid med de grundläggande regler som allmänt accepteras för Utrikesnämndens arbete. Det blir så mycket värre då Pierre Schoris referat inte var rätt. Pierre Schori vet, men valde att låtsas som om han inte visste, att lagen förelägger regeringen i händelse av ändring i detta hänseende att lämna en skrivelse till riksdagen. Det var det som föreslogs. Det förloppet motsvarar möjligen de veckor som Pierre Schori angav vara regeringens mål, men det intressanta med det är att den som talade om några veckors förlopp inte var regeringens företrädare. Jag blev också ganska skakad över att Pierre Schori i sitt inlägg citerar en s.k. forskare -- en person i Göteborg som han tillägnar detta förnäma epitet -- som tillåter sig att kalla Sveriges voteringsnederlag i valet till säkerhetsrådet för ett fiasko. Skulle det betyda att det ur spansk synvinkel skulle utgöra ett fiasko om Spanien, som nu vann omröstningen, förlorade den? Är inte benämningen fiasko ett sätt att nedvärdera de demokratiska regler som antagits för val till ledamot av Säkerhetsrådet? Jag skall återkomma till denna fråga i fortsättningen av mitt inlägg, som jag tänkte ägna just FN-politiken. Jag tycker att utrikesministerns anförande i dag innehöll en markering av hur utomordentligt central FN-politiken är i svensk utrikespolitik. I deklarationen beskrivs på ett tydligt sätt i hur många hänseenden Sverige engagerat arbetar för och i FN-systemet. Mitt intresse för dessa frågor väcktes för något år sedan, när jag fick tillfälle att delta i en parlamentarikerkonferens till stöd för FN systemet. Det var en konferens som jag deltog i med stort engagemang tillsammans med Viola Jag fick då lära mig saker och ting som jag inte hade en aning om. Jag har fortsatt att borra i ämnet. Jag har intervjuat personer som ägnar sin tid och sitt engagemang åt att sätta sig in i och försöka utveckla FN-systemet.

Jag tycker att Boutros-Gahlis uttalande om att FN systemet har ett överskott i allmän acceptans men ett underskott i resurser är mycket träffande. Det leder mig till att dra en slutsats: Huvudmålet för svensk FN-politik måste vara att medverka till att effektivisera och på ett riktigt sätt utveckla FN Det behövs reformer. Det nordiska initiativet rullar vidare. Det möttes med ganska svagt intresse på ECOSOC:s toppmöte i maj. Det förmådde inte samla ett stort intresse i generalförsamlingen i höstas. Men det rullar vidare. Ett huvudmål för svensk FN-politik borde vara att aktivt stödja det nordiska initiativet för reformering av FN:s ekonomiska och sociala verksamhet. Förslagen finns. Det är inte nödvändigtvis de förslagen vi skall stödja, men det viktigaste är att ge politiskt stöd för reformerna i FN-systemet. Den oberoende kommitté som bl.a. Ingvar Carlsson är verksam i, The Independent Commission on Global Governance, är ett annat exempel på att fler än jag anser att FN-systemet behöver en rationalisering och en effektivisering. Låt oss göra det till huvudmål. Låt inte huvudmålet vara en kamp i solen -- dvs. det som uppenbarligen Pierre Schori och andra uppfattar vara solen, nämligen en plats i Säkerhetsrådet. En plats i säkerhetsrådet skulle ju innebära att vi stängdes in i systemet och förlorade vår möjlighet att utifrån en oberoende ställning kritisera, föreslå och utveckla FN-systemet. Glöm den drömmen, Pierre Schori, och låt oss i stället arbeta för ett nytt, modernt och effektivt FN-system för 2000-talet -- Den andra delen av mitt anförande, som nu blir väsentligt kortare än jag hade trott från början, tänkte jag ägna åt Kinapolitiken. Sverige tillämpar konceptet ett Kina för Kinapolitiken. Det innebär att Sverige anser att det finns ett Kina och att detta enda Kina omfattar även Jag menar att det kan vara dags att om inte överge så omformulera den politiken. Uppslaget föranleds av två förändringsfaktorer som är på väg i Kinapolitiken. Den första är att Taiwan har lämnat den anledning till kritik mot Taiwans ställning och hållning vad avser mänskliga rättigheter och demokrati som tidigare förelåg och nu utgör en snabbt växande demokratisk och ekonomisk kraft. Taiwan är den trettonde handelsnationen i världen -- om man nu kan få lov att kalla Taiwan för en nation. Den andra omständigheten är det faktum att om bara fyra år, 1997, skall en väsentlig del av i varje fall Asiens ekonomiska liv -- Hongkong -- överlämnas till det kommunistiska systemet i Folkrepubliken Kina. Det är viktigt att Sverige i tid formulerar en utrikespolitik och är berett att ta ståndpunkt i de svåra konflikter som måste uppkomma när Hongkong skall inlemmas i Folkrepubliken Kina. Bara två år senare skall Jag menar att Sverige borde kunna formulera en politik om ett Kina som tar in en del av de tankar som har utvecklats av Taiwans regering. I Taiwans regeringsdeklaration, den s.k. Guidelines for National Unification, vilken utgavs i februari 1991, understryker taiwaneserna idéerna om ett Kina, men ger dem den tolkningen, att ett Kina också kan existera i flera regioner. I deklarationen talar Taiwans regering om behovet av samverkan och utbyte av handel och personliga kontakter i syfte att nå en förening mellan Kinas olika delar, under bevarande av demokrati, marknadsekonomi och rättvisa mellan de olika regionerna.

Portugal är alldeles uppenbart i en oerhört underlägsen ställning i förhandlingarna om Macaos införlivande med folkrepubliken. Det är alldeles givet att ett stöd från det internationella samfundet i linje med den Kinapolitik som jag här har försökt att förklara skulle betyda oerhört mycket för Macaos möjligheter att i sina förhandlingar med Kina garantera Macaos befolkning frihet, demokrati och rätt att välja sin egen framtid.
Herr talman! Utrikesministern blev upprörd över att vi hade skrivit en motion, och Nic Grönvall blev upprörd över att vad som hade diskuterats i Utrikesnämnden i viss form kom ut till allmänhetens kännedom. Allt som sägs i Utrikesnämnden är inte hemligstämplat. Det borde Nic Grönvall veta, eftersom han själv sitter i nämnden. Man får i generella termer åberopa vad som har sagts, såvida tystnadsplikt inte är påbjuden. I det fallet förstår jag att det svider i skinnet, men det är ett ovedersägligt faktum att Moderaterna alltid har stått för en helt annan Sydafrikapolitik än vi andra i denna kammare -- Centern, Folkpartiet och Socialdemokraterna var nyligen nere i Sydafrika och kunde få direktinformation. Moderaterna var naturligtvis inte där och inte heller Ny demokrati. Denna frontlinje tydliggjordes också i Utrikesnämnden och i det här ställningstagandet. När det gäller säkerhetsrådet hoppar Nic Grönvall på en forskare som inte har samma uppfattning som han, men som har använt samma argumentation och kommit till samma slutsats som vi har gjort när vi har diskuterat frågan om platser i säkerhetsrådet. Jag skall inte upprepa det här. Vi har diskuterat detta i riksdagen. Nu säger dessutom Nic Grönvall att det var tur att vi inte kom med i säkerhetsrådet. Liksom statsminister Carl Bildt är han lättad över att vi inte kom med i säkerhetsrådet. Statsministern sade att vi inte skulle ha orkat med säkerhetsrådet jämsides med ordförandeskapet i ESK. Nic Grönvall säger att vi skulle bli instängda i säkerhetsrådet och inte kunna påverka. Vad är det för nonsens? Nic Grönvall, flera studiebesök i FN rekommenderas.
Herr talman! Jag är angelägen att understryka att jag inte gjorde gällande att förhandlingarna i Utrikesnämnden är hemligstämplade. Jag pekade bara på att det anses tillhöra god ton att man, i de fall man skall ge offentlighet åt vad som där förekommer, åtminstone gör det korrekt. Pierre Schori försökte inte ens i denna replik lägga till rätta det fel som hans första inlägg innehöll. Jag påpekade i min inledning att den beskrivning som Pierre Schori gav står i strid med lagen. Regeringen saknar den möjlighet som Pierre Schori ville antyda, nämligen att med omedelbar verkan kunna häva en handelsblockad. Jag tänker inte på minsta sätt sticka under stol med eller skämmas för att vi från moderat håll har givit uttryck för en annan syn på handelsblockader. Vi ser att ekonomisk tillväxt är en garanti för att de fattiga svarta innevånarna i Sydafrika skall kunna utvecklas. Vi ser inte att en svensk närvaro eller svensk handel medverkar till förtryck i Sydafrika. Man kan ha olika uppfattningar om det, men man behöver för den sakens skull inte ha uppfattningen att den som inte tycker som man själv gör nödvändigtvis skall gå omkring och skämmas. Man kan gott kosta på sig, Pierre Schori, att acceptera och respektera att det finns olika meningar i många politiska frågor.

Herr talman! När jag för ett och ett halvt år sedan efterträdde Er, herr talman, som ordförande i utrikesutskottet anade jag inte att det i riksdagen inte finns ett utan sexton utrikesutskott. Men så är det. Alla utskotten sysslar mer eller mindre med internationella frågor, och samma sak gäller departementen och de flesta ämbetsverken. Ingenting i regeringsformen är så stendött som den paragraf, 10:8, som föreskriver att myndigheterna skall hålla utrikesministern underrättad vid alla viktigare kontakter med utlandet. Det här är naturligtvis ett resultat av det svenska samhällets starka internationalisering. Nästan ingenting kan längre hanteras i isolering. På alla tänkbara områden behöver vi kontakter över gränserna, med våra nordiska grannländer, med Europa och med folk ännu längre bort. Kulturellt och ekonomiskt är Sverige ett öppet samhälle, och därmed följer också att världens vindar blåser in genom våra fönster, att vi ständigt påverkas av internationella konjunkturer och konvulsioner. Det bräckliga välstånd som vi har uppnått bygger på ett komplicerat samspel med andra länder och därmed också på ett permanent beroende av krafter som i hög grad ligger utanför vår egen kontroll. Det är just detta som tvingar oss till internationell samverkan. När utmaningarna inte längre kan mötas på hemmaplan, när problemen spränger nationalstatens gränser, då räcker det inte med nationella parlament och regeringar. När allt annat är rörligt -- människor, kapitalströmmar, miljöhot, vapenarsenaler -- är det fullkomligt oundgängligt att också politiken internationaliseras. Vi har i dag EG-motståndare som tror att Sverige skulle tappa en del av sin suveränitet genom att gå med i den europeiska gemenskapen. Verkligheten är den rakt motsatta. Vår reella suveränitet är redan kraftigt begränsad, och medlemskapet i EG är ett sätt att vidga suveräniteten, att vinna ett ökat inflytande över det öde som vi i allt större utsträckning delar med andra nationer. Det här gäller förstås inte bara EG. Även vårt arbete i andra internationella organisationer såsom ESK, Europarådet och FN och alla dess fackorgan tjänar samma syfte: att vidga vår suveränitet och vårt reella självbestämmande och att ge oss bättre möjligheter att hantera problem som både är våra egna och andra staters. Vad som sker inför våra ögon är med andra ord att problemen flyttar utomlands och att politiken måste följa efter, att vi i allt större utsträckning måste hantera inrikesfrågor utanför våra gränser. I dag har vi stora flyktinggrupper från det forna Jugoslavien runt om i landet. Vill vi hantera det problemet krävs inte minst större insatser i själva Jugoslavien, vilket riksdagen också två gånger beslutat om under den gångna vintern. Många av våra föroreningar kommer utomlands ifrån. Vill vi minska nedfallet av svavel är det både vettigare och mera ekonomiskt att sätta det första filtret på den polska fabriken än det femte filtret på den svenska skorstenen. Vi kan också ta det oroliga Östeuropa som exempel. Vill vi leva i fred och frihet är det oerhört viktigt att Ryssland och Baltikum utvecklas till stabila demokratier och välmående marknadsekonomier. Att hjälpa den utvecklingen på traven är motiverat inte bara av solidaritetsskäl utan också av rena nationella egenintressen. Karl-Göran Biörsmark och Håkan Holmberg kommer senare att tala mer om Folkpartiets syn på bistånd till u-länder och östländer. Får jag på den punkten bara betona en enda sak: När vi talar om att biståndet är 0,7 %, 0,93 % eller 1,0 %, är det lätt att uppfatta biståndsinsatserna som en ren och skär altruism och välgörenhet. I själva verket är motiven för både vår u-landspolitik och vår östpolitik långt mera komplexa. Med de tendenser mot ökad internationalisering av inrikespolitiken som vi nu kan skönja är jag för min del övertygad om att vi mycket snart kommer att spendera både 2 och 3 % av vår BNP utomlands. Redan medlemskap i EG kostar som bekant en bit över Herr talman! Svensk säkerhetspolitik hör till det som kommer att diskuteras livligt under de kommande åren. I vår ansökan till EG och i uttalande från både riksdag och regering har vi understrukit att alliansfriheten alltjämt består, men att vi också är öppna för en konstruktiv samverkan. Vi har inga problem att ansluta oss till de mål som Gemenskapen har uppställt, och vi är fullt ut beredda att verka för en starkare gemensam säkerhet i Europa. De senaste åren har naturligtvis skapat en helt ny situation i vår närmaste omvärld. Under flera decennier var det dominerande hotet en stormaktskonflikt i Europa, men just den hotbilden har nu förbleknat. I stället har vi annat att oroa oss för; såväl regionala konflikter som akuta miljöfaror, ökad internationell brottslighet och växande flyktingströmmar. Det här ställer nya krav på svensk säkerhetspolitik. Så sent som i fjol fattade vi ett försvarspolitiskt beslut för den närmaste femårsperioden. Själva förutsättningarna för det beslutet var en omgivning som inte längre existerar. Försvaret är i dag inte anpassat till den reella hotbilden runt våra gränser. Det är uppbyggt för att hantera risker som inte längre finns, samtidigt som det finns en rad risker som försvaret inte lär kunna hantera. Att det här krävs en rätt radikal omprövning av säkerhetspolitikens utformning är alltmer uppenbart. En fråga som behöver tas upp är våra insatser i olika internationella aktioner inom ramen för FN och ESK. Mycket talar för att vi nu har nått den tröskel där den sortens medverkan inte längre skall vara en extraordinär aktivitet utan en mer reguljär del av försvarsmaktens ordinarie program, men självfallet med det förbehållet att endast frivilliga krafter bör anlitas. Herr talman! Ett positivt drag i svensk utrikespolitik är den breda samsyn som råder i de allra flesta frågor. Efter sex år i socialutskottet där vart och varannat betänkande innehöll tio eller tjugo reservationer var det för mig något av en kulturchock -- en positiv kulturchock -- att komma över till utrikesutskottet. Där är enigheten mycket stor och reservationer förekommer mycket sparsamt. Den här samsynen märks också mycket tydligt i de partimotioner som det största oppositionspartiet har väckt. Den socialdemokratiska biståndsmotionen finner jag i sina grunddrag mycket sympatiskt. Det är egentligen bara på några få och relativt perifera punkter som det råder någon större oenighet mellan denna motion och regeringens politik. Ingvar Carlssons motion om östbiståndet är mer kritiskt hållen. Här klagar man över att volymen är för låg, att organisationen är kaotisk och att det saknas en vision och en klar strategi för östbiståndet. Detta med volymen är det förstås lätt att hålla med om, men något konkret förslag om högre volym spanar man förgäves efter i motionen. Volymen var ju inte precis större under föregående regering, och inte var organisationen mindre kaotisk. Vad visionen och strategin anbelangar lyser den också med sin frånvaro i den här motionen. Här, liksom på andra områden, nöjer man sig med att ropa på en kommission som skall lösa alla problem. Låt mig sedan säga några ord om andra utrikespolitiska frågor. Jag finner att det även här råder en påtaglig enighet på de flesta punkter. I några frågor har Socialdemokraterna emellertid drivit kritik mot regeringen, men även här tycker jag ofta att kritiken är litet halvhjärtad. Jag har med mig i talarstolen en tjock bunt med artiklar och anföranden av Pierre Schori där han angriper regeringen för kallsinne gentemot FN:s fredsbevarande operationer. Under hela hösten, och även i sitt anförande i dag, har Pierre Schori anklagat regeringen för att ägna för liten uppmärksamhet, för litet intresse och för litet engagemang åt generalsekreterarens önskemål om insatser i olika typer av väpnade aktioner, framför allt den i Somalia. Mot den bakgrunden var det med en viss överraskning som jag läste Socialdemokraternas motion. Vad är det de föreslår? De föreslår en minskning av de 150 miljoner som regeringen vill anslå för FN:s fredsbevarande operationer. I fjol hade vi en debatt här i kammaren där det visade att Socialdemokraterna, efter en lång kampanj för ökade insatser för skuldlättnadsåtgärder, i sin motion föreslog en minskning med 100 miljoner jämfört med vad regeringen hade föreslagit för detta ändamål. I år följer man upp den här långa kritiken av regeringen när det gäller FN:s fredsbevarande operationer med att föreslå mindre resurser. Jag måste fråga Pierre Schori: Menar ni allvar när ni kritiserar regeringen eller menar ni inte allvar med era motioner?

Herr talman! Att det råder stor enighet i utrikesutskottet, större än i andra utskott kanske, beror på flera saker. Det finns ett slags styrkebälte i väsentliga frågor mellan mittenpartierna och Socialdemokraterna, och ibland också kds. Det är värdefullt. Det är värdefullt för kontinuiteten och för vår utrikespolitik. Moderaterna är isolerade, som oftast. Det beror också på att vi har en skicklig ordförande -- nu som tidigare, herr talman -- som också här, när han i milda termer angriper vår politik gör det med stringens och humor. Det behövs här i kammaren, i vårt land och i världen. Jag kan inte säga annat om hans kritik än att det återigen är ett ovedersägligt faktum att Sverige var det land som genom Dag Hammarskjöld uppfann idén med de fredsbevarande operationerna, de blå baskrarna. Ända sedan Dag Hammarskjölds, Gunnar Jarrings och Olof Palmes tid har vi haft en topposition när det gäller att ställa upp för FN, för freden och för människor i nöd. Men nu har vi halkat ner på 29:e plats.

Herr talman! Jag vill först tacka för de ampla lovorden. Jag vill bekräfta att det råder en samsyn inom utrikesutskottet. Den omspänner även Moderaterna. Den omspänner regeringspartierna och Socialdemokraterna. Sedan händer det ibland att samsynen avtar när vi närmar oss ytterkanterna i utskottet. Jag tror inte att det är en fråga om humor hur man utformar sina motioner. Det är viktigt att man för en konsekvent politik. Om man driver en viss linje att något måste prioriteras, t.ex. skuldavskrivningsåtgärder eller FN:s fredsbevarande operationer, måste man även vara konsekvent när man formulerar sitt eget alternativ till regeringens politik och allokera mera resurser till just detta. Det är detta som överraskar mig. År efter år finner jag att just de frågor som Socialdemokraterna har drivit särskilt hårt i debatten vill de prioritera ner när det handlar om fördelning av resurser. Det blir, säger Pierre Schori i ett anförande den 14 oktober 1992, något av en läpparnas bekännelse om man inte ställer upp när det verkligen gäller. Just det! Det är i partimotionen om biståndet varje år som man markerar vad man har för grundläggande prioriteringar.

Herr talman! Det är alltid ett öde för mig att komma efter Daniel Tarschys. Det tar alltid litet tid att sänka talarstolen. För ett par år sedan besökte jag en liten ö i Kalmarsund. Det är en mycket egendomlig ö. Den är nästan helt steril. Det beror på att den är bebodd av en fågel som kallas för mellanskarv. Mellanskarven har den egenheten att den förorenar sin omgivning så totalt att den så småningom blir helt obeboelig. Det är ett intressant naturstudium, men det är dess värre också något som ger anledning till en del reflexioner av mer globalpolitisk karaktär. Det är inte bara mellanskarven som har en tendens att förorena sin omgivning så att man hotar sin egen existens. Det är också någonting som vi människor ägnar oss åt. Nu har vi mer än en liten ö i Kalmarsund att leva på. Vi har ett ganska stort jordklot. Om man ser hur miljöproblemen håller på att utvecklas, går det med matematiska modeller att se fram mot den tidpunkt då ungefär det som har hänt på den här ön i Kalmarsund händer på vårt jordklot, nämligen att vi har gjort vår egen omgivningsmiljö obeboelig. Man kan se många allvarliga symtom på detta, och vi känner alla till dem. Här hemma gäller det försurningen av våra skogar och luftföroreningar som leder till klimatrubbningar. I går fick jag höra att i dag är det Matsmässa. Då skall vintern vara slut. I stället har den börjat. Medan vi har haft en grön vinter här har det i stället varit snöstormar på Balkan och i södra Libanon. Det har drabbat människor som har problem nog ändå. Man diskuterar allvarligt om den stora växthuseffekten nu faktiskt är på gång. Internationella försäkringsbolag börjar avstå från att försäkra hus på utsatta öar därför att stormfrekvensen har ökat så kraftigt. Man undrar om det beror på långsiktiga klimatrubbningar. Vi känner väl till problem som ökenutbredning och skövling av tropiska regnskogar. Det är inte bara ett problem för de människor som råkar bo i dessa områden. Det får också konsekvenser som vi i dag inte kan överblicka för hela det globala klimatet. Vi lever på naturresurser som är ändliga, och man kan också med matematiska modeller göra mer eller mindre säkra bedömningar av när vissa av för vår existens avgörande naturresurser är uttömda eller obrukbara. Vi tär på ett miljö och resurskapital som inte varar i evighet. Den förbrukningsexplosion som pågår och som är ett hot mot vår existens, inte på årtusendens sikt, utan kanske på århundradens eller rent av årtiondens sikt, beror till mycket stor del på vår egen ökade konsumtion i den rika världen. I dag är det den viktigaste drivkraften bakom förbrukningsexplosionen. Men det är självklart att den snabba befolkningsökningen i tredje världen är ett lika stort hot, i synnerhet om man skulle tänka sig att tredje världens människor skulle kunna få drägliga livsvillkor och utrymme för en motsvarande konsumtionsökning. Detta blir sedan en del i en ond cirkel, där miljökatastrofer, fattigdom och elände leder till konflikter, folkomflyttningar, nya motsättningar, nya konflikter och krig, som i sin tur bidrar till att förvärra den misär som vi skapar genom vår fortgående miljöförstörelse. Därför finns det också ett tydligt samband mellan förintelsen av vår livsmiljö på många håll på jordklotet och övergripande säkerhetsproblem. Det här, herr talman, är naturligtvis en mycket pessimistisk bild, och jag löper risken att sälla mig till kretsen av domedagsprofeter. Jag tror nu inte att vi är obönhörligt på väg mot någon slags domedag. jag tror att det finns möjligheter att vända denna utveckling, men det är mycket svårt. Vi har det mesta kvar att göra, och det kräver en oerhörd målmedvetenhet. Det finns många positiva tecken. Det finns exempel på att långvariga och förödande konflikter så småningom kan närma sig en positiv lösning. Det som vi just nu känner som mycket aktuellt är naturligtvis utvecklingen i Sydafrika, där vi ser möjligheten till apartheidsystemets slut. Det som vi nu ser i Sydafrika är också ett bra exempel på vilken roll det spelar när världssamfundet tar sitt ansvar, när man inte bara låter förhållandena bli en angelägenhet för de människor som bor i det berörda området, utan också internationellt vill ta ett ansvar. Från svensk sida kan vi naturligtvis med tillfredsställelse notera den pådrivande roll som vi har spelat här. Därför är det litet egendomligt när man märker att inte bara Ny demokrati utan även moderat företrädare som Nic Grönvall tycks vara mycket illa till mods över att Sverige tillsammans med andra har kunnat medverka genom påtryckningar, sanktioner och ett aktivt stöd till demokratirörelsen för att åstadkomma den lyckliga utveckling som vi nu ser. Det är egendomligt och beklagligt att det inte finns en full uppslutning bakom denna linje i Sveriges riksdag. Till de positiva tecknen hör naturligtvis också de ansträngningar som görs att skapa ordentliga internationella handlingsinstrument. Stärkandet av FN:s roll, där många förbättringar är ett faktum och där mer kan göras, är ett exempel på det. Ett annat är ESK, som omfattar så stora och viktiga områden, men där det återstår mycket för att få verkligt kraftfulla handlingsinstrument. Sverige har där ett särskilt ansvar genom sin ordföranderoll. Ytterligare ett är EG-samarbetet, som visserligen geografiskt är mera begränsat, men där basorganisationen har mera kraftfulla instrument för att åstadkomma ett internationellt samarbete kring gemensamma frågor än någon annan internationell organisation. Det måste vara ett centralt intresse för svensk utrikespolitik att medverka till att EG/EU verkligen kan bli ett instrument för att angripa internationella miljö och överlevnadsfrågor, både inom sitt eget område och globalt tillsammans med andra internationella krafter. Det hör också till det mera förbluffande i svensk utrikespolitik att den svenska vänstern är så totalt blind för det ansvar som vi har för att påverka EG:s roll i den globala politiken framöver. Det är väsentligt, och det har framhållits tidigare här i debatten, att vi är medvetna om att det är de här globala problemen som är det allra viktigaste. Även när vi diskuterar Europapolitik, EG och Östeuropa är det våra möjligheter att medverka till en lösning på de globala problemen som är det allra viktigaste, och vi måste se till de instrument som där finns. Den kortsynthet som framför allt Ny demokrati ger uttryck för när man säger att vi skall koncentrera vårt engagemeng till våra närmaste grannområden visar att man inte förstått de globala beroendeförhållanden som gör att det som händer i Afrika, Asien och Latinamerika också är av avgörande betydelse för vår egen vardag. Låt mig till sist säga, herr talman, att den samstämmighet om utrikespolitiken som tidigare kommenterats är mycket viktig. Socialdemokraterna känner naturligtvis ett behov av att med jämna mellanrum hacka på regeringen och försöka måla upp motsättningar som i verkligheten inte finns, och det är ibland beklagligt, eftersom det försvagar vår utrikespolitiska situation. Man har nu föreslagit en kommission. Inte heller jag tror på en lösning som ersätter utrikesminister, riksdag och Utrikesnämnd. Däremot vill jag påminna om ett gammalt Centerförslag om en ordentlig u-landspolitisk utredning. Moderaterna har ett liknande förslag. Kanske det ändå finns förutsättningar för ett gemensamt samråd när det gäller vår tredjevärldenpolitik.

Herr talman! Den kommentar som Pär Granstedt gjorde till mitt inlägg måste tillrättaläggas i den meningen att Moderata samlingspartiet står lika engagerat bakom målet för Sydafrikapolitiken, det avskyvärda apartheidsystemets avskaffande. I valet av vilka medel som skall tillämpas har vi under det senaste året haft en annan hållning än övriga partier i regeringen. Jag vill också säga att anledningen till att frågan över huvud taget behandlades i Utrikesnämnden dels var de framsteg som gjorts i Sydafrika på vägen mot ett avskaffande av systemet, dels att det land som det refererades till förut här i debatten, nämligen Norge, i går meddelade att man hade beslutat att häva sina sanktioner. Det är alltså inte, som en lyssnare möjligen kan få intryck av, fråga om ett moderat förslag som går ut från en allmänt negativ hållning till apartheidpolitiken. Alls inte -- det är ett ståndpunktstagande till den lämpligaste tidpunkten för avvecklingen av handelssanktionerna, bl.a. i överensstämmelse med grannlandet Norges hållning.
Herr talman! Jag sätter värde på det förtydligande som Nic Grönvall gjorde. Nu är det historiskt så att Moderaterna inte har stått bakom den svenska sanktionspolitiken mot Sydafrika, utan under årens lopp har varit ganska kritiska. Jag uppfattar ändå Nic Grönvalls uttalande så att man nu inser att denna sanktionspolitik har varit ett väsentligt bidrag till den framgång som vi tycker oss skönja för Sydafrikapolitiken och att diskussionen snarare handlar om tidpunkten. Jag får väl erkänna att jag har också uppfattat de diskussioner som fördes t.ex. i går så att det handlar om de exakta formerna för att avveckla sanktionerna. Jag tycker att man har gjort en värdefull omvärdering från Moderaternas sida genom att i princip ge stöd för vår sanktionspolitik gentemot Sydafrika. Jag hoppas att vi gemensamt kommer att kunna arbeta för ett kraftfullt svenskt stöd för den fortsatta processen i Sydafrika. Vi måste vara på det klara med att mycket återstår att göra när den politiska apartheiden har avvecklats för att skapa ett system som verkligen ger samma möjligheter för alla, oavsett hudfärg, att utvecklas i det landet. Det kräver ett aktivt svenskt bistånd framöver.
Herr talman! Pär Granstedt tar upp frågan om vår biståndspolitik. Hans kommentar är att vi inte ser sambanden mellan fjärran länder och näraliggande länder. Vi ser visst sambanden mellan fjärran länder och näraliggande länder. Men vi har sett hur erbarmligt biståndet har utnyttjats i tredje världen. Vi anser att biståndet kan styras bättre i näraliggande länder, såsom länderna i Baltikum. Behoven är enorma även där. Jag har själv fått inblick i problemen vid ett besök i Riga för något år sedan. Vi tycker att det är rimligt att satsa minst 2 miljarder kronor i Baltikum. Jämför regeringens förslag till bistånd, nämligen 240 miljoner kronor till sydafrikanska organisationer, med 871 miljoner kronor i det totala biståndet till Öst och Centraleuropa! Jag tycker att det talar för sig själv. Det är en skandal.
Herr talman! Det finns en gammal historia om en man som hade tappat sin nyckel. Han stod under en gatlykta och letade efter nyckeln. Någon frågade hur det gick för honom och undrade varför han inte hittade den. Mannen sade att han hade tappat nyckeln i mörkret men att det var lättare att leta efter den under gatlyktan där det var ljusare. På samma sätt är det naturligtvis riktigt att det är lättare att ägna sig åt bistånd i våra närmaste grannländer. Men problemet är att med det biståndet kan vi inte hjälpa till att lösa den typ av globala problem som har sina rötter i Afrika, Asien och Latinamerika. Det är ingen ersättning för insatser i tredje världen att göra insatser i Baltikum. De insatserna behövs också. Jag tror att vi har en samsyn om vikten av att göra så mycket som möjligt. Men det ersätter inte behovet av att göra saker i andra delar av världen. Ni i Ny demokrati är kortsynta. Ni inser inte att också för vår långsiktiga välfärd måste vi medverka till att skapa drägliga livsvillkor för människor på andra sidan jordklotet. Vi måste medverka till att skapa en utveckling där inte öknarna tillåts breda ut sig, där inte regnskogarna tillåts förödas, där inte mängden föroreningar tillåts öka, där inte befolkningen tillåts öka ohämmat osv. Det är inte någon lösning att säga att vi skall ta hand om sådant som är oss mest geografiskt näraliggande. Vilka skall då hjälpa till i de avlägsna områdena där det inte finns några rika länder över huvud taget som kan ställa upp, utan bara fattiga länder och fattiga människor?
Herr talman! Insikterna från vår sida när det gäller bistånd till fjärran länder och näraliggande länder är kanske begränsade, Pär Granstedt. Det är möjligt att vi inte har sett alla samband. Det kan ligga mycket i det påståendet. Det gäller även ''nyckelfrågan''. Det är kanske lättare att se problemen i vår närhet än när de ligger långt borta. Men jag inser att vi inte har pengar till allt. Med ett budgetunderskott på ungefär 200 miljarder kronor och med en ränta på statsskulden som ökar, vilket jag nämnde i mitt tidigare anförande, har vi helt enkelt inte råd. Vi har inte råd att satsa allt. Då måste vi göra en prioritering. Vår prioritering är att satsa på ett bistånd till Öst och Centraleuropa, främst till Baltikum.
Herr talman! Ny demokrati för en principargumentation mot bistånd till tredje världen. Ni föreslår också totala nedskärningar, inte bara omfördelningar. Att ha pengar eller inte är en fråga om prioritering. Vi diskuterar belopp som motsvarar ungefär vår samlade chips och läskkonsumtion. Vi har alltså råd att konsumera de kvantiteter chips och läsk som det är fråga om. Men enligt Ny demokratis uppfattning har vi inte råd att göra något mer allvarligt åt världssvält, global miljöförstöring i tredje världen osv. Jag tror att Ny demokrati inte ser sambanden, dvs. att om de globala problemen inte löses kommer vi inte heller ha större möjligheter att ägna oss åt chips och läsk i framtiden.

Herr talman! Pär Granstedt hävdar att Vänstern inte tar något globalt ansvar. Då talar väl Pär Granstedt mot bättre vetande. Är det några som har tagit sitt globala ansvar både förr och nu är det väl vi i Vänsterpartiet. Vi har t.ex. inte skurit ned biståndet till de fattiga länderna med 1,5 miljarder kronor. Det har bl.a. Pär Granstedts parti medverkat till. Det gäller även en del andra åtgärder. Syftar Pär Granstedt på att vänstern säger nej till medlemskap i EG? Skulle det vara brist på globalt ansvar? Då får han väl anklaga en stor del av sitt eget parti också för att inte ta detta globala ansvar, plus en del andra partier i den här riksdagen.
Herr talman! Jag håller gärna med om att vänstern tar betydande globalt ansvar i ord. Vänsterns retorik när det gäller globala frågor är mycket imponerande. Jag tjusas av mycket av det som Bertil Måbrink och andra säger. Det som förvånar mig är att man inte inom vänstern inser att Europeiska gemenskapen/Europeiska unionen är ett av de allra viktigaste instrumenten vi har till vårt förfogande för att påverka den globala verkligheten. Det innebär inte att jag är okritisk mot det sätt som EG fungerar i dag och den politik som förs i dag av EG. Men verkligheten är att EG:s sätt att fungera blir av avgörande betydelse för den globala verkligheten. Jag har haft många tillfällen att resa i tredje världen och träffa människor som lever där. De har stor respekt för Sveriges agerande och hur vi når våra biståndsmål. Det är alltid glädjande. Men mycket snabbt i samtalen kommer man över på deras funderingar om EG:s roll. Från tredje världens synpunkt är det viktigt att EG spelar en progressiv, positiv, roll i de globala frågorna. Naturligtvis är det bekymmersamt om EG inte kommer att spela den rollen. Det här resulterar ofta i en vädjan om svenskt engagemang för att påverka EG i rätt riktning. Det är där jag menar att vänstern står för en strutspolitik, när man inte är beredd att ens allvarligt överväga att Sverige skall gå in och försöka påverka EG:s globala roll.
Herr talman! Jag upprepar: Pär Granstedt får klara av sina interna partiproblem där de hör hemma. Vi i vänstern är mycket väl medvetna om vad vi står för. Vi säger ja till Europa och hela världen. Vi behöver inte vara med i EG för att ta itu med de globala problemen. Vi anser att det kan Sverige göra på ett bättre sätt utanför EG, men naturligtvis i samarbete med EG. Det var inte så länge sedan vi hade en debatt i kammaren just om det katastrofala i Europacentreringen, som fördes fram bl.a. från moderat håll. Nu får vi höra att också Pär Granstedt har sällat sig till högersidan. Jag tycker att Pär Granstedt skall börja med att studera våra konkreta förslag när det gäller insatser i tredje världen. Vi står för dem, och de är väl underbyggda, Pär Granstedt.
Herr talman! Tänk om Bertil Måbrink skulle ta och studera Centerns ställningstagande i EG-frågan! Vi har fattat två stämmobeslut, som innebär att Centern står bakom Sveriges strävan efter medlemskap i EG. Och vi ställer upp på den förhandlingsprocess som Sverige nu är inne i. Vi ser också en rad praktiska problem, som vi tycker måste diskuteras innan slutgiltig ställning tas. Men skillnaden är att vi ser att EG är ett viktigt instrument för att påverka också de globala frågorna. Vi ser ett väsentligt värde i att Sverige framöver kan påverka EG:s politik på de här områdena. Bertil Måbrink och Vänstern säger visserligen retoriskt ja till Europa, men man säger kategoriskt nej till det viktigaste instrumentet för att påverka Europas utveckling och Europas roll i det globala perspektivet. Man säger nej utan att allvarligt ha gått in i en prövning av denna möjlighet.

Herr talman! De politiska grundvärderingar eller basvärden som Kristdemokraterna utgår från i sitt arbete har det hämtats inspiration till från den kristna etiken. Vi, liksom kristdemokrater i andra länder, försöker att ta till vara de delar av den kristna etiken som är tillämpbara inom politikens kompetensområden. Den kristna inspirationen har framför allt givit oss synen på människan som en person med kropp, själ och ande, som är både fri och ansvarig, och som har ett okränkbart värde. Vi anser att människans personliga värdighet och värde är av avgörande betydelse för att kunna bygga upp ett demokratiskt samhälle. I de kristdemokratiska grundbultarna ingår också förvaltaransvar och broderskap, eller som jag hellre säger: gemenskap. Människan är skapad för gemenskap. Hon utvecklas i ett nära förhållande till de små och naturliga gemenskaperna. Människan är människa i samma grad som hon är medlem i en gemenskap av människor där hon upplever sig ha en uppgift och kan betyda något för någon eller några. Den kristdemokratiska människosynen förpliktar oss därför att föra en aktiv politik för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är lätt att konstatera vilka välgörande effekter som den nu relativt långdragna respekten för mänskliga rättigheter och demokrati har haft på Västeuropa generellt sett. Det är likaså lätt att entusiasmeras av de positiva trender som vid slutet av 80-talet i det förra Sovjetunionen, Östeuropa och Latinamerika kunde anas. Jag tänker bl.a. på de många diktaturernas fall i land efter land i många världsdelar. Herr talman! Tyvärr är det sorgligt att behöva konstatera att vår värld nu befinner sig i ett tillstånd som framkallar pessimism och oro. Jag tänker närmast på att kommunismens och Sovjetunionens sönderfall frigjort farliga krafter, t.ex. en stark nationalism med bl.a. etniska utrensningar som konsekvens -- etnonationalism. Läget i vår värld, när och fjärran, tillåter inte oss eller de andra västliga demokratierna att blåsa faran över. Den nya världsordningen är ännu bara en skiss över hur det skulle kunna se ut. Afrika -- den på många sätt olycksdrabbade kontinenten -- det forna Jugoslavien, Mellanöstern och Cambodja räcker som argument för förnyat engagemang i vår världs angelägenheter. FN är vårt lands och övriga länders högsta forum för diskussioner när det gäller fredsfrågor och frågor om mänskliga rättigheter. I och med den anda av samförstånd som inträffade under den senare delen av 80-talet bland de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd har FN även blivit en relativt handlingskraftig organisation. Många hävdar att Kuwaits frigörelse från Saddam Husseins invasion var det första verkliga provet på FN:s arbete ger hopp till världens folk, men det ger även gigantiska förväntningar. Förväntningar om trygghet och skydd åt människovärdet vilar på att FN-stadgans mänskliga rättigheter hävdas. Rätten till liv, till fysisk okränkbarhet, till samvets och religionsfrihet, till yttrandefrihet, till församlingsfrihet, till fria och hemliga val, till en självständig domstol, till respekt för privatlivet och familjelivet samt till skydd mot diskriminering är ännu i dag långt ifrån självklara rättigheter. Världsbilden ser ganska dyster ut. Herr talman! I dag, i början av år 1993, befinner sig världen och FN inför mycket stora utmaningar. Parallellt med FN:s förnyade kraft har vi en situation med många regionala konflikter, som ofta har inslag av inbördeskrig. FN är nu engagerat på ett femtontal platser med styrkor som motsvarar över 50 000 soldater och observatörer. Förutom operationen i Somalia, som för övrigt inte sker direkt i FN:s regi, inger verksamheten i Cambodja och det forna Jugoslavien stor oro. Jag tänker uppehålla mig ett slag vid det forna Jugoslavien. Den naturliga grunden för samhälle och stat utgörs av den minsta och viktigaste gemenskapsenheten, familjen. I det forna Jugoslavien slås nu familjerna sönder och dess medlemmar utsätts för mord, för systematiska våldtäkter på både kvinnor och barn i tiotusental och för förnedring utan motstycke. Hela samhällen är skövlade och människor är lemlästade. Utan omfattande medverkan av världens stormakter kommer det forna Jugoslaviens lidande inte att upphöra. Jag anser därför att Sverige måste utnyttja sin röst och goodwill för att förmå stormakterna att ingripa. Jag har den absoluta uppfattningen, som också understöds av experter och strateger på området, att det nu är dags för de internationella samfunden FN och ESK att överväga massiva insatser med skyddstrupper. Syftet skall vara att få slut på dödandet, våldtäkterna, brutaliteten och den etniska utrensningen. Sedan återstår självfallet långa och svåra förhandlingar för att skapa stabilitet i området, och skyddstrupperna bör naturligtvis finnas kvar så länge som de behövs. Herr talman! Jag är inte krigisk av mig i ordets rätta bemärkelse. Jag vill inte ha mer blodsutgjutelse än vad som till min och andras stora fasa redan skett. Men något måste göras nu, och då kan det här vara en väg. Den tribunal som så småningom skall döma krigsförbrytarna, och i synnerhet de serbiska friskarorna för brott mot mänskliga rättigheter är i hög grad behövlig. Förövarna måste pekas ut så att de åtminstone blir persona non grata i världen. Men vi får inte glömma att det endast är plåster på såren. Brotten har ju redan begåtts -- och de sker nu. Som jag redan sagt har tiotusentals kvinnor och barn utsatts för upprepade våldtäkter, människor har skändats och har fått se på hur anhöriga har torterats och mördats. Som en ytterligare liten gest till dessa skulle Sverige kunna bidra med lindring genom att ta initiativ till psykologisk, psykiatrisk och somatisk hjälp. Med andra ord skulle Sverige kunna understödja bildandet av team och hjälpstationer o.d. -- även för de skändade flyktingar som nu finns i vårt land. Den enträgna och modiga FN personal som varje vecka försöker nå fram med matkonvojer är värd all respekt. Den glädje som dessa konvojer framkallar, framför allt hos de bosniska muslimerna, är rörande. Tyvärr når dessa konvojer alltför sällan fram på grund av de serbiska friskarornas nyckfullhet och illvillighet. Men om dessa vägburna konvojer endast har en begränsad framgång borde Sverige ta initiativet att initiera luftbroar eller luftlandsättningar av mat och mediciner, som en mer aktiv metod än den icke helt okontroversiella matbombningen som nu diskuteras i FN och i USA. Eftervärlden kommer att döma oss hårt om vi inte gör vad vi kan för det forna Jugoslavien. Herr talman! Dagens krig förs inte längre på klassiska avgränsade slagfält utan omfattar stora ytor. Under hela 1900-talet har detta medfört att tredje part, nämligen civilbefolkningen, i allt högre utsträckning drabbas. Framför allt är det många kvinnor och barn, som inte bär vapen, som drabbas. En företeelse som är sällsynt skadlig och inhuman är de antipersonella minor som finns spridda över hela världen. Jag fäster därför stort hopp till att en översynskonferens i FN:s regi om inhumana vapen skall komma till stånd, vilken för övrigt utrikesministern har lovat att stödja och att arbeta för. Jag ser fram emot den dag då den europeiska unionen inte behöver ödsla så mycket energi i sitt arbete med en fördjupning av strategi och verksamhetsplanering och på hur man kan utvidga sina kompetensområden. Den energin behövs så väl för att på ett positivt sätt öka utlandsengagemang, både när det gäller det som finns i den absoluta närheten och när det gäller det som finns längre bort, i den tredje världen. I den tredje världen behöver speciellt kvinnans och flickebarnets situation sättas i fokus. Såsom exempel kan nämnas att ca 90 miljoner flickor utsätts för könsstympning. Det sker främst i Afrika, i länderna kring Afrikas Horn, men också i andra världsdelar. Könsstympningens enda syfte är att ge mannen full kontroll över kvinnan. I alla situationer där mänskliga rättigheter fokuseras och diskuteras anser jag att från mänsklig rättighetssynpunkt den vidriga frågan om kvinnlig könsstympning måste lyftas fram. Program måste utarbetas, så att man kommer åt problemet och kan åtgärda det. Herr talman! Jag har här berört en del frågor som kan behandlas utifrån de kristdemokratiska grundvärderingarna, där respekten för människovärdet är en dominerande grundbult.

Herr talman! ''Eftersom krig börjar i människors sinnen, är det i människors sinnen som försvaret för fred måste byggas.'' Unesco-stadgans inledningsparagraf från l945 gäller i hög grad i dagens värld. Försvaret för freden måste byggas i människornas sinnen. Därför måste hela tänkandet förändras -- från det manligt militära med våld och missiler, till det arketypiskt kvinnliga med samtal, förhandlingar, lösningar av konflikter utan våld. Därför måste instrumenten och metoderna förändras från kulor och krut till att lösa konflikterna i förebyggande syfte. ''Det gröna bordet'' måste komma till heders men få verkliga möjligheter att bli samlingsplatsen för konflikters lösande. Det kalla kriget karakteriserades av en tro att fred kunde skapas med våldets medel. Freden skulle byggas på en kombination av avskräckning och förtroendeskapande åtgärder. Nu, när det kalla kriget är slut och andra hot än militära växer -- sociala, etniska, kulturella och religiösa -- blir huvudproblemet att lösa, inte att låsa, konflikter. De nya konflikterna kan inte lösas med gamla militära metoder. Fred med fredliga medel blir en fundamentalt ny utmaning. En ny medvetenhet om konflikter som sådana, konflikters psykologi, förhandling, medling, skiljedom, förlikning och våldsförebyggande åtgärder blir nödvändig. Att hantera konflikter i förebyggande syfte kommer att ställa andra krav och annan kunskap än att möta konflikter med militära metoder. Konfliktanalys, krigsriskutvärdering och tidig förvarning måste ingå. Om inte detta lyckas i tid måste olika typer av civila och militära fredsbevarande åtgärder sättas in, t.ex. Samtidigt behövs fredsskapande, dvs. alla typer av förhandling, medling, skiljedom och fredsbyggande, som försoning, gemensamma utvecklingsprojekt och skapandet av nya strukturer, som tar bort orsakerna till våldet och samtidigt fungerar förebyggande. Allt detta kan och måste utvecklas till en sammanhängande politik i Sverige, ESK och FN. Grunden för detta finns i den politik som har kallats den gemensamma säkerhetens politik -- säkerhet och samarbete för gemensam överlevnad -- och som nu omfattas av aktörerna på världsarenan. Ett bra ekonomiskt, socialt, kulturellt och politiskt samarbete är den gemensamma säkerhetens ena beståndsdel. Den andra består av omrustning, en planerad omställning av offensiva, konventionella och nukleära försvarsstrukturer till i huvudsak defensiva kombinationer av militärt försvar, civilskydd och civila försvarsåtgärder. Så gott som alla länder tar konsekvenserna av detta i dag; de minskar sina militärutgifter, i vissa länder till hälften, och omformar sin militär till fredsbevarande styrkor för FN:s tjänst. Dock inte i Sverige! Här genomför den moderatledda regeringen i stället kraftigt ökade försvarskostnader och fnyser föraktfullt t.o.m. åt själva ordet nedrustning. Men nedrustning av det övermått av vapen som finns i dag är ett måste och får aldrig bli en restpost i utrikespolitiken. Nedrustning måste ingå som en självklar och viktig del, för tyvärr finns fortfarande de flesta kärnvapen, konventionella vapen och kemiska vapen kvar. När nu kemiavtalet äntligen undertecknats, efter många och långa års förhandlingar, så att dessa ödesdigra vapen steg för steg förintas och totalt försvinner, är tiden mogen för ett fullständigt stopp för alla kärnvapenprov, som ett första steg mot också fullständig kärnvapenfrihet. Bättre tillfälle gives oss knappast, men hur är det med engagemanget för provstopp och nedrustning hos regeringen? Det är en berättigad fråga, eftersom ordet nedrustning inte verkar finnas i regeringens vokabulär. Vi socialdemokrater redovisar i vår partimotion ett program för nedrustning av kärnvapen och av dess olagligförklarande, förslag mot inhumana vapen och laservapen och krav om svenskt agerande för en internationell regim för att minska handeln med konventionella vapen. Till detta får vi återkomma i särskild ordning, men låt mig bara kort säga något om vapenhandeln. Utan vapen inga krig! Detta lärde vi oss inte minst av Gulfkriget, där mer än 80 % av Iraks vapen kom från de fem permanenta medlemmarna av säkerhetsrådet. I dag flödar vapnen fritt in i bl.a. konfliktområdena i Afrika från överskotten i den rika världen, och Afrikas Horn blir på nytt en krutdurk. En politik för att lösa konflikter måste självfallet också innehålla en kraftig begränsning och kontroll av vapenflödet. Vi socialdemokrater anser att en internationell regim under FN måste tillskapas för detta; en heltäckande regim, som omfattar inte bara handeln med vapen utan också militär produktion, service och know how. Kommer en moderatledd regering, med sitt intresse för att vidga vapenhandeln från Sverige, verkligen att arbeta för detta? En annan skiljelinje går klart mellan oss socialdemokrater och regeringen när det gäller det folkliga engagemanget i freds och nedrustningspolitiken. Vi tror att ett sådant engagemang från folkrörelsernas sida är av godo. En överväldigande riksdagsmajoritet ställde sig också bakom förslaget att en promille av försvarsanslaget skulle anslås för information, studier och forskning om fred och nedrustning. Endast Moderaterna gick emot. Inte nog med att detta anslag minskar påtagligt, samtidigt som försvarsanslaget i motsvarande grad ökar kraftigt, utan stora delar av folkrörelserna -- som de politiska partierna och fackliga organisationer -- skall uteslutas helt från stöd för sitt fredsarbete. De kvinnliga fredsorgansationerna diskrimineras också i regeringens förslag. Detta är oacceptabelt. Pengarna tas från folkrörelserna till forskning. Men det är inte mer forskning för att stärka de egna högersynpunkterna som behövs, utan det är aktivt, konkret arbete för samarbete och konfliktlösande, där folkrörelserna måste finnas med, som behövs. Också här går en klar skiljelinje mellan

Herr talman! Jag vill bara säga till Maj Britt Theorin att jag tycker att hon gör regeringen litet väl mycket orätt när hon säger att vi alls icke intresserar oss för nedrustning. Jag ägnar en hel del tankeverksamhet och energi också åt detta. Jag skall efter debatten till Maj Britt Theorin översända det tal som jag höll i CD i Genève för 14 dagar sedan om nedrustnings och ickespridningsfrågor, så kan hon se själv vilka frågor jag tar upp i det anförandet. Jag vill också påpeka att det står i den utrikespolitiska deklaration som jag i dag har avgivit här i kammaren att regeringen kommer att se det som en mycket viktig fråga, i det arbete som nu förestår i Genève, att verka för detta fullständiga provstopp.